Fru talman! Låt oss för några minuter återvända till utrikespolitik på ett mer näraliggande plan, nämligen det nordiska området. Det nordiska samarbetet och den nordiska kulturella samhörigheten har genom åren fört med sig fördelar i form av passfrihet, gemensam arbetsmarknad och en världsunik välfärdsmodell som inte minst gett Nordens kvinnor en möjlighet till egen försörjning. Detta är så djupt rotat att vi länge har tagit det för något alldeles självklart. Den nordiska modellen har stått som förebild för många länders utveckling. Vi har kunnat bidra med vår folkrörelsebaserade demokratimodell som har stått i stark kontrast till en elitistisk demokratisyn med liten koppling till gräsrotsengagemang och folkvakt. Denna demokratisyn skulle nu kanske kunna exemplifieras med EU:s demokratimodell. Just nu befinner sig det nordiska samarbetet i en brytningstid. Trots många vackra ord, en ny organisation och nya vidgade mål, kommer EU-politiken att påverka och styra utvecklingen i Norden under kommande år. Det kommer den att göra oavsett att både Norge och Island, liksom Färöarna och Grönland, valt att inte bli medlemmar i unionen. Mina farhågor har dess värre stärkts efter att jag lyssnat på dagens utrikespolitiska debatt. Det är helt uppenbart att det är EU-perspektivet som gäller också för det nordiska samarbetet. Jag beklagar detta, för jag är övertygad om att det kommer att leda till att den nordiska samhörigheten kommer att minska. Det kommer inte att ske över en dag, men alla de hinder som EU-medlemskapet skapar genom byråkrati och stelhet och genom den struktur som finns med detaljerad reglering kommer att nöta på det nordiska samarbetet. Inte minst kan detta komma att gälla förhållandet mellan Norge och Sverige. Det är inte bara så att EU:s kanske längsta landgräns mot ett enskilt land går mellan Norge och Sverige. Det är också så att Norge numera betraktas som tredje land i förhållande till sina nordiska grannar inklusive Sverige när det gäller handelsutbyte. Jag skulle vilja belysa detta med ett konkret exempel. Det gäller de handelshinder som har uppstått i och med att det är EU:s beslut som avgör var och hur livsmedel får passera gränsen mellan Norge och Sverige. Numera är det endast tre ställen längs gränsen som är godkända om man vill passera med livsmedelstransporter. Tre ställen är ju väldigt litet med tanke på att gränsen är väldigt lång. Det har fått till följd att det är förbjudet att transportera fisk och kött över gränsen längs Europaväg 12. Umeå i Sverige över till Finland och vidare bort till den ryska gränsen. Tullstationen i Tärna är inte godkänd för livsmedelsinförsel till EU. I stället blir man hänvisad till att köra över Trondheim eller Narvik. Den som har rest där uppe vet att det blir fråga om omvägar på flera hundra mil. Det är möjligt att det så småningom går att ändra på dessa regler, men det kommer att ta tid, och det kommer att kräva resurser och engagemang. Till slut kommer man kanske tillbaka till den ordning man har haft, och som har fungerat bra under många år. Den här typen av krångel kommer att skada det nordiska samarbetet, det är jag övertygad om. Ett annat exempel är det s.k. fiskekriget mellan norska och svenska fiskare i Kattegatt. Det har sin grund i att den svenska fiskepolitiken numera drivs genom EU. Ett tredje exempel är det s.k. Schengensamarbetet. Detta har av nordiska ministrar envist reducerats till att handla om den nordiska passfriheten, men i själva verket innebär det långtgående inskränkningar i de nordiska ländernas möjligheter att själva avgöra sina gemensamma angelägenheter. Det som är viktigt att konstatera när det gäller den nordiska passfriheten, är att den inte berör gränskontrollen. Det gör däremot Schengensamarbetet. Självklart tycker vi att det är väldigt viktigt att bevara passfriheten. Men från Vänsterpartiets sida vill vi inte acceptera att villkoret skall vara att vi också tvingas in i ett polissamarbete som vi inte kan kontrollera. Det skulle t.ex. medföra en kontroll av människor som går utöver vad vi anser vara rättssäkert och en upphävd gränskontroll. Detta är några exempel på saker som jag menar hotar den nordiska sammanhållningen. Små och stora hinder för ett praktiskt och konkret samarbete över gränsen kommer att leda till att samarbetet minskar. Risken är att irritationen över stelbent byråkrati också leder till irritation riktad mot invånarna i grannlandet. Därför är det oerhört viktigt att det nordiska samarbetet får fortsätta att utvecklas. Den nya organisationen av Nordiska rådet med en trepelarmodell där Norden, närområdet och EU står för en pelare var, eller ett utskott var, är ju ännu oprövad. Det ligger ett stort ansvar i att utveckla alla tre områdena, och inte låta t.ex. EU-utskottet bli för dominerande. Från vänsterhåll har vi varit kritiska mot den nya indelningen eftersom vi har sett risker med att stora övergripande frågor, som miljöfrågorna, hänvisas till ett utskott - i det här fallet det s.k. närområdesutskottet - trots att det handlar om frågor som berör hela det nordiska samarbetet. Vi har också sett riskerna med att inrätta ett EU-utskott som kan ta över utvecklingen i Nordiska rådet. När besluten nu är fattade, gäller det att se till att det nordiska samarbetet får en chans att utvecklas. Då är det viktigt att samarbetet på folklig nivå, mellan gräsrötterna, också får förbättrade möjligheter.

Fru talman! De fördragsslutande parterna skall eftersträva att bevara och ytterligare utveckla samarbetet mellan länderna på det rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska området, samt i fråga om samfärdseln och miljövården. De fördragsslutande parterna bör rådgöra med varandra i frågor av gemensamt intresse som behandlas i europeiska och andra internationella organisationer och konferenser. Vad är det här? Jo, det är den inledande artikeln i samarbetsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna, det s.k. Helsingforsavtalet. Den verksamhet som bedrivs med stöd av detta avtal och andra regelverk är unikt. Det är internationellt sett mycket unikt. Det skapar förutsättningar för att regeringsledamöter och parlamentsledamöter tvärs över partigränser och landsgränser kan träffas, diskutera och formulera gemensamma lösningar i fråga om olika angelägenheter. Att regerings och parlamentsledamöter kan träffas tvärs över lands och partigränser är mycket, mycket ovanligt. Fru talman! Jag tillhör dem som tror att man, när man så småningom skall skriva Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets historia, kommer att beteckna 1995 som ett märkesår. Då skedde det en mycket genomgripande och djupgående förändring i verksamheten. Låt mig säga att Maggi Mikaelsson hade fel när det gäller benämningen på det nya utskottet. Det heter inte EU-utskott, det heter Europautskott, och det gör det av ett antal givna skäl. Väljer man att kalla det för EU-utskottet, far man beklagligtvis i en tankebana som kan leda fel. Det har alltså skett kraftiga förändringar. Politiken skall nu, som Maggi Mikaelsson antydde, koncentreras till tre områden. Det skall skapa möjligheter att diskutera politiken inte i ett fragmenterat perspektiv som man gjorde tidigare, utan i ett större och bredare politiskt sammanhang. Det kommer att bli möjlighet till en annan flexibilitet på det sättet att det inte längre är den interna verksamheten som sätter dagordningen. Vi måste också kunna ta upp det som sker i omvärlden. Vi skall inte längre vara låsta till att parera. Rådet och ministerrådet skall kunna agera trendsättande, gå före och påverka. Det har också skett kraftiga förändringar på andra sätt. Det handlar om en ökad delaktighet. Många sätter stor tilltro till de nya mötesformer som man kan komma i gång med. Man skall inte bara kunna dra in rådets och ministerrådets ledamöter. Man skall också kunna engagera exempelvis parlamentsutskott och andra som kan ha intresse av att diskutera den angelägenhet som är för handen. Bland de många aktuella frågor med ett tydligt internationellt perspektiv som är uppe, skulle jag exempelvis kunna nämna behovet av att diskutera hur vi skall kunna säkerställa och stärka den demokratiska utvecklingen i Baltikum. Hur vill vi säkerställa en god miljö i Östersjön? Vi har de arktiska frågorna. Och vi har det mycket intressanta komplex som har att göra med den nordiska människosynen i ett europeiskt perspektiv, där vi från vårt håll kanske har stort intresse av att diskutera socialpolitiken, arbetsrätten eller konsumentpolitiken för att nämna några exempel. Vilka möjliga roller kan man då se i denna nya form som har skapats? Ja, det hänger på hur parlamenten och regeringarna själva tar sig an uppgiften. Den yttre ramen är given, och mötesplatsen finns. Frågan är bara hur den kommer att utnyttjas. Jag ser det som önskvärt att regeringarna och parlamenten, och då självfallet även den svenska regeringen och det svenska parlamentet, bättre utnyttjar och tar till vara de möjligheter som ges. Man blir litet ledsen när man konstaterar att den viktiga verksamhet som vi samordnar i det nordiska arbetet har fått fyra och en halv rad i den nästan 14 sidor långa deklarationen som vi i dag diskuterar. Det är inte mycket av framåtsyftande ting som finns här, och man kan fundera över vad det egentligen betyder när man säger att genom att Sverige och Finland i likhet med Danmark blivit EU-medlemmar har formerna för, men inte betydelsen av, det nordiska samarbetet ändrats. Ja, formerna har ju i grunden inte ändrats. Danmark har ju varit EU-medlem länge. Det är ett något passivt sätt att beskriva det hela. Jag hoppas verkligen att man med denna något passiva formulering egentligen avser att ta till vara den möjlighet som finns att utnyttja den nordiska plattformen. Man måste nämligen höja ambitionsnivån och skapa en samstämmighet som är tydligare och klarare. Med en sådan samstämmighet blir det ju ett bättre resultat. Det som på det nordiska språket kallas för den nordiska nyttan kommer med sådana arrangemang att öka. Det är också bra för oss i Sverige och omvärlden om detta sker.

Fru talman! Jag vet mycket väl att det tredje utskottet i den nya organisationen heter Europautskottet. Men det var avsiktligt som jag kallade det för EU utskottet. Min erfarenhet utifrån de möten som jag har varit på i Nordiska rådet är att när man talar om Europafrågor är det nästan alltid liktydigt med EU-frågor. EU-frågorna och EU-politiken har fått ett mycket stort genomslag i den nordiska debatten. Det tror jag är olyckligt. Nordiska rådets nya organisation ger många nya möjligheter om vi kan utnyttja dem. Per Olof Håkansson tar ju upp en hel del av dem. Jag fokuserade i mitt inlägg på ett av problemen som är ett mycket konkret exempel på ett hinder för detta nordiska samarbete. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det faktum att det är EU som har avgjort antalet och placeringen av de ställen där livsmedelstransporter skall kunna få passera mellan Norge och Sverige. Är det ett bra exempel på nordiskt samarbete?
Fru talman! Jag vet inte om det är Maggi Mikaelsson som har rätten att döpa utskotten i Nordiska rådet. Jag tycker snarare att det är en oförskämdhet mot dem som inte är medlemmar i EU att kalla det för ett EU utskott. Det är faktiskt mycket överlagt och övervägt att det kallas just för ett Europautskott. Tala med norrmännen och islänningarna och andra så kanske det går att få ett tydligare besked om detta. Jag menar att parallellen är given - det är inte särskilt begåvat att kalla Maggi Mikaelsson för kommunist, och lika obegåvat är det att kalla Europautskottet i Nordiska rådet för ett EU-utskott.
Fru talman! Jag kan kalla utskottet för ett Europautskott, det kan vi vara överens om. Det var kanske inte detta som var det mest intressanta med att jag begärde replik, utan det gällde mer de konkreta hindren för nordiskt samarbete som Helsingforsavtalet till trots faktiskt har uppstått genom det faktum att man tvingas köra en flera hundra mil lång omväg för att kunna passera med ett lass fisk eller kött från Norge till Sverige eller vice versa. Det måste alla anse vara något som är orimligt. Det är inte så konstigt i sig om det skall beslutas nere i Bryssel, där avstånden är helt andra. Inom tio mils radie från Bryssel når man tre andra länder. I norra Sverige och i norra Norge är det på ett annat sätt.
Fru talman! Detta problem hade inte uppstått om även Norge hade anslutit sig till EU, men det är inte detta som vi diskuterar här. Jag kan bara försäkra Maggi Mikaelsson att den fråga som hon nu tar upp har vi från socialdemokratiskt håll velat ta upp till en rejäl diskussion i Nordenutskottet. Vi har rubricerat det som att vi vill se på eventuella nya handelshinder och andra hinder för det nordiska samarbetet till följd av att Sverige och Finland har blivit medlemmar i EU. Om Maggi Mikaelsson stöder oss i denna fråga, kommer vi säkert att i Nordenutskottet kunna föra fram intressanta och bra förslag till hur dessa problem skall lösas.

Fru talman! Jag har anmält att jag vill tala om global livsmedelssäkerhet. Vad är då det? Jo, det är ett nytt begrepp som har dykt upp i den internationella debatten. Vi har tidigare talat om global livsmedelsförsörjning, och vi vet alla att vi har misslyckats ganska rejält med den. Vi har fördelat dåligt. Om vi hade fördelat rättvist så hade vi kunnat försörja alla människor med mat och vatten. Men det gör vi inte. Situationen är så dramatisk att 40 000 människor, mest barn, dör av svält varje dag. Det är inte ens en nyhet. Nu har vi lanserat ett nytt begrepp, global livsmedelssäkerhet, vilket innebär att varje människa har en rätt på individnivå att få mat och vatten för dagen. Detta skall alla människor få nu och i framtiden. Vi har ingen rätt nu att leva på en nivå när det gäller mat och livsmedel som omöjliggör för framtidens människor att kunna göra det. Vi har inte rätt att göra det nu heller, men vi gör det. Många hade kanske väntat sig att jag i dag skulle tala om mänskliga rättigheter - det är en fråga som engagerar mig mycket. Jag tycker att rätten till mat är en mänsklig rättighet. Jag har tagit med mig FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 25 lyder på följande sätt: Envar har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, där inbegripet föda. Föda är det första som nämns, sedan kommer en mängd andra saker. Vi klarar inte ens det första, nämligen födan. I Agenda 21 från Rio-deklarationen står det väldigt många bra saker om hur vi måste förändra vår värld och vårt sätt att leva och agera politiskt och privat, så att vi får en hållbar utveckling på alla områden. Där nämns hållbara konsumtionsmönster, hållbar jordbrukspolitik och att den rika världen måste bli ett föredöme i detta avseende. Det finns en stark längtan hos många människor att uppnå detta med global livsmedelssäkerhet. Jag tror att vi alla mår dåligt av att veta att situationen är så orättvis som den är. Nu har FAO, FN:s livsmedelsorgan, bestämt att man skall ha ett toppmöte om livsmedelsfrågorna, ett s.k. World Food Summit. Jag tycker att regeringens engagemang är bra, och framför allt jordbruksminister Margareta Winbergs engagemang. Men detta är en så stor fråga att den tenderar precis som i dag att hamna på övriga frågor, att hamna litet mitt emellan stolarna. Situationen är mycket allvarlig. Många har hänvisat till Lester Brown. Hans institut har räknat ut att vi har 48 dagars konsumtion av spannmål i våra lador i världen. Det kommer inte att räcka särskilt länge. Det är ungefär vad som behövs för att se till att det kommer till konsumenterna. Vad vi egentligen inte har lyckats ta till oss och få ut i massmedier och till våra folk är att vi nu är i en brytningstid, inte bara på alla övriga områden som vi diskuterar utan även när det gäller tillgången på mat. För ett år sedan diskuterade vi möjligheten av att Kina skulle kunna bli en importör i stället för en exportör av spannmål. Det har redan skett. Tidigare misslyckades vi att fördela. Nu övergår krisen till att helt enkelt också bli en global sammantaget otillräcklig tillgång på föda. Bristen kommer att märkas överallt. Den märks redan på att EU har höjt sina exportavgifter. Världsmarknadspriserna stiger i en sådan takt att EU måste skydda sin egen befolkning från spannmålsbrist ganska snart. Det är en så dramatisk förändring. Vi har hela tiden levt i trygg förvissning om att vi har ett överskott, men det överskottet är snart borta. Priserna stiger dramatiskt. I de fattiga länderna stiger priserna med 30-50 %. Vi kan naturligtvis inte fortsätta att hugga ner skogar, förstöra odlingsjordar och betesmarker, pumpa upp fossilt grundvatten osv. Vi kommer då att förstöra grundförutsättningarna för mänskligt liv. De minskade skördarna beror mycket på koldioxidutsläppen och den globala uppvärmningen. Det blir en kapplöpning mellan mat och människor. Jordens befolkning ökar fortfarande med ungefär 90 miljoner människor per år, samtidigt som skördarna minskar. Drömmen om de evigt ökande skördarna är nu borta. Sedan 1990 har skördarna inte ökat alls, vare sig på land eller i havet. Fisket är väl det tydligaste exemplet på att vi har nått gränsen för jordens kapacitet. Även om vi skulle använda allt land som lagts i träda räcker det inte till. Vi har ingen buffert längre. Självklart måste vi ändra våra konsumtionsmönster. Vattenbehovet för mat är enormt stort. För att få fram ett kilo spannmål går det nämligen åt 1 000 liter vatten. Ju mera tillväxten ökar i Kina och andra länder, desto mera går människorna där över till att äta mera kött. Ju högre upp på stegen av olika jordbruksprodukter och ju mer förädlade dessa är, desto mera vatten går det åt. Vattenbristen är fullkomligt katastrofal. Det går inte längre att bevattna jordar. Bevattningsjordbruket minskar. Det finns exempel bl.a. från Indien, där Ganges inte längre når till havet. Coloradofloden i Amerika når inte heller längre fram till havet. Vidare håller Aralsjön på att försvinna. Floderna i det området når inte fram. Vattennivån har sjunkit med 16 meter. Stora områden är blottlagda. Vinden blåser över försaltade och med kemiska bekämpningsmedel förstörda jordar. Barnadödligheten har ökat med 50 %. Fru talman! Jag hoppas att frågan om den globala livsmedelssäkerheten inte placeras bland Övriga frågor i nästa års utrikespolitiska debatt. I stället hoppas jag att vi då får tid att diskutera, inte genom att blottlägga en massa motsättningar utan i enighet, hur vi drastiskt skall börja ta itu med detta stora problem. Taletiden är slut, men jag skulle vilja avsluta med en lustig replik genom att säga som åsnan Ior i Nalle Puh: Det är dåligt. Det kommer att bli värre. Vi kommer att få äta tistlar.
Fru talman! Lena Klevenås tar upp en oerhört viktig fråga. Jag är också besviken över att frågan inte får mera plats. Det här kommer nämligen att bli den stora utmaningen. Jag tror att denna utmaning är större t.o.m. än det militära hotet i världen. Det finns ju inte tillräckligt mat för att mätta alla människor. Dessutom vet vi inte hur detta skall lösas. Lena Klevenås gav många bra exempel på hur det står till. Vad vi måste diskutera är vilken väg vi skall gå för att lösa det här. Ett sätt är att minska vår köttkonsumtion. Men det vore också intressant att fortsätta med diskussionen om huruvida vi skall satsa på ett väldigt högteknologiskt och intensivt jordbruk i den rika delen av världen och exportera våra överskott, om vi nu kan få fram några. Skall vi använda genteknik, vilket jag verkligen hoppas att vi slipper? Eller skall vi utgå från att varje land/region på något sätt måste bli självförsörjande och klara sin egen befolkning? Det är en väg som jag tycker ändå måste vara målet. De här problemen är alltså mycket stora. Jag skulle välkomna en ordentlig diskussion och debatt om de här frågorna i Sverige.
Fru talman! Jag delar Maggi Mikaelssons uppfattning, att det här hotet är allvarligare än det militära hotet. En befolkning som inte har tillgång till mat är ingen lugn befolkning. Bröduppror har förekommit många gånger i världshistorien. Spannmålspriserna i den fattigaste delen av världen ökar nu med 30-50 %. När världsmarknadspriserna stiger kommer naturligtvis den rikes rätt att vara större. Marknaden styr på det sättet. Det kommer att bli en stor utslagning bland människor som saknar pengar - ännu värre än som nu är fallet. Jag tror att vi i framtiden måste inrikta oss på att varje land försöker försörja sin egen befolkning. Det är mycket viktigt att kunna känna självtillit och att veta att man klarar av saker. Om politiker i andra länder nu hörde mig skulle jag vilja säga till dem att det första de borde prioritera är att de ser till att det finns mat till den egna befolkningen. Kanske skulle man sluta odla kaffe och tobak och i stället odla bönor för den egna befolkningen. Jag tror inte att det är en bra idé att rika länder skall satsa på export. Men samtidigt är vattenfrågan väldigt allvarlig. Jag vet att 25 länder - snart gäller det ytterligare åtta eller tio länder - har vattenbrist. I dessa länder kommer man aldrig att kunna försörja sin befolkning med livsmedel. När man exporterar spannmål, exporterar man samtidigt vatten. Det går nämligen åt väldigt mycket vatten vid odling av spannmål. Troligen kommer vi att kunna förse länder där det är vattenbrist med spannmål genom export. Jag tycker att det är fel att inte använda åkermark till odlingar för matproduktion. Men ganska snart, när man kommit till insikt om detta, får vi nog se en drastisk omsvängning. Det högteknologiska jordbruk som vi har haft kommer inte att fungera. Det går inte längre att öka skördarna genom att bevattna mera. Det finns ju inte vatten. Inte heller går det att öka skördarna genom användning av bekämpningsmedel. Där har vi kommit till vägs ände.
Fru talman! Denna fråga har direkt koppling både till Sverige och svensk jordbrukspolitik och till EU och dess jordbrukspolitik. Därför är det viktigt att vi snabbt kommer i gång med den här diskussionen. Vi diskuterar ju väldigt mycket nu hur vi skall förändra och hur vi skall, om nu detta är möjligt, förbättra EU:s jordbrukspolitik. Den har verkligen, tycker jag, haft en felaktig inriktning. Man har satsat väldigt mycket på ett intensivt jordbruk som har skapat fler problem än det har löst, även om man kortsiktigt har kunnat exportera ett överskott. Det holländska jordbruket har stora problem med att bli av med gödsel. Man har också stora problem med dålig mark o.d. Vi i Sverige däremot har fortfarande en väldigt bra åkerjord. Jag tycker att detta är ett svårt dilemma. Det är fel enligt min mening om vi i Sverige skall övergå till att överutnyttja vår jordbruksmark för att kanske på kort sikt öka skördarna. Jag uppfattar att det i dag finns väldigt starka krafter som driver den linjen, och jag är väldigt rädd att den får alltför stort genomslag. Trots allt kan vi göra väldigt mycket genom att se till att regioner blir självförsörjande. Vi i den rika världen får sluta missbruka och missutnyttja de produktionsresurser som finns i tredje världen. Vi får kanske acceptera t.ex. att bananer blir dyrare. Vi konsumerar väldigt mycket bananer - ett födoämne som skapar många miljöproblem och som tar resurser från de fattiga länderna. Ohälsa skapas osv. På samma sätt förhåller det sig med jätteräkorna, som blivit så populära. Det återstår alltså mycket att debattera om i den här frågan.
Fru talman! Naturligtvis finns här en koppling till svenskt jordbruk och till EU:s jordbruk. Att EU:s jordbruk inte fungerar bra är vi alla överens om. Jag delar uppfattningen att vi har ett alldeles för kemikaliserat jordbruk, men utvecklingen tenderar - i alla fall för det mesta - att gå i rätt riktning. Kapitel 14 i Agenda 21 handlar om jordbruket. Där står det: "Jordbruks och miljöpolitik samt makroekonomisk politik behöver ändras radikalt på både nationell och internationell nivå, i såväl de utvecklade länderna som utvecklingsländerna, för att skapa förutsättningar för ett hållbart långsiktigt jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling ." Man rekommenderar åtgärder. En punkt gäller att vi måste "utforma, införa och följa upp politik, lagar och bestämmelser samt incitament som leder till hållbart jordbruk, hållbar landsbygdsutveckling och förbättrad livsmedelsförsörjning samt till utveckling och överföring av lämplig jordbruksteknik, inklusive, där så är lämpligt, långsiktigt hållbara jordbrukssystem med minimal användning av insatsvaror." Vi kan inte fortsätta att ha ett jordbruk där insatsen av energi är större än den vi får från maten som vi får ut av jordbruket. Jag skulle önska att Sverige skulle kunna öka andelen ekologisk odling och visa att man i ett utvecklat industriland inser att man måste ha ett hållbart jordbruk och att det är de metoderna man måste sprida. Samtidigt måste man ha all respekt för att vi är "vattenblinda", eftersom vi är så vattengynnade, och kanske därför rika i Sverige.

Fru talman! Minst drabbas mest. Det är en sanning som världen tyvärr ännu inte har gjort föråldrad. Det gäller i väldigt hög grad när vi talar om antipersonella minor. När jag var ute och talade om minor för ett tag sedan fick jag en fråga som jag har funderat mycket på den senaste tiden. Det var en ung kvinna som ställde den. Hon frågade så är: Hur kan du bry dig om just minorna så mycket? Varför skall de betraktas som speciellt inhumana? Är det inte så att alla vapen i själva verket är lika inhumana - de är ju till för att döda allihop? Vad jag kom fram till efter att ha funderat på detta var följande: Det finns inga humana vapen. Det är självklart. Men det finns vapen som är särskilt inhumana. De är till för att lemlästa människor och omöjliggöra normalt liv under lång tid efter det att konflikterna har upphört. Minorna är billiga att köpa, men dyra att röja. De billigaste minorna kostar ca 3 dollar, medan den genomsnittliga kostnaden för att röja dem är ca 100 dollar. Över 100 miljoner landminor har lagts ut i mer än 60 länder. Under 1994 röjdes enligt FN ca 200 000 Fru talman! Det är svårt att vara optimistisk med dessa siffror i bakhuvudet. Men att tappa tron på att vi gemensamt kan göra någonting åt problemet hjälper ju ingen alls. Vi får inte ge upp! För ett år sedan behandlade riksdagen ett antal motioner från bl.a. Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som krävde ett svenskt totalförbud mot antipersonella minor. Men riksdagsmajoriteten avslog tyvärr motionerna med motiveringen att man avvaktade en utredning om bl.a. nyttan av minor för det svenska försvaret. Ja, jag väntar ivrigt på denna utredning. Jag undrar mycket över vad man skall komma fram till i den här frågan som är nytt och inte redan är känt. Efter en motion av Miljöpartiet i samband med vinterns behandling av försvarspropositionen togs frågan upp här i riksdagen på nytt. Vi i Miljöpartiet ansåg inte att det fanns skäl att avvakta den utredning man har tillsatt. Dessutom anser vi att mycket har hänt på det internationella planet, vilket var en annan sak som hänvisades till när utskottet besvarade motionerna. Belgien har antagit ett totalförbud liksom Österrike och Schweiz. Konkreta steg på vägen har tagits av Filippinerna och USA, och EU-parlamentet har antagit två resolutioner som uppmanar medlemsländerna att införa ensidiga förbud. Frågan om ett svenskt totalförbud skulle göra våra internationella krav kraftfulla och mer trovärdiga har tidigare debatteras i denna kammare. Vad alla kan vara överens om är att ett svenskt totalförbud under alla förhållanden inte skulle kunna göra vår trovärdighet mindre. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag anser att det är ett hyckleri av stora mått att hävda att behovet av att förbjuda detta fruktansvärda vapen internationellt, medan man hemmavid hittar alla möjliga förklaringar för att dra på ett beslut som jag anser är oundvikligt. Vad man inte gör själv kan man inte heller begära och kräva av andra. För dem som hävdar att det varken skulle göra till eller från om Sverige skulle införa ett totalförbud mot minorna vill jag säga: Vi kan väl pröva? Det kan ju, som sagt, i vilket fall absolut inte förvärra och försvåra vår förhandlingsposition. En majoritet i Sveriges försvarsutskott anser tyvärr att man skall avvakta ytterligare. Det var bara Vänsterpartiet som hakade på Miljöpartiets reservation och den motion vi skrev. Centern, som tidigare var med på att totalförbjuda minorna, höll tyst och värderade det goda samarbetsklimatet med regeringen mer än att ställa krav på totalförbud. Självfallet är det positivt med alla de goda krafter i alla partier som verkar för ett totalförbud, åtminstone verbalt. Men, fru talman, jag blir lätt bestört när jag ser centerpartister ställa frågor i kammaren om förbud och kds:are som uttalar sig i pressen för ett förbud medan deras partikamrater håller en annan linje i försvarsutskottet. Man undrar om teori och praktik stämmer. I debatten har företrädare för regeringen och regeringspartiet hävdat att Sverige arbetar aktivt internationellt för att få till stånd ett förbud mot antipersonella minor. Det är självfallet mycket bra. Men jag blir samtidigt fundersam, för att inte säga upprörd, när jag får kännedom om att Sverige under den 26:e internationella Röda kors och Röda halvmånekonferensen i december ställde sig bekom en skrivning som innebär att man skall växla ut de antipersonella minorna när alternativa vapen utvecklas. Hur är det möjligt att Sverige ställer sig bakom en skrivning som innebär att man accepterar att andra vapen skall ersätta de vapen som man vill få bort? Gäller inte målen om internationell nedrustning för just minor? Fanns det inte möjlighet under konferensen att tillsammans med andra länder driva en linje som innebär ett totalförbud mot antipersonella minor, utan denna skrivning om att man skall ersätta dem? Nu är inte utrikesministern här just nu, så hon kan inte svara. Jag återkommer med en fråga till henne, eftersom jag gärna vill få klarhet i detta. Fru talman! Jag har märkt en tendens att det ofta är kvinnor som engagerar sig i frågan om de antipersonella minorna. Jag tycker faktiskt att det är väldigt trist, rent av skräp, att inte världens mest jämställda parlament ännu har kunnat fatta ett beslut om förbud mot dessa människofientliga och på alla sätt totalt sanslösa vapen.

Fru talman! FN:s vapenkonvention, antagen vid FN:s vapenkonferens år 1980, omfattar förbud och begränsningar vad gäller användning i internationella konflikter av vissa särskilt inhumana konventionella vapen. I FN:s vapenkonvention framgår vidare särskilda restriktioner för att skydda civilbefolkningen vid utläggningen av minor i befolkade områden. Enligt konventionen skall parterna i en konflikt protokollföra läget på förplanerade minfält och områden med försåtvapen. Efter fientlighetens upphörande skall parterna överlämna protokollen till andra parten. Detta är naturligtvis bra i de fall det sker, men det är naivt att tro att protokollet utgör regel. Minor kan inte läsa fredsavtal utan fortsätter att skada och döda årtionden efter det att krigen har slutat. De väljer inte heller sina offer, utan verkar på distans. Militärer, civila, män, kvinnor, lekande barn och även djur. Alla är de utsatta. I Bosnien har vi geografiskt nära fått erfara hur minor också försvårar det fredsbevarande arbetet. Totalt finns det omkring 100 miljoner minor utlagda runt om i världen. Priset på de flesta uppgår till någon enstaka dollar, medan en desarmering enligt vissa beräkningar kostar ca 100 gånger utläggningskostnaden. Att oskadliggöra alla utlagda minor skulle kosta åtskilliga miljoner dollar. Om dessa är de fattigas vapen är de också dubbelt de fattigas fasa. I dag ges bistånd både till minornas offer och till minröjning. Sverige är den största europeiska biståndsgivaren med 50-70 miljoner kronor årligen. Vi har dessutom i Eksjö en bra kunskap och utbildning för ändamålet. Garnisonen med Ing 2 och FarbC medverkar i såväl civila som militära missioner inom FN för att röja minor, något vi naturligtvis skall vidareutveckla. Men långsiktigt borde kravet vara att de som tillverkar minorna också skall vara med och betala för produktens skador på människor och på vår miljö. Miljöregeln att den som fördärvar miljön skall vara med och återställa den borde ingå i en kommande proposition. Varje år röjs visserligen hela 100 000 minor, men när det samtidigt läggs ut 2 miljoner nya minor förstår var och en att ytterligare åtgärder måste vidtas. Till ett förberedande möte i augusti 1994 inför Översynskonferensen om särskilt inhumana vapen lade Sverige som första land fram ett förslag om totalförbud mot antipersonella minor, i enlighet med vad riksdagen enhälligt beslutat våren innan och vad Ingvar Carlsson återkom till i regeringsförklaringen. En ståndpunkt även Lena Hjelm-Wallén senare gett uttryck för men av tidsskäl inte hann att vidreutveckla här. Dessa fakta kan tolkas som att det redan nu finns ett ställningstagande för att vapnet är alltför inhumant för att kunna användas. Fru talman! Förslaget omfattar användning, utveckling, produktion, handel och lagerhållning av dessa minor. Sverige driver även frågan om att konventionens regleringar skall utsträckas till att omfatta interna konflikter. Något som jag anser mycket viktigt. Detta är ett vapen som inte förhindrar krig, avgör segrare, utan i första hand är avsett att skada, inte att döda. Bara i Afghanistan och Kambodja räknar man med att flera hundratusen människor är benamputerade på grund av skador från antipersonella minor. Den humanitära katastrof och grymhet offren upplever kan aldrig bli mindre om den orsakats av en intern konflikt i stället för av en mellanstatlig. Wien arbetade sedan Sverige för ett fullständigt förbud mot antipersonella minor. Flertalet länder ställde sig dock inte bakom förslaget om ett internationellt totalförbud. Konferensen kunde inte heller enas om ett nytt förbättrat protokoll om truppminor. Men ett scenario kan leda fram till en överenskommelse om ökat skydd för civilbefolkning och humanitära organisationer. Den svenska delegationen har även lagt förslag om förbud mot röjningsskydd i truppminor, förbud av lågmetalliska minor och förbud för handel med minor som inte får användas. Konferensen, ledd av ett svenskt ordförandeskap, är nu ajournerad till den 22 april i år. Bedömningen är att framsteg kommer att nås i Genève men de kommer inte att vara tillräckliga. Under den tid som konferensen har varit ajournerad har det varit alldeles för tyst i denna viktiga fråga, delvis på grund av att den hamnade i skuggan av kampen mot Frankrikes oväntade provsprängningar av kärnvapen. Men diskussionen måste föras brett och ljudligt ända tills ett godtagbart resultat har uppnåtts: ett internationellt totalförbud. Frågan diskuterades på kvinnokonferensen i Kina. Förra året behandlade även Europaparlamentet minfrågan. Det skedde inför FN-konferensen. Nästan enhälligt antogs en rapport om totalförbud av antipersonella minor. Samtidigt sade man också att om önskat resultat inte uppnås på konferensen bör varje EU land genomföra ett sådant förbud unilateralt. Tvärtemot vad många anfört anser inte jag att den hittillsvarande nationella politiken försvagat våra argument för målet ett internationellt förbud. Men likväl är inställningen ohållbar i längden. I dag tillverkas inga antipersonella minor. Vi exporterar heller inga sedan 1971. Eventuella nyanskaffningar för att ersätta gamla inhemska lager är enligt min uppfattning uteslutet. Fru talman! I anslutning till kommande försvarsbeslut har regeringen utlovat ett material som kommer i mars. Det skall utgöra ett underlag för den framtida utformningen av Sveriges försvar. Väl medveten om vår alliansfrihet, våra geografiska förhållanden och ekonomiska förutsättningar anser jag att kommande beslut bör utvisa en väg - vår definitiva väg bort från minorna.
Fru talman! Jag blev inte riktigt klok på om Carina Hägg vill att Sverige skall gå före och totalförbjuda antipersonella minor. Jag undrar också vad Carina Hägg tycker om det som jag pratade om, nämligen att man vill få till stånd en internationell skrivning om att minorna skall bort och att de skall växlas ut när ett ersättningsvapen har hittats. Det vore bra att få en diskussion om det. Jag vill också kort kommentera frågan om minröjningsmateriel. Det är självfallet bra och viktigt att det utvecklas bra minröjningsmateriel. Men det är litet cyniskt tycker jag när företag som inte exporterat minor men som exporterat krut som har använts till minor nu kan göra pengar på minröjningsmateriel. Jag önskar dem ändå lycka till och hoppas att vi gemensamt skall kunna röja så många minor som möjligt. Jag vill också önska Carina Hägg lycka till i ansträngningarna att få med sig regeringen och Socialdemokraterna när det gäller ett nationellt totalförbud nu när det skall komma en skrivelse från regeringen. Jag förväntar mig att det blir en skrivelse och inte bara en redogörelse som riksdagen kan reagera på så att beslut kan fattas i mars.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att materialet från Försvarsdepartementet blir en skrivelse som hamnar på riksdagens bord. Om inte annat kommer det att utgöra underlag för kommande försvarsbeslut. Jag anser att det vore väldigt bra om vi kunde föra en konstruktiv debatt inför det kommande beslutet och enas om ett totalförbud av minor i Sverige. Jag nämnde att jag tycker att det är ganska självklart att de som producerar minor också skall vara med och betala för de konsekvenser som minorna leder till. Jag önskar naturligtvis också att vi kunde införa ett totalförbud och att alla de minor som i dag finns utlagda världen runt inte existerade. Men nu är det inte så. Ibland får man ta de steg som är möjliga att ta för att uppnå det önskvärda målet. Enligt de bedömningar som görs i dag kommer vi inte att uppnå ett totalförbud på den konferens som nu är ajournerad och som skall återupptas i Genève om ett par månader. Därför måste vi jobba på alla sätt vi kan för att minska minornas hot mot människors säkerhet.
Fru talman! Jag hoppas att alla inte tänker som Carina Hägg och tror att vi inte kommer att uppnå ett totalförbud. Jag tycker att vi in i det sista skall ha en optimistisk syn och kämpa för att det verkligen skall bli ett internationellt totalförbud. Återigen: Jag hoppas att Carina Hägg får med sig sina partikamrater i försvarsutskottet så att vi gemensamt kan göra en skrivelse om ett nationellt förbud för antipersonella minor i Sverige.
Fru talman! Jag instämmer verkligen i att vi måste föra en intensiv debatt, inte bara i den här kammaren och de gånger vi har utrikespolitiska frågor på dagordningen. Vi måste också föra debatten utanför den här kammaren. Det räcker inte ens att föra diskussionen inom Sverige, för vi är trots allt ett mindre land i en del av världen. Vi måste få med oss många länder och stora länder. Vi måste inte minst få med oss ett land som vi har diskuterat många gånger under dagen, nämligen Kina. Det är ett land som har stora egna lager och utlagda minor och som även exporterar minor. Det är oerhört viktigt att få ett sådant land att ta något steg framåt. I Kina har man över huvud taget inte någon inhemsk diskussion. Vi måste därför föra en dialog med Kina utifrån.

Fru talman! Koncentrationen av kärnvapen, atomubåtar, kärnavfall och radioaktiva utsläpp och dumpning av radioaktivt avfall till havs vid och på Kolahalvön utgör den största säkerhetsrisken mot Sverige. Det är en säkerhetsrisk som det är alltför tyst omkring. Kritiken håller dessutom på att definitivt tystas. Förra tisdagen tillfångatogs den f.d. officeren Alexandr Nikitin. Han rycktes ur sin säng klockan fem på morgonen i sin bostad i Sankt Petersburg, anklagad för högförräderi mot ryska staten. Han hotas av 10-15 års fängelse eller t.o.m. livstid på grund av att han försett miljörörelsen Bellona i Norge med information om mijlöproblem i Ryssland. Han får enligt uppgift inte tillgång till civil advokat och han får inte heller träffa sin familj. Om Nikitin döms betyder det ett bakslag för miljön och demokratin. Att sätta munkavle på en man som vågar avslöja de globala hot som finns på Kolahalvön är att göra allt levande en otjänst. Det medför en global säkerhetsrisk. Bellonas rapport Kilder til Radioaktiv Forurensing i Murmansk og Arkhangelsk Fylker som jag personligen överlämnade till politiker i Murmansk under näringsutskottets besök i september har väckt ont blod. Denna rapport gavs ut redan i mars 1994. Den ingick som ett kapitel i näringsutskottets material som vi hade fått från Länsstyrelsen i Norrbotten inför resan. Det var undertecknat bl.a. av hovmarskalk FSB, den ryska underrättelsetjänsten, hävdar att rapporten är farlig och av intresse för utländska underrättelsetjänster. Det sade man den 20 november 1995. Bellonas källor avslöjar statshemligheter, påstår Detta är motivet för att man bryter sig in på Bellonas kontor och tar datorer, disketter videor, band m.m. Oavsett vad förklaringen visar sig vara återstår att se vilka efterspel och långsiktiga verkningar den dramatiska händelsen får, både för rysk öppenhet och för det internationella samhällets möjligheter till insyn och medverkan för att lösa problemet med det enorma atomhotet på Kolahalvön. Det är en tickande atombomb som vi har alldeles inpå knutarna. En fara, utöver ständiga läckage och risk för explosion, är att någon kan komma över det radioaktiva material som ligger i öppen dager några mil från norska gränsen, smuggla ut det och sälja det på marknaden. Plutonium och uran är hårdvaluta. Ryssland har i dagarna erkänt att det var ryskt uran som omhändertogs på Münchens flygplats i våras. Risken finns att de som arbetat inom marinen och som inte fått ut lön på ett halvår eller mer tar chansen. Marinofficerarna är inte längre så attraktiva på arbetsmarknaden. Anslagen till det militära har kraftigt skurits ned. Det finns varken bränsle eller mat för att skicka ut militärer i atomubåtarna. Detta har resulterat i alkoholmissbruk och splittrade familjer. De som tidigare har haft status i samhället genom anknytning till marinen kan i dag svårligen få ett civilt arbete eller någon bostad. De lever i ett vakuum och kan ta till desperata metoder. Det framkom vid näringsutskottets besök i Ryssland att det, varken regionalt eller nationellt, fanns ekonomiska medel för att klara skrotningen av ubåtar, lagringen av atomavfall och nedrustningen av kärnvapnen. Det behövs en internationell kraftsamling. Om utrikesministern hade varit här hade jag velat fråga honom vad man gör på det internationella planet för att komma till rätta med de enorma hoten på Kolahalvön. På Kolahalvön finns fem marinbaser, varav Zapadnaja Litsa är den största och viktigaste. Som jag sade tidigare ligger basen fyra och en halv mil från norska gränsen. Under kalla kriget hade uppbyggnaden av atomubåtar högsta prioritet. Hänsyn till miljön och befolkningens säkerhet kom i andra hand. Gränsvärden för hur mycket strålning byggnadsarbetare m.fl. kan utsättas för har inte funnits. Allt som pågått inom marinbaserna har varit hemligstämplat. Boris Jeltsin skrev 1992 på ett dekret för att öppna marinbaserna för civila kontrollorgan. Trots detta har marinen nekat, och i juli 1995 upphävde Jeltsin tillåtelsen. I dag är det bara försvarsministeriet som har insyn i hanteringen av kärnbränsle. Olika miljöorganisationer har konsekvent nekats tillgång till uppgifter om lagring av radioaktivt avfall, men sommaren 1995 fick miljökommittén i Murmansk besöka anläggningen i Andrejevabukten. Det var uppenbart att man vid byggandet av anläggningen inte förutsett de stora problem som efter hand uppstår med radioaktivt avfall. Här finns också landbaserade lager för använt kärnbränsleelement, fast och flytande kärnavfall, som lagras i bristfälliga underjordiska betongtankrar eller på öppen plats i behållare på land. Därtill finns tekniska serviceskepp med använda bränsleelement och fast samt flytande radioaktivt avfall som förflyttas mellan marinbaserna och marinvarven. I februari 1982 upptäckte personalen att vattenståndet i bassäng 2 vid Andrejevabukten hade sjunkit. Orsaken var ett läckage, där radioaktivt vatten sipprade ut med ett flöde på 100 liter per dygn. Mätinstrument visade att strålningen var enormt hög. 350 m nedanför bassängen finns en sjö, och man försökte hindra vattnet från att nå sjön. Mot slutet av september var läckaget uppe i 300 ton per dygn. Vattenståndet i bassängen sjönk så mycket att det uppstod fara att behållarna med bränslestavar inte längre skulle täckas, något som skulle ge arbetarna stora stråldoser. Någon officiell bekräftelse på olyckan kom inte förrän 1993, då Rysslands miljörådgivare Aleksej Jablokov lade fram en statlig rapport om dumpning av atomavfall i havet. Det totala läckaget beräknas vara 3 000 TBq. Den bäck som rinner ner från området är kontaminerad, och det antas att mycket radioaktivt vatten har nått grundvattnet. Det har rapporterats att sju eller åtta av arbetsgruppens deltagare fick i sig en strålningsdos på ca 100 mSv. Vi vet också att atomubåten Komsomolets efter en brand ombord 1989 ligger som ett tickande maritimt Tjernobyl på botten i Norska havet. Vi vet att 200 000 m3 radioaktivt avfall har dumpats i Barents hav. Ja, fru talman, det är svårt att göra en riskvärdering av vad som är farligast i det här området. Helt klart är att det är fråga om en säkerhetsrisk. Jag hade massor av frågor till utrikesministern: Vad kan vi göra för att få insyn? Vilka kontrollorgan finns? Och inte minst: Vad kan vi från svenskt håll göra för att hjälpa Alexandr Nikitin? Jag anser att detta är en människorättsfråga och en demokratifråga.

Fru talman! Jag kanske kan anknyta till det sista anförandet i den föregående debatten. Den sista talaren i den debatten sade att ett visst område var kontaminerat. Det gäller dess värre även vårt svenska språk numera - det är med andra ord nedsmutsat. Vid gårdagens seminarium om Kulturen, Sverige och EU, som anordnats av Kulturdepartementet, återkom kulturministern i sitt inledningsanförande flera gånger till språket. Det gällde att slå vakt om svenskan som EU-språk, att vi måste få bra översättningar av de särskilda uttrycken i det som kan kallas EU språket, så att ingen stängs ute från dess budskap. Det var i det avseendet en bra inledning på arrangemanget. Men i andra inlägg talades det t.ex. om codecision-hantering, ett språkligt missfoster av det slag som vi numera ofta möter i det som vi kan kalla svengelska. Det användes support i stället för stöd, och även uttryck som "öppna upp" och "skissera upp" - det första är uppenbarligen någon form av översättning av open up, vilket i sin tur t.o.m. är dålig engelska med amerikanskt ursprung. Vid återkomsten till riksdagen fann jag i posthögen en inbjudan till en idékonferens om språket. Där står inledningsvis bl.a.: "I Sverige talar vi svenska. Sverige är enspråkigt. Eller var." Det sistnämnda är en ofullständig sats bestående av två ord. Svenskan än inte bra, men man har lyckats med det talspråksinspirerade reklamspråket att i alla fall kommunicera sitt budskap. I nästa stycke skriver man också: "Utan språk kan vi inte kommunicera. Utan språk är vi inte människor. Språk är en symbol för gemenskap. Språk och identitet hänger intimt samman. Språk är bärare av kultur." Allt detta stämmer, och det uttrycks dessutom på korrekt svenska. Påståendet att man måste äga ett språk för att äga en egen identitet bör föranleda en och annan utbildningspolitiker på såväl riksnivå som lokalt plan att tänka om när det gäller den skolpolitik som leder till halvspråkighet och ett i skolan grundlagt socialt handikapp. Rinkebysvenska, Rosengårdssvenska, Rannebergssvenska eller Råslättssvenska är inte pittoreska inslag av kulturblandning utan ett fattigdomsbevis och ett mycket allvarligt nederlag. När dessutom de av oss som har svenska som sitt modersmål i vissa avseenden låter det förfalla gör vi inte bara våra efterkommande en otjänst, utan vi försvårar också för de nya svenskarna. Det är inte lätt för den som är i färd med att lära sig svenska att förstå att medan det är stor temperaturskillnad mellan en kall korv och en varm korv är det samma temperatur på kallrökt skinka och varmrökt skinka när de ligger i charkuteridisken, trots att någon reklamgubbe, inspirerad av den anglosaxiska särskrivningen av ord, har snitsat till en skylt där produkterna presenteras som kall rökt skinka och varm rökt skinka. Detta var några bilder hämtade ur vardagslivet. Just reklamspråket är ofta sådant att det genom att blanda svenska och engelska, talspråk och skriftspråk kan upplevas som ett sannskyldigt sabotage mot språket. I julas kunde jag på en skylt i min gamla hemstad se texten: "Rädda dina pengar. Kom till vår mellandags-outlet." Jag förmodar att budskapet var att man skulle spara pengarna till en mellandagsrealisation, men jag är inte säker. Dessutom, genom att reklamen verkar såsom ordets latinska ursprung anger, re clamare, dvs. åter utropa, får inte bara försäljningsbudskapet utan även dess kanske felaktiga språknyttjande ett starkt genomslag. Till de värsta pinsamheterna hör det av svenska reklammän skapade ordet för bärbara bandspelare med hörlurar, freestyle. Utanför Sverige vet ingen vad det är, allra minst de som kommer från engelskspråkiga länder. Ord kan byta betydelse genom en valörförskjutning. Till de klassiska exemplen på detta i svenskan hör ordet rolig. Motsatsen, som alla vet, är ju inte orolig. När Bellman på 1700-talet skrev "rolig vilar viken" innebar det heller inte att den lugnt vilande viken lockade till skratt. Men när människorna lät ron och avkopplingen fyllas av underhållning och aktiviteter var snart den nya betydelsen där. När ett av de dominerande s.k. inne-uttrycken för ca 20 år sedan var "häftigt" upplevde jag under en spårvagnsresa i Göteborg hur ett par ynglingar drabbades av den totala förvirringen. Första sidan i den kvällstidning de läste toppades av rubriken "Fyra barn omkom vid häftig villabrand". Den ene av dem kommenterade högt: "Det var väl inte häftigt, det var ju hemskt!" För honom var reklamspråkets "häftiga dojor" och "häftig musik" begrepp, men inte häftig i den egentliga beydelsen av något med intensitet och hastigt förlopp. Våra massmedier har ett stort ansvar i vårt informationssamhälle. Det gäller inte bara som granskare, som förmedlare av opinion och information och som debattarena utan även på språkets område. De lärare som faller för locktonerna från organisationen "Tidningen i skolan" kan dock bita sig rejält i tummen. Bortsett från att den tidspress som vidlåder framställningen av en dagstidning då och då leder till att det presenteras vilseledande fakta, så finns det dess värre också de som i sina artiklar blandar tal och skriftspråk, medan andra åter inte kan skilja på subjekt och objektformer. Dem blir de och honom blir han, osv. Detta blir till förfång för såväl utvecklingen i svenska som möjligheten att lära sig främmande språk. I våra etermedier, av vilka en del typiskt nog betecknas som public service-organ, breder anglicismerna ut sig. "Det var allt för nu", säger nyhetsuppläsaren och avslutar med engelskinspirerad imperativ: "Ha en fortsatt skön kväll!" Och från det stora TV företaget kommer publikationer där man kan läsa att "fiktionsprogram" kostar så och så mycket per minut. "Fiktionsprogram", med andra ord inbillade, påhittade, icke verkliga program - kan de över huvud taget sändas eller kosta något? Här har engelskans fiction utan anpassning fått tränga in i svenskan och konkurrera med en befintlig betydelse, med risk för missförstånd. Jag talade med en av TV:s regionchefer häromdagen om detta. Han tycker själv att det är många gräsligheter som produceras i den egna kanalen och även i trycksaker. Inte heller riksdagen är något föredöme. Ett ofta använt ord är exempelvis hearing, från talarstolen uttalat på de mest olika sätt och med växlande engelska och svenska pluralformer. T.o.m. från talmanspodiet får vi t.ex. i samband med voteringar uppleva ett grammatiskt vacklande mellan subjekt och objektformer. I korridorerna möts ledamöterna och lovar att "maila ett memo" till varandra. ADB-språket i riksdagen är förfärligt! Fru talman! Föreliggande betänkande är mycket välskrivet och mycket informativt. Där räknas de olika organ upp som har i uppdrag att följa språkets utveckling och i vissa fall dessutom stå till tjänst med råd och anvisningar. Men hade allt varit väl, hade varken de två socialdemokraterna eller jag motionerat i frågan. Att det finns ett flertal organ är kanske också en brist. Vi vet ju att soppans kvalitet inte ökar med antalet kockar. Svenska Akademien kommer under innevarande år att ha fullgjort att av sina mera än två hundra år gamla uppdrag, nämligen utformandet och publicerandet av en svensk grammatik. Förhoppningsvis kan den hjälpa en del, men eftersom den skall bli deskriptiv - beskrivande - och inte normativ - ledande - befarar jag att den inte kommer att avsätta några påtagliga resultat. Svenska språknämndens övriga publikationer? Hur och till vilka når Tekniska nomenklaturcentralens skrifter ut? Fru talman! Det är med språket som med människan. Det är levande, det utvecklas hela tiden. Men skall utvecklingen ske på bästa sätt, måste det finnas en stödjande och fast hand i vissa situationer. Anledningen till att man motionerat är självfallet inte att man vill stoppa förändringar utan det är just att stödja en utveckling som förhindrar utarmning och missförstånd och också förhindrar att nya generationer blir avskurna från tidigare epokers litteratur. Ju fler gånger som Selma Lagerlöfs verk översätts, anpassas och moderniseras, desto längre från hennes tankar och stil kommer man.

Svenska Akademien kan med sin fria ställning inte åläggas något som inte ryms inom ramen för det av Gustaf III givna uppdraget, även om just den borde vara det rätta organet. Vilken denna samlat auktoritativa institution bör vara ankommer på regeringen att avgöra. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion Kr260.

Fru talman! Det var ett spännande och kunnigt inlägg om språkets betydelse som Lennart Fridén gjorde. I kulturutskottets betänkande behandlas två motioner som väcktes under förra riksmötet. Den motion som Lennart Fridén står bakom handlar mycket riktigt om det auktoritativa organ som föreslås få uppgiften att värna det svenska språket. Jag vill påpeka att vi från kulturutskottets sida - Lennart Fridén tyckte att det var välskrivet - understryker vikten av att vårda vårt språk, likväl som att stärka en språklig utveckling. Det råder alltså i grunden inga delade meningar kring denna fråga. Utskottet redovisar också vilka instanser som i dag finns med uppgift att ägna sig åt språkvård. Likaså pekar utskottet på att de frågeställningar som motionärerna tar upp redan är föremål för prövning hos regeringen, tillsammans med frågan om vad som bör göras för att stärka Svenska språknämndens ställning. Lennart Fridén underströk själv detta i sitt anförande när han berättade om det EU-seminarium som Kulturdepartementet i går höll och talade om att kulturministern inledningsvis pekade på språkets betydelse. Det visar att Kulturdepartementet och kulturministern är väl medvetna om detta. Riksdagen har all anledning att se framtiden an med tillförsikt när det gäller språkets behandling. Vi får återkomma till frågan. Den statliga kulturutredningen har också i sitt betänkande pekat på vilken viktig del av kulturarvet som vårt språk utgör. Kulturutredningens betänkande är som bekant avlämnat och är nu föremål för en bred remissbehandling. Förslag från regeringen väntas kommma till riksdagen under våren. Kulturutskottet föreslår därför riksdagen att avslå de två motionsyrkandena dels mot bakgrund av det redan pågående arbetet, dels med tanke på att riksdagen sannolikt inom kort kommer att möta frågorna igen. I den motion som Lennart Fridén står bakom nämns språkets ställning i samband med EU. Men när det gäller svenska språkets ställning i EU görs inte i något sammanhang avkall på vårt språk som ett officiellt EU-språk. Redan från början, vid vårt inträde i unionen, har vi från svensk sida framhållit vikten av att svenska inte enbart skall användas i officiella sammanhang inom EU utan även vid mindre officiella möten. Sedan är det en annan sak att det i ett inledningsskede kanske inte fullt ut finns praktiska möjligheter att använda det svenska språket beroende på t.ex. bristande översättningsresurser. I betänkandet finns ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet, där man säger att Vänsterpartiet stöder utskottsmajoriteten men att Vänsterpartiet egentligen tycker att det vore offensivare av riksdagen att göra ett tillkännnagivande till regeringen. För egen del tycker inte jag att ett tillkännagivande är det som utgör skillnaden mellan att vara passiv och att vara offensiv, i synnerhet som regeringen redan arbetar med de förslag som förs fram i motionerna. Fru talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 7.

Fru talman! Språket, både det talade och det skrivna, är - precis som tidigare här sagts - en del av en människas identitet. Det är också en del av ett kulturarv som har djupa rötter och lång tradition. Språket är viktigt vilken kultur man än tillhör, men som tur är finns det även andra uttrycksformer som är centrala i en människas möjligheter att uttrycka sig. Det går ju att kommunicera också utan språk, t.ex. genom gester, dans, dofter och musik. Även dessa språk är viktiga, men i dag skall vi tala om svensk språkvård. Jag är allvarligt oroad över hur vi satsar på den svenska språkvården. Alla är vi rörande överens om det svenska språkets betydelse, inte minst som kulturbärare. Trots detta har utskottet inte riktigt kunnat enas om vad som skall till för att kommunikationen genom det svenska språket skall bli hållbar över tiden. Också det förslag som Finansdepartementets enmansutredare Claes-Eric Norrbom kommit med oroar mig. Han föreslår att Svenska språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen skall slås ihop till en ideell förening. Innebär detta att statens ansvar kommer att upphöra? Kanske kan någon från Socialdemokraterna svara på det. Är det verkligen rimligt att svensk språkvård skall drivas ideellt? I Norge satsar norska staten 9,6 miljoner norska kronor på sin språkvård. Danskarna satsar 4,2 miljoner danska kronor. Satsningen på den svenska språknämnden var föregående år 2,6 miljoner kronor. Av dessa siffror verkar det som om det svenska språket värderas lägre än modersmålen i våra grannländer. Är det verkligen rimligt? Skall vi tolerera det? Varför är svenska språket då så viktigt för mig? Varför vill jag värna skriftspråket mot alltför hastigt påkomna talspråksuttryck? För mig är det viktigt att alla skall förstå alla, även om vi kommer från olika generationer eller olika delar av landet. Det är också viktigt att språket inte alltför hastigt förändras, eftersom det kan medföra en utarmning av vårt kulturarv, särskilt av kulturarvet boken, det skrivna språket. Vi ser även tendenser inom utbildningen, där elever hellre väljer att läsa en äldre bok på engelska än på svenska, därför att engelskan inte förändrats så fort som vårt svenska språk har gjort. Det är tråkigt att gammal litteratur inte är tillgänglig i lika stor utsträckning för oss som den är t.ex. för engelsmännen. Jag anser att vi borde vara något mer konservativa när det gäller förändringar i skriftspråket och inte förändra det lika hastigt som det talade. Vi måste helt enkelt försöka låta det skrivna språket få vara det skrivna. Jag anser att det i svenskundervisningen borde ingå studier av gammalsvenska och att dessa borde innefatta mer läsning av äldre litteratur. Vi får ju undervisning i norska, isländska och danska - åtminstone fick jag det när jag gick i skolan på 60 och 70 talen - så varför inte också studier av gammalsvenska? Låt mig för några sekunder få utgå från mig själv. Jag hade det väldigt svårt med min identitet av en anledning som hade samband med just detta. Min mormor och även min mor kom från estnisk svenskbygd. Jag minns inte att min mor talade konstigt, men jag måste säga att jag aldrig riktigt förstod vad min mormor sade. Det gjorde att jag var litet rädd för henne. Vi förstod aldrig varandra. Jag tror att detta var hämmande för min identitetsutveckling och gjorde det svårare att hitta mina rötter. Det har jag i stället fått kompensera som vuxen. Vi kan även dra paralleller med tornedalsfinskan och samiskan. Också svenska medborgare har faktiskt varit flyktingar i sitt eget land. De har blivit bestraffade när de har talat sitt modersmål och förbjudna att tala modersmålet i skolan. Detta har ju nu inneburit att många inte för traditioner och språk vidare, vilket har skadat många människor och även vår svenska kultur. Jag vill också ha sagt att jag anser hemspråksundervisning vara oerhört viktig. Generationer måste ha en möjlighet att kunna tala med varandra. Annars finns det en risk att barnet förlorar sin identitet, och en identitetssökande människa kan hamna mycket snett här i livet - det vet i allihop. Jag har inget yrkande. Jag står bakom betänkandet och mitt särskilda yttrande. Min förhoppning är att vi genom behandlingen av kulturutredningen verkligen skall kunna besluta om hur mycket pengar vi skall satsa på den svenska språkvården och vad pengarna skall gå till.

Fru talman! Utskottets eminenta svar på de båda motionerna samt de tidigare inläggen från mina kolleger i kulturutskottet torde visa hur viktig vi anser språkets ställning vara för den nationella identiteten. I Kulturutredningen föreslår vi att ett av målen för den framtida nationella kulturpolitiken skall vara att ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem. Till kulturarven hör språket. Men i dag vill jag rikta stark kritik mot bristen på svensk tolkning i EU, bristen på svensk översättning av beslutsunderlag i EU och bristen på enighet om hur och i vilken omfattning översättning skall ske i EU. Här återstår allt.

Fru talman! En far och hans son är ute och åker bil. De krockar, pappan dör och sonen blir svårt skadad. När sonen i ilfart kommer till sjukhuset utbrister den utrusande läkaren: Nej, jag kan inte operera. Det är min son. Hur kunde läkaren säga så? Svaren kan vara många. Det kan ha varit farfar som körde. Kanske pappan var präst. De som ställs inför frågan ägnar mycken tankemöda åt att komma på ett svar - det ena mer komplicerat än det andra. Men det enklaste, som också är det mest givna - att läkaren är kvinna och mor - är det få som kommer på utan hjälp. Att språket har betydelse för jämställdheten är klart, men denna lilla historia visar också på våra fördomar. Ordet läkare är till skillnad från ord som riksdagsman könsneutralt. Vad händer om vi ändrar "riksdagsledamot"? Innebär det att vi får lättare att föreställa oss att en riksdagsledamot kan vara en kvinna? Om vi i historien byter ut far mot mor och läkaren mot en utrusande sjuksköterska - blir sjuksköterskan automatiskt en man? I våra lagar och avtal har vi ett ensidigt utnyttjande av pronomenet han. I t.ex. medbestämmandeavtalet för kommuner och landsting står under rubriken Personalavveckling att den som varit anställd minst sex månader skall få tjänstgöringsbetyg om han begär det. Detta trots att både kommuner och landsting har flest kvinnliga anställda. Skall avtalet tolkas så att enbart manliga anställda får tjänstgöringsbetyg? Genom att kvinnor skulle få bli präster var Tystnadspliktskommittén 1979 tvungen att ta ställning till frågan om pronomen, och den skriver: "En annan utväg vore att i lagtexten genomgående begagna feminina pronomenformer och utgå från att befolkningens manliga hälft skulle rätta sig efter direktiven, på samma sätt som kvinnor hittills har visat hörsamhet mot de direktiv som formellt är riktade mot män. Ett argument mot en sådan lösning är, att direktiven, mot bakgrund av hittillsvarande språkbruk, skulle kunna uppfattas såsom avseende endast kvinnor." Citatet visar på en medvetenhet om kvinnors situation. Som kvinnor får vi lära oss att överleva i en manlig värld. Vi får lära oss att tolka "han" som "hon", dvs. vara helt säkra på att vi är femininum. Men att kräva samma förmåga av männen är inte till att tänka på enligt Tystnadspliktskommittén. Männen skulle då inte anse sig omfattas av lagen. Lagen kallar bostadsrättshavaren för "han". På ett ställe står det att bostadsrättshavaren inte får hyra ut till sin make, dvs. en man får inte hyra ut till sin man. Mig veterligen är detta den enda lag där män förutsätts vara gifta med män. Vid en kontroll med HSB visade det sig att 49 % av alla bostadsrättshavare är kvinnor och 51 % män. "Talmannen leder kammarens sammanträden. Han får vid överläggning i ämne som är upptaget på föredragningslistan icke yttra sig i sakfrågan." Skall detta tolkas så att talmännen Birgitta Dahl och Görel Thurdin hade kunnat yttra sig om det var de två kvinnliga talmännen och inte förste eller tredje vice talmannen som lett det sammanträde då förste vice talmannen apostroferades av en ledamot? Jag har tidigare kontaktat riksdagens språknämnd. Det finns inte nedskrivet någonstans att "han" skall betyda "hon och han", utan det har blivit så av hävd och vana. Det är ju det vi försöker ändra på! Jag tycker att kvinnor skall ta fasta på det lilla ordet "hittills" i följande mening från Tystnadspliktskommittén: "på samma sätt som kvinnor hittills visat hörsamhet". Jag, och många kvinnor med mig, vill inte visa hörsamhet längre. I Sverige finns bara röda gubbar vid övergångsställena. Det måste innebära att kvinnor kan gå över gatan när som helst. Fru talman! I promemorian 1994:4 Några riktlinjer för författningsspråket behandlas det könsneutrala språket i vårt arbete. Där sägs att man så långt som möjligt måste gå kritiken till mötes. Sedan följer ett exempel, och självfallet väljer man ett exempel där män kan ta illa vid sig. I promemorian står det att i vissa fall kan bruket av "han" vara mycket stötande, t.ex. när det gäller en bidragsskyldig förälder oavsett kön. Detta skriver man trots att 86 % av alla bidragsskyldiga är män och endast 14 % är kvinnor. Här är männen i majoritet, och det kan med 86 % sannolikhet hävdas att när det står "man" menas man. Trots detta skall det tas hänsyn till om männen blir stötta. I promemorian föreslås att man i stället skriver "han eller hon" om författningen är kort eller när kombinationen bara behöver användas några gånger. Om texten däremot kräver ett ymnigt bruk av pronomen blir kombinationen enligt promemorian störande. Att det är direkt störande för en kvinna att ständigt läsa texter där hon förutsätts vara en han bryr man sig inte om. Att det, med den medvetenhet som i dag finns, kan innebära att en kvinna slutar läsa en text uppfattas tydligen inte heller som störande. Men författningstexter, utredningar och promemorior kan vara nog så besvärliga att ta sig igenom utan att en kvinnlig läsare skall behöva bli störd av dåligt språkbruk. Fru talman! Karin Pilsäter har vid två tillfällen motionerat om sexismen i förvaltningsspråket. Båda gångerna har motionen avslagits av konstitutionsutskottet med hänvisning till de direktiv som Statsrådsberedningen lämnat i sin promemoria 1994:4. Men som framgått av det jag har framfört här i kammaren räcker inte detta. Kulturutskottets betänkande om språkvård, som vi behandlar i dag, nämner inte med ett enda ord sexismen i språket. Det tycker jag är trist. Jag vill med mitt inlägg i dag fästa både konstitutionsutskottets och kulturutskottets uppmärksamhet på att det är dags för en förändring av språkbruket även i förvaltningsspråket, och att förvaltningsspråket inte enbart är en fråga för konstitutionen, även om den är nog så viktig. Den är även en fråga för kulturutskottets språkvårdande funktion, om vi vill att kvinnor utanför riksdagen skall läsa våra promemorior, författningstexter och utredningar.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att det senaste inlägget belyser hur viktigt det är med både språkvård och semantik för att man lätt skall förstå innehållet i våra betänkanden.

Fru talman! I detta betänkande behandlas sex motioner som berör kulturmiljöfrågor. I stort sett kan motionerna delas upp i områdena industriminnesvård, skydd av ortnamn och firandet av Kalmarunionen Kulturutskottet avslår samtliga motionsyrkanden, enligt min uppfattning på väl motiverade grunder. I betänkandet finns ändå två reservationer från Miljöpartiet. Det råder inte någon oenighet i utskottet om yttrandena över de sex motionerna som behandlas. Reservationerna bygger i stället på att Miljöpartiet vill att två av motionerna skall anses vara besvarade i stället för avslagna. Detta kan man se som en formaliafråga, och jag är kanske inte för egen del tillräckligt kunnig för att kunna avgöra detta. Men om man skall ha någon amatörmässig uppfattning i frågan framstår det ändå för mig som ganska självklart att alla frågor som riksdagen behandlar också besvaras. För motionären torde det vara viktigast att få veta och få klarhet i om frågan är bifallen eller avslagen. Det är viktigt och glädjande att industriminnesvården i allt större utsträckning lyfts fram inom kulturområdet. På samma sätt som Artur Hazelius, och många andra på 1800-talet, arbetade för att bevara landsbygdens och bondesamhällets kultur måste vi på allvar ta vara på industrisamhällets erfarenheter, produktionsprocesser och kunskaper. Det har gjorts och det görs mycket på industriminnesområdet, bl.a. genom insatser från Nordiska museet och Arbetets museum. En nationell planering av hur industriminnesfrågorna skall hanteras håller på att utarbetas, och enligt min mening är detta mycket angeläget, bl.a. som en bekräftelse på och ett erkännande av denna bevarandeinsats. Det tas nu också många lokala och regionala initiativ som i framtiden kommer att visa sig vara viktiga och ovärderliga. I betänkandet pekas på några exempel; Produktionslinjen vid Gustavsbergs porslinsfabrik, Ekomuseum i Bergslagen och Innovatum i Trollhättan. Dessa lokala och regionala initiativ är speciellt intressanta eftersom syftet i regel inte enbart är kulturpolitiskt. Innovatum i Trollhättan t.ex. har Nohabs gamla industrilokaler, Trollhätte Kraftverk och hela Polhems slussystem koncentrerat till ett litet geografiskt område. Här är det fråga om minst lika mycket närings och utbildningspolitik som kulturpolitik. Detta pekar mot en utveckling som är helt riktig, och där kulturpolitiken som sig bör sätts in i ett större sammanhang. I betänkandet betonar kulturutskottet i likhet med Kulturutredningen vikten av att industriminnesfrågorna blir en del av kulturmiljövården. Eftersom behandlingen av Kulturutredningen ännu inte är färdig, och eftersom det fortfarande pågår ett arbete med ett nationellt program för industriminnesvård, menar vi i kulturutskottet att det är rimligt att avvakta dessa arbeten innan ställning tas till ett nationellt ansvar för enskilda projekt. Därför föreslår kulturutskottet att motionen avslås. Fru talman! Jag skall kort kommentera en motion där det föreslås ett statligt engagemang i 600 årsjubileet av Kalmarunionen, som kommer att äga rum nästa år. Av betänkandet framgår att jubileet har stöd av många intressenter; näringslivet, offentliga instanser, stiftelsen Framtidens Kultur, Nordiska rådet m.fl. Den svenska staten kommer med sannolikhet att ställa upp med icke obetydliga ekonomiska garantier för den planerade utställning om drottning Margareta som skall produceras i samband med jubileet. Med den redovisningen av statens engagemang menar kulturutskottet att motionen bör avslås. En frågeställning som har infunnit sig hos mig efter utskottets behandling är avsaknaden av ansökan om medel för jubileet från EU:s strukturfonder. Firandet av Kalmarunionen är i mina ögon ett typexempel på samarbete över nationsgränserna och stärkandet av en regionen. Detta är faktorer som faktiskt premieras av EU. Därmed borde en ansökan från arrangörerna ha goda förutsättningar att erhålla stöd från EU, enligt min mening. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 8.

Fru talman! Jag har inte något yrkande. Jag vill endast kort kommentera utskottets behandling av motionen om firandet av Kalmarunionen. Det är nu snart 600 år sedan Kalmarunionen ingicks och Erik XIII, mer känd som Erik av Pommern, kröntes till gemensam konung för de nordiska rikena. Jubileet 1997 leder våra tankar tillbaka till en tid då Finland var en del av det svenska riket och Danmark den dominerande makten i Norden. Under de kommande århundradena skulle det nordiska intresset för Östersjöns östra sida, som manifesterades redan på vikingarnas och valdemarernas tid, komma att bli ännu större. År 1397 var den gamla staden Kalmar centralt belägen vid Östersjöns strand eftersom vatten då var något som förenade och inte åtskilde. 600 år senare är faktiskt möjligheterna för samarbete - och nu talar jag förstås om fredligt samarbete - över Östersjön betydligt bättre än de varit under större delen av 1900-talet. Berlinmurens fall och Sovjetunionens undergång har möjliggjort en utveckling som vi ännu bara sett början av. En jämförelse med tiden för Kalmarunionens 500 års jubileum, dvs. 1897, visar oss också att förhållandet mellan de nordiska länderna nu är ett annat och bättre än för snart 100 år sedan. Då knakade den svensk-norska unionen i fogarna. När den upplöstes några år senare var en väpnad kraftmätning mellan brödrafolken inte helt utesluten. Finland var ett ryskt storhertigdöme, en liten västerländsk provins i ett väldigt rike, och utsattes med jämna mellanrum för förryskningsförsök. Känslorna i Danmark för det övriga Norden var påfallande svala sedan skandinavismens retorik visat sig väga lätt mot den preussiska realpolitiken under kriget mellan Danmark och alliansen Preussen-Österrike om Schleswig. I dag är stämningen en annan. Firandet av Kalmarunionen sker i en tid av allt större samarbete i vår del av världen. Det är värt att notera att alla de fem nordiska ländernas statsöverhuvuden har samtyckt till att bli jubileets officiella beskyddare. Detta är ovanligt bl.a. av konstitutionella skäl, men nu inträffar det alltså. Fru talman! Som framgår av motionen och betänkandet kommer unionsminnet att uppmärksammas under hela jubileumsåret och på många olika sätt. Aktiviteterna kommer att koncentreras kring sex huvudsakliga teman från nordisk telekommunikation till kulturturism runt Östersjön. Den motion om Kalmarunionen som behandlas i detta utskottsbetänkande om kulturmiljöfrågor mynnar ut i en önskan om någon form att nationellt engagemang för jubileumsfirandet. Syftet med motionen var inte att få uttalade löften om särskilda anslag eftersom sådana frågor får behandlas i annan ordning och på annat sätt. Jag konstaterar emellertid att skrivningarna om unionsfirandet i betänkandet är många och välvilliga. Bl.a. framhåller utskottet hur glädjande det är med den uppskattning som planerna för unionsfirandet redan mötts av på nationell och regional nivå. Utskottet framhåller också att jubileet rimligen kommer att ha positiva effekter för Kalmarregionen och för det framtida samarbetet runt Östersjön. Sammanfattningsvis tycker jag därför att resonemangen i betänkandet utgör en bra plattform för den fortsatta diskussionen om firandet av Kalmarunionen

Fru talman! Det jag tänker säga nu låter säkert lokalpatriotiskt. Men jag vill ändå påstå att Trollhättan står för mycket som är unikt, alltifrån den tidiga medeltida historien via 1700 och 1800-talens tekniska genombrott och det moderna industrisamhället till dagens framtidsinriktade spjutspetsteknologi. Förra årets sensationella guldfynd, den s.k. Vitteneskatten, visar tillsammans med tidigare nära tvåtusenåriga fynd på hur tidigt våra förfäder slog sig ned i vår bygd. De hade sannolikt också kunskap i ett avancerat hantverk. Med det var kanske främst älven med sina mäktiga vattenfall som gav inspiration till och möjliggjorde en mycket tidig teknisk utveckling.

Därför har också många av våra stora inom teknikens historia verkat i och kommit att förknippas med Trollhättan. Jag tänker på namn som Polhem, Nils Den tekniska kompetensen kom således mycket tidigt att ha en mycket hög nivå och banade också senare väg för flera av landets största industrier för tillverkning av högteknologiska produkter som flygplan, flygmotorer och bilar. I dag fullföljs de flerhundraåriga traditionerna på teknikens område. Vid industrier med starka rötter i dessa traditioner utvecklas i dag mycket av landets absolut förnämsta spjutspetsteknologi. Trollhättan, vattenkraften och dess industrier har betytt, betyder och kommer att betyda väldigt mycket för vårt lands tekniska och ekonomiska utveckling. Jag tycker därför att skapandet av Innovatum, som vi har motionerat om, är av nationellt intresse. Detta Innovatum kan ge oss kunskaper om teknikens förändringar och betydelse i samhället och bevara en för landet helt unik industriell kulturmiljö. Som vi har skrivit i motionen kan Innovatum bli en kulturell mötesplats mellan näringsutveckling och kulturhistoria där människa och teknik, teori och praktik, historia och framtid kommer att betyda väldig mycket, inte minst för våra ungdomars intresse för att ägna sig åt teknik. Vi säger ju så ofta att det är viktigt. Fru talman! Jag är därför glad för den positiva skrivning som finns i kulturutskottets betänkande. När Riksantikvarieämbetet skriver om program för dokumentation, vård och förvaltning av Sveriges 15 viktigaste industriminnen tycker jag att det är alldeles självklart att Innovatum i Trollhättan placeras mycket högt på den listan.

Fru talman! Från dåtid till nutid och framtid. I det här betänkandet handlar det om miljöpolitik. Det torde väl höra nutid och framtid till. Miljöpolitikens huvuduppgift är att skydda människors hälsa och åstadkomma en hållbar utveckling. Det fria och öppna samhället har förutsättningarna för att lösa den här uppgiften. Det är ett samhälle som präglas av mångfald och valfrihet samt teknisk utveckling och en fri marknadsekonomi. Arbetet för en bra miljö måste präglas av respekt för enskild äganderätt och frihet för den enskilde medborgaren. I ett sådant klimat erhålls ett bra miljöresultat och en hållbar utveckling säkerställs. Exemplen är många och tydliga bland de länder där åsidosättandet av respekten för individen och avsaknaden av demokrati har avslöjat en miljöförstöring i en omfattning som vi inte trodde var möjlig. Det är bara att åka över gränsen, över Östersjön, till våra grannar i öst. Där kan man på plats konstatera deras misslyckanden. I Östeuropas planekonomier var individens frihet och personliga ansvar obefintliga. Centralism och statlig byråkrati ersatte personligt ansvarstagande, med förödande konsekvenser för miljön i dessa länder. Vi har lärt oss läxan: att förbud, regleringar och centralt fattade beslut som rycker undan det personliga ansvarstagandet hos medborgarna leder till misslyckanden i miljöarbetet. Det är den lilla världen som påverkar den stora världen. Att välja miljömärkt, att ståndortsanpassa sitt skogsbruk, att källsortera, att köra sin bil på blyfritt och att använda klorfria pappersprodukter är exempel på när kunskapen, insikten och ansvarstagandet leder miljöarbetet i rätt riktning. Naturen måste och skall skyddas, samtidigt som villkoren för välfärd och arbete inte äventyras. Det tycks som om en god tillväxt och en bra miljöutveckling är varandras förutsättningar. Framtidens människor kommer att ställa stora krav på sin miljö. Det företag, den organisation eller det land som brister i det avseendet kommer att hamna på efterkälken. Företag med dålig miljöimage kommer att få svårare att rekrytera kompetent personal samt få svårare att sälja sina produkter. Verkligheten bjuder på många exempel där marknadens efterfrågan på miljövänliga produkter förändrat tillverkningsprocesser i rätt riktning. Den klorfria pappersmassan är ett bra exempel på när marknaden har efterfrågat produkter som har förändrat tillverkningsprocessen. Det har då påverkat miljön i rätt riktning, men det har också stärkt det här företagets och den här branschens konkurrenskraft. För att driva på den här utvecklingen är det viktigt att i olika sammanhang, i alla sammanhang, främja konkurrens och tillgång till information. Man kan säga att miljömedvetna kunder påverkar utvecklingen snabbare än vad myndigheter, regler och förordningar många gånger gör. Fru talman! Som grund för miljöpolitiska beslut måste en bedömning göras av vilka frågor som är viktigast att hantera för tillfället. En sådan prioriterad fråga bör vara det internationella samarbetet, och då i synnerhet EU-samarbetet. EU-samarbetet skall ses som en möjlighet att lösa de miljöproblem som är gränsöverskridande och som knappast i ett kort perspektiv kan lösas på nationell nivå. Exempel på sådana miljöproblem är förstås försurningen och klimatfrågan. Reservation 6 till betänkandet JoU9 behandlar just läckaget av kväve och andra näringsämnen. Vi moderater anser att ett bra komplement till kommunernas reningsverk i syfte att minska exempelvis kväveutsläpp vore att stödja investeringar i våtmarker. Vi menar att om kommuner och andra kan påvisa ett bättre resultat med en våtmarksinvestering, i stället för att ytterligare stora pengar läggs på marginella förbättringar i ett reningsverk, så bör man uppmuntra till detta. Som vi ser det bör kommunen få den möjligheten. Marginalkostnaden för ytterligare rening i befintliga reningsverk är normalt sett väldigt hög i förhållande till den effekt det ger på miljön. Våtmarken kan vara en billig metod att fånga upp närsalter. Dessutom bidrar våtmarken till den biologiska mångfalden samt till en större variation i landskapsbilden. Den andra stora miljöfrågan - växthuseffekten, eller klimatfrågan - tarvar också en offensiv. En klimatpolitik borde syfta till en minskning av koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2005. Då jämför man med basåret 1987. Vidare borde den verka för att energibeskattningen inom EU ändras så att den motverkar koldioxidutsläppen. Sambanden i energi och välfärdspolitik bör belysas. Vi moderater vill i det sammanhanget påpeka kärnkraftens betydelse dels för Sveriges jämfört med andra länder låga koldioxidutsläpp, dels för välfärdens bevarande. En snabbavveckling av kärnkraften skulle få koldioxidutsläppen att slå i taket, med ödesdigra konsekvenser på växthuseffekten. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 6, som rör regler för kommunal avloppsrening.

Fru talman! Som redan sagts är det ett viktigt område som vi har att diskutera. Betänkandet handlar om vatten och luftvård, och ganska många motioner och motionsyrkanden behandlas. Det visar också det engagemang som finns hos människor i allmänhet och hos riksdagsledamöter. Över huvud taget är intresset stort för de här frågorna. Utan tvivel är det här viktiga frågor för överlevnad och för kommande generationer. I det förra anförandet sade Ola Sundell att det är viktigt att satsa på det personliga engagemanget, och det vill jag understryka. Hela kretsloppstänkandet är ju ett system som engagerar människor och också syftar till att göra det. Det syftar också till att ta vara på människors engagemang och kunskaper. Samtidigt vill jag understryka att för att få miljöpolitiken och saker och ting på miljöområdet i övrigt att fungera på ett bra sätt krävs också lagstiftning på vissa områden. Man kan inte förutsätta att allting sker på det sätt man vill. Det måste sättas vissa gränser, och inom de gränserna får det här engagemanget fritt spelrum. Det råder inget tvivel om att vi är överens i väldigt många av de frågor som diskuteras i det här betänkandet, i varje fall när det gäller målsättningen, vart vi vill komma. Däremot finns det väl en del tvister om hur det skall göras och när det skall göras. Det är ofta hastigheten i framåtskridandena som är tvistefrågan. I en del av de frågor som kommer upp i det här betänkandet, och även i många andra betänkanden som vi just nu behandlar i jordbruksutskottet, blockeras det hela av att miljöbalken är skjuten på framtiden. Här har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt åstadkommit en blockering för utveckling under några år. Jag tycker att det är betänkligt att det är så. Det var ganska onödigt, och jag tycker inte att det var särskilt smart att göra på det sättet. Man kunde ha jobbat på ett betydligt bättre sätt och därmed också skapat bättre förutsättningar på miljöområdet. Luft och vatten är väldigt viktigt för oss. Det som sker här påverkas av mänskliga aktiviteter. Det är vad vi gör som bestämmer hur bra eller dåligt det blir i vår luft och våra vatten. Det här gäller många områden. De kommunala avloppen, och naturligtvis även andra avlopp, har redan nämnts. Det är viktigt att man där hittar system som minskar de utsläpp vi nu har. Men det beror också på hur vårt samhälle fungerar i övrigt, vilka produkter vi använder och hur pass bra vi kan sortera saker och ting så att de hamnar på rätt ställe. Här uppkommer ytterligare ett stort bekymmer, och det är hur vi skall ta hand om det som kommer från våra avloppsreningsverk och få tillbaka det i det naturliga kretsloppet. Det påverkar också sättet att hantera våra vatten. Det sades att man skulle kunna klara detta genom våtmarker, och det är frågor som jordbruksutskottet har haft uppe vid flera tillfällen. Vi har just haft synpunkten att det borde gå att minska kväveläckaget genom våtmarkerna. Det är över huvud taget viktigt att minska kväveläckaget från olika markaktiviteter. Det är utan tvivel på det sättet att energiproduktionen och trafiken är de två saker som mest påverkar luften, genom de stora utsläpp som görs, i varje fall i de områden där det är stark trafik och där energiproduktionen är koncentrerad. När det gäller energiproduktionen, tror jag att det är väldigt viktigt att vi får en övergång till biobränslen, bioenergi och biobaserade drivmedel. Det är egentligen det enda sättet att klara av koldioxidbalansen. Ola Sundell sade tidigare att kärnkraften är det fina sätt som vi skulle kunna klara detta på. Han började sitt anförande med att säga att det var en framtidsfråga som vi nu skulle diskutera. Det avfall som kärnkraften lämnar efter sig är inte något exempel på att vi har tagit ansvar för framtiden, utan det är tvärtom orsaken till att vi måste mönstra ut just det energisystemet ur produktionen och ersätta det med sådant som vi kan acceptera och som inte lämnar de här effekterna för framtiden. Det är alltså inte nödvändigt, enligt min uppfattning, att en sådan här omläggning skall skapa bekymmer med koldioxid, därför att det finns annat än olja och kol att ersätta med. Markanvändningen i övrigt har också stor betydelse för hur vi hanterar framför allt våra vatten men även vår luft. Här är det viktigt vad som finns i det kemikaliesamhälle vi har. Det är här som det ibland krävs lagstiftning för att få bort kemikalier och främmande produkter som inte hör hemma i det kretsloppssystem som vi vill ordna och i det biologiska system som måste finnas för att framtiden skall bli bra i dessa avseenden. Att bygga upp ett fungerande kretsloppssystem är framtiden i hela detta system. I detta betänkande behandlas ett antal motioner, och det är bl.a. centermotioner om specifika saker i detta sammanhang. Det är resonemanget om och kravet på en Nordsjökommission. Det gäller oljeutvinning i Skagerrak, en handlingsplan för Västerhavets miljö, att Nordiska investeringsbanken skall kunna nyttjas för investeringar på miljöområdet och hur man skall hantera de vrak som finns ute i havet och som är tickande miljöbomber, för att undvika de bekymmer som annars skulle uppstå. Det gäller också strandstädning på Västkusten, där det samlas skräp och sopor. Det kanske är litet överdrivet att säga att detta kommer från hela norra Europa, men det kommer i alla fall från hela Engelska kanalen och danska sidan, från de skepp som passerar Skagerrak och Kattegatt med mycket sopor, som blåser i land på Västkusten. Detta sköts för närvarande ganska bra genom AMS-jobb, och det är viktigt att få till stånd en långsiktig lösning. Kväveutsläppen i Västerhavet är också stora. Det är ett bekymmer som vi måste ta tag i. Mycket av det här håller man på att jobba med. Centerpartiet har under lång tid krävt att få en Nordsjökommission, för att på ett ordentligt sätt kunna hantera alla de problem i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som man har pratat om. Vi har aldrig lyckats få en sådan till stånd. Vad som nu har hänt är att det har blivit en Nordsjökommitté. Den har inte alla de möjligheter att jobba som en Nordsjökommission skulle kunna ha, men det är ändå ett försök att lösa det här på ett bättre sätt. Vi har avstått från att reservera oss mot alla dessa yrkanden i betänkandet, i avvaktan på vad Nordsjökommittén kan uträtta och det arbete som pågår runt omkring. Jag vill också understryka att våra krav står kvar. Vi har de här frågorna under uppsikt och återkommer i den mån det kommer att behövas. En delfråga i detta är oljeutvinningen. En oljeutvinning i Skagerrak skulle kunna få ödesdigra konsekvenser, vid de läckage och olyckor som eventuellt kan inträffa, för hela Bohuskusten och en del av Hallandskusten. Därför är vi inte villiga att gå med på att det skall ske en oljeutvinning. Nu har norrmännen vid de kontakter som har tagits från den svenska regeringen ändå gått med på en minskning och på att det görs en utredning av de bekymmer som kemikalieutsläpp kan medföra i detta sammanhang. Först efter den utredningen skall beslut fattas om hur det skall vara. Vi förutsätter att kontakterna mellan Sverige och Norge kommer att fortsätta. Därför har vi inte heller på den punkten reserverat oss, utan vi avvaktar vad som sker. Men våra åsikter finns ändå kvar. Vi har dock reserverat oss på en punkt i detta betänkande, och det gäller drivmedel och ekonomiska styrmedel för att stimulera och trycka på litet grand för att ta fram de alternativa drivmedlen. Det är biobaserade drivmedel som jag i första hand tänker på. Vad som behövs är ekonomiska styrmedel, och de kan vara på olika sätt. Det är positivt att man inte beskattar biobränslen och biologiskt uppbyggda drivmedel. Så är det i dag, men vad som behövs är en garanti för att detta beslut står sig. I det sammanhanget är det bekymmer med EU:s direktiv, och det är viktigt för Sverige att förändra dem så att vi kan behålla ett system där vi inte beskattar de drivmedlen. Man kan naturligtvis också stimulera detta genom att beskatta de andra drivmedlen, på ett sådant sätt att de biologiska drivmedlen får bättre konkurrenskraft. Man kan också beskatta bilar, så att de bilar som går att köra med sådana här bränslen blir billigare. Men det är viktigt och nödvändigt, för att detta skall vara möjligt, att det finns tillgång till dessa drivmedel. Det är inte så att de som agerar på den här marknaden är så tillmötesgående att de ser till att det alltid finns en sådan tillgång. Därför borde det ställas krav på att det tillräckligt tätt i vårt samhälle, i princip i varje kommun, finns tillgång till drivmedel av det här slaget. Riksdagshuset kunde i förra veckan få köra bilar som drevs med etanol. Man hade bilar här ute som vi fick provköra, och de gick alldeles utmärkt. Som en parentes kan jag nämna att de bilar som kördes med etanol blev tio hästkrafter starkare än när de kördes med bensin. Det är viktigt att driva på det här. Jag yrkar bifall till reservation 11, där dessa frågor tas upp, och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Frågorna om vatten och luftvård är stora - mycket större än vad detta betänkande ger intryck av. Det är också, som det står i sammanfattningen, ett betänkande som samlar ett antal motioner till behandling. Det gör att hela betänkandet blir ganska splittrat. Det är krav på allt från att stoppa oljeborrning i Skagerrak till utsläpp från gräsklippare, och det gör att debatten inte får den tyngd som frågorna i sig förtjänar. Vatten och luftvårdsfrågor, klimatfrågor och frågan om behovet av rent vatten och havsvatten både lokalt och globalt är väldigt viktiga. Till viss del kan man säga att det ligger i sakens natur att de frågor vi behandlar i jordbruksutskottet hänger ihop, eftersom miljöfrågorna är så komplexa. Samtidigt är det otillfredsställande att debatten blir så spretig som den har varit i dag. Vi i Vänsterpartiet har valt att inte ta upp de frågor som har med rena luftutsläpp att göra. Vi har tagit upp dem i ett särskilt yttrande. Däremot har vi fyra andra reservationer och ett särskilt yttrande som behandlar luftutsläpp. Det gör att det blir en litet konstig diskussion och debatt. Det finns många synpunkter som man kan ha på Lennart Brunanders anförande. Mycket i det kan jag hålla med om, men på en del punkter tycker jag inte på samma sätt. Miljöbalken kommer t.ex. upp med jämna mellanrum. Det verkar som om varje regering vill sätta ett slags visitkort i historieböckerna för att visa att man har klarat av att göra någonting. Nu blev det inte den förra regeringen, eftersom det fanns mycket att ha synpunkter på i det förslag till miljöbalk som kom efter den utredning som gjordes. Vi har valt att försöka få ett bättre enhetligt förslag, och jag hoppas att vi skall få det. Jag tycker också att det är tråkigt och besvärligt att det drar ut på tiden, men det är en avvägning man får göra om man tror att man kan få ett bättre resultat. Det är två frågor som jag skulle vilja ta upp litet närmare i det här anförandet. Den ena gäller Skagerrak och oljeborrningen. Vi är ju flera som har haft synpunkter på det, och det har resulterat i två reservationer och ett särskilt yttrande. Alla vet att hoten mot Skagerrak är stora. Det är mindre än ett år sedan Naturvårdsverket gav ut ett pressmeddelande om en stor undersökning där man hade konstaterat att bottnarna i Skagerrak innehåller gifter som skadar bottendjur och fisk. Det handlar om polyaromatiska kolväten - det är restprodukter från oljeförbränning - kväve och fosforutsläpp, och det handlar om partiklar som transporteras från södra Nordsjön osv. Allt det här sammantaget gör det ganska enkelt att inse att det vore förödande att sätta i gång med oljeborrning i Skagerrak och tillåta provborrning. Det är bra att regeringen har agerat och tagit upp den här frågan med Norge, och att den har fått till stånd att det område man undersöker i Norge har minskats. Men det räcker inte. Det räcker inte heller med den miljökonsekvensbeskrivning man gör i Norge. Det som behövs är ett klart och tydligt uttalande från Sveriges sida att vi för vår del inte anser att man skall borra. Då behöver man inte heller undersöka. Naturen och miljön i Skagerrak, vattenkvaliteten och bottnarna - allting talar för att man inte skall borra efter olja i Skagerrak. Eftersom vi tycker att det är viktigt, vill jag yrka bifall till reservation 2 i betänkandet som handlar just om det. Vi har också en reservation som handlar om strandstädning. Den frågan är ganska intressant eftersom den har att göra med den ökande belastning som drabbar vissa områden längs våra kuster. Det kan inte vara rimligt att man överlåter hela ansvaret på den enskilda kommunen för det behov av städning som uppstår. Man skulle självklart önska att folk lärde sig att plocka rätt på det de skräpar ner med, men verkligheten ser ju inte ut så. Strandstädningen är en ganska stor och tung uppgift, framför allt för kustkommunerna, och därför har vi tagit upp den i en reservation. Vi står naturligtvis bakom den reservationen liksom de andra som handlar om katalysatorer m.m. men vi avstår från att yrka bifall till dem i behandlingen av det här betänkandet. Jag vill dock poängtera, bl.a. med anledning av tidigare debatter, att vi står bakom de reservationerna även om vi inte yrkar bifall till dem.
Fru talman! Maggi Mikaelsson tyckte inte om det jag sade om miljöbalken, och det får väl vara som det är med det. Men faktum är att när man sköt på miljöbalken sköt man också på möjligheten att förändra en hel del saker under flera år. Det var inte hemligt vid den tidpunkten. Vi visste att det skulle bli på det sättet. Då är det litet onödigt att i dag stå och säga att man är ledsen för att det skall ta så lång tid. Det borde man ha varit vid det tillfället - det hade varit mycket bättre. Jag kan vara överens med Maggi Mikaelsson om att det fanns saker och ting att förbättra i det miljöbalksförslag som förelåg. Men jag är alldeles övertygad om att vi gemensamt hade kunnat göra det om vi hade antagit den miljöbalken och låtit den börja arbeta med de förutsättningar den hade. Det hade ändå inneburit en förbättring, och vi hade haft en bättre situation under alla dessa år. Sedan hade vi kunnat förbättra den. Det hade inte tagit längre tid - det hade gått fortare. När det gäller strandstädning håller jag med Maggi Mikaelsson men vill tillägga att det inte bara gäller det skräp som folk som är ute i markerna och ute vid kusten slänger. Väldigt mycket kommer från havet, från andra länder och från båtar, och det är inte rimligt att de kommuner som drabbas skall belastas av detta. Men nu jobbar Miljövårdsberedningen med den här frågan och skall komma med ett förslag. Det var mot den bakgrunden som vi från Centerpartiets sida inte reserverade oss utan tog upp detta i ett särskilt yttrande.
Fru talman! Det är väl alldeles uppenbart, Lennart Brunander, att vi inte blir överens om huruvida det var rätt eller fel att skjuta på miljöbalken för att få ett nytt förslag, så den diskussionen får vi väl lämna därhän. Det var en svår avvägning, och det är därför jag säger att jag tycker att det är synd. Jag är ledsen över att vissa viktiga miljöåtgärder kanske tar längre tid att få fram lagförslag om och lagfästa, men jag är inte säker på att det hade blivit bättre om vi hade beslutat enligt det förslag som låg på riksdagens bord efter valet 1994.

Fru talman! Miljöpartiet står bakom många av de motioner som behandlas i detta betänkande. Jag tänker försöka prata litet grand dels om de motioner som handlar om hav, dels om dem som handlar om luft. Om vi tittar på hur miljösituationen är i Sverige kan vi se att vi trots många vackra mål faktiskt inte går åt rätt håll. Det är inte bara det att vi inte når målen. I många fall blir det betydligt sämre. Vi går åt fel håll. Då måste det vara ytterst angeläget för riksdagen att se över dels vilka åtgärder vi borde ha vidtagit, dels vilka åtgärder vi måste vidta i framtiden för att de mål vi har faktiskt skall uppnås. Vi har ju ett syfte med målen: Vi vill nämligen att miljön skall bli bättre. Både luftvården och vattenvården är alltså väsentliga när vi diskuterar detta. När man pratar om luft och vatten kommer man också in på många frågor vi diskuterat i andra sammanhang, t.ex. biologisk mångfald. Mycket av det vi gör innebär att den biologiska mångfalden, antalet arter vi har i landet och antalet individer vi har inom arterna minskar. Därför är det oerhört angeläget att vi får fart på miljöpolitiken i Sverige. Som det ser ut i dag står vi mest och väntar på att EU skall hinna i kapp oss. I bästa fall tycks det vara så att man anser att en bra miljöpolitik i Sverige är att stå stilla. Det tycker inte Vi har en reservation som handlar om aktionsplaner. Den hänger egentligen ihop med reservationen som handlar om våtmarker, kväveutsläpp från reningsverk, litet grand om de oljeutsläpp som kommer från mark och vilka regler vi har för jordbrukets skötsellagar. Därför yrkar jag bifall bara till reservation 1, men tänker prata även om de andra. Mycket av det som hamnar i vattnet i dag kommer från marken. Det innebär att om vi skall kunna komma till rätta med föroreningar i vattnet måste vi komma till rätta med det som sker på marken runtikring. Vi måste se till att vi skapar våtmarker så att kväve renas innan det kommer ut till t.ex. havet. Vi måste se till att vi skapar skyddszoner utefter vattendrag, så att mycket av de föroreningar som finns i marken, framför allt konstgödsel, fastnar i vegetationen innan de kommer ut i bäckarna. Vi måste se till att reningsverken som finns runt våra kuster får en bra kväverening. Tyvärr fungerar inget av det här i Sverige i dag. Vi kan se att även i Skåne och Halland, där man verkligen har försökt plocka fram en plan för hur man skulle kunna komma till rätta med framför allt kväveläckaget från jordbruket, går man bet med dagens lagstiftning. Man lyckas inte hejda utsläppet av de här ämnena. När vi kan konstatera att vi inte kan klara de mål vi har satt upp måste vi fundera på vilka andra sätt vi har att agera. Det kanske är dags nu att skapa aktionsplaner som inom enskilda geografiska områden säger hur vi samlat skall ta ett grepp för att komma till rätta med miljöförstöringen och de utsläpp som finns till hav och vatten. Det här har vi skrivit om i reservation 1. Vi har alltså inte fått igenom våra synpunkter i utskottet. Det är dags att inse att vi måste ta helhetsgrepp om vi menar allvar med miljöpolitiken. Om man tittar på kvävereningen i kommunala reningsverk ser man följande: När det gäller belastningen av förorenande ämnen till havet är det kvävet som är den begränsande faktorn, dvs. att det finns ont om kväve i havet naturligt. Tillför vi kväve får vi en rejäl algtillväxt. Det finns nämligen gott om fosfor, och det är just balansen mellan kväve och fosfor som innebär att man får en algtillväxt. Vi vet att vi har en tillväxt av giftalger i Östersjön nästan varje år. Skall vi komma till rätta med det måste vi få bra kväverening på de kommunala reningsverken. Här går utvecklingen långsamt. Skall man vara ärlig är de faktiskt duktigare i Polen. Jag skulle vilja kommentera det Ola Sundell säger. Han sprider nämligen en av de myter vi har i dag, nämligen att luftföroreningarna är störst i Östeuropa. Ola Sundell säger att vi har en miljöpolitik för att skydda människors hälsa. Vi i Miljöpartiet vill skydda betydligt mer. Det finns värden utöver människan i naturen. Vi lever av naturen. Vi lever på att den kan fungera. Vi lever av att de arter som finns i olika ekologiska system kan vara kvar. Men om man nu som Ola Sundell anser att vi har en miljöpolitik för att skydda människors hälsa finns det mycket intressant att titta på i Östeuropa. Det är inte första gången jag tar upp detta i kammaren. En effekt av miljöpolitiken är allergier. Det finns en mycket intressant artikel som jag skall kopiera till Ola Sundell. Han skall få den av mig. Den kommer från Forskning och Framsteg nr 8 år 1995. Man kan efter det att muren har fallit börja göra jämförande studier mellan Östeuropa och Västeuropa. Man kan se att Östeuropa trots miljöförstöringen från framför allt brunkolsverk har en allergiförekomst på 5-6 %, medan vi i Sverige har en allergiförekomst på 70 % hos människor i låg ålder. Om det är människors hälsa vi vill värna måste Östeuropa vara ett mycket dåligt exempel. Studier visar alltså att det finns viss typ av miljöförstöring som människan klarar ganska bra. Man klarar denna gamla typ av miljöförstöring som finns i Östeuropa ganska bra. Dessutom är den mycket lätt att komma till rätta med, för det kräver en väl beprövad teknik. Det handlar inte om teknikkunnande utan om pengar. Det finns en annan miljöproblematik i västvärlden, nämligen kemikaliesamhället. Vi sprider ut en mängd kemikalier både till luft och vatten. Det är ett miljöproblem som är mycket svårare att komma till rätta med. Vi har inte ens tagit första steget för att komma till rätta med det. Det visar sig i form av allergier. Om vi ser att vi även fortsättningsvis förorenar havet måste vi komma till rätta med det. Det är möjligt att det kan gå på frivillig väg i och med att EU:s miljöstöd är utformade så, att man får bidrag om man anlägger våtmarker och om man anlägger skyddszoner. Om det inte går på frivillig väg är det faktiskt dags att ta till lagstiftning om vi menar allvar med att nå målen. Vi har också en hel del om luftföroreningar i betänkandet. Vi har en reservation - nr 14 - som handlar om växthusgaser, som jag ber att få yrka bifall till. Även här är det likadant. Det finns mål som vi inte når. När det gäller t.ex. koldioxid finns det ett mål som säger att vi skall stabilisera oss på 1990 års utsläppsnivå, och att koldioxidutsläppen skall börja minska senast år 2000. De ökar i dag. Vi måste också här fundera på hur vi skall vända trenden. Hur skall vi få till stånd handlingsplaner som gör att trenden börjar vända och att vi inte bara når målet utan kommer dit vi vet att vi måste, nämligen till den nivå som naturen tål? Den ligger långt under de mål vi har. Sverige har dessutom skrivit på Klimatkonventionen. Trots det kan vi se att vi inte klarar målen. Luftföroreningarna beror delvis på stora utsläpp. Jag påstår att en annan myt i samhället är att vi vet exakt vad som kommer ur alla industrier.

Herr talman! Vad gäller den sista frågan som Gudrun Lindvall tog upp vill jag säga att jag delar hennes uppfattning om att direktivet inte är särskilt bra utan snarare väldigt dåligt. Vi borde gemensamt kunna hjälpas åt att försöka ändra på det. Jag tror att vi kommer att få ganska stor hjälp av Frankrike att göra det. Frankrike har ju faktiskt satsat mycket mer på biobränslen än vad vi har gjort. Man har gjort en storskalig satsning och på det sättet fått fram en bra produktion. Det finns också andra länder. Österrike är ett land som också har satsat betydligt mer än vad vi har gjort. Jag tycker att det borgar för att vi skall kunna få en annan diskussion och ett annat beslut. Det är väldigt väsentligt att vi får det.
Herr talman! Miljöpartiets lösning på det är att gå ur EU, Lennart Brunander. Det är nog betydligt lättare än att ändra oljedirektivet, även om det också är svårt. Tyvärr vet vi av erfarenhet efter detta år i EU att det tar enormt lång tid att ändra EU-direktiv. Det är mycket tjorvigt. Dessutom kan vi se att oljedirektivet hänger ihop med jordbrukspolitiken. Det finns många länder som inte alls ser med blida ögon på att man har en hög produktion av t.ex. spannmål och sedan gör biobränslen av det. De ser hellre att man för en jordbrukspolitik som skär ned produktionen. Jag lovar Lennart Brunander att våra fyra parlamentariker i EU skall göra allt de kan för att få en ändring till stånd, för det är ett fullkomligt vansinnigt direktiv. Naturligtvis är det biobränslena som hör framtiden till på alla fronter. Kan vi jobba gemensamt i parlamentet runt detta är det alldeles klart att vi skall göra det.
Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att vi gör det. Alternativet att gå ur EU är ju inget sätt att lösa det här problemet. Vi skulle i så fall säkert lättare kunna åstadkomma bra regler här hemma, om vi vore överens allesammans. Men trots det löser det inte de utsläppsproblem vi har. Gudrun Lindvall berättade tidigare om bekymren med kväveutsläpp i t.ex. Halland. Mycket av de kväveutsläppen blåser hit från Danmark och Europa. De kommer att fortsätta att göra det om vi inte där kan försöka att skapa bättre förutsättningar. Jag tror att det är viktigt att vi hjälps åt att skapa bättre förutsättningar inom EU.
Herr talman! Vattenvägen kan man säga att det kommer väldigt litet kväve till Sverige. Genom luft kommer en hel del. Nu pratade jag om vatten, och där kan vi se att den största boven när det gäller kvävet i havet är det konventionella jordbruket. Framför allt när det är lätta jordar läcker det mycket kväve till havet, särskilt om man håller marken öppen över vintern. Tyvärr kan vi se att EU:s jordbrukspolitik, som vi inte skall diskutera här, gynnar en intensiv spannmålsproduktion, har mycket speciella regler för träda och har fått till konsekvens att mer mark ligger bar. Jag håller inte för uteslutet - jag hoppas att jag har fel - att det här problemet kommer att ytterligare förvärras.

Herr talman! Gudrun Lindvall verkar vara som en kalv på en klöveräng. Hon hoppar över alltför många saker. Ena stunden är det gräsklippare hon diskuterar, andra stunden prisar hon den miljöpolitik som stod för Brezjnev och andra politruker på den sidan. Det är inte speciellt trovärdigt. Jag måste säga att om det är detta som är Miljöpartiets förebild, det gamla Sovjetunionen, kan man börja undra om det är den marknadsföringen ni vill göra av svensk miljöpolitik. Den statistik ni visar, vad kan den vara värd? Otaliga är väl de TV-program om och de personliga upplevelser inte bara av allergier utan även av andra saker som barn och ungdom i de här länderna har fått utstå på grund av den bristfälliga miljön. Hur kan Gudrun Lindvall komma och påstå att detta skulle vara en förebild för svensk miljöpolitik? Lägg den i papperskorgen!
Herr talman! Ola Sundells replik tyder på att han inte är påläst. Det bör man vara i en debatt, tycker jag. Jag hänvisade till svenska allergiforskare, svenska läkare, som har undersökt och gjort jämförelser. Man har t.ex. tittat på en ort i Polen som heter Konin och som är vänort till Sundsvall. Därefter har man gjort en jämförelse. I Konin, som har tre brunkolsverk som släpper ut ungefär hälften så mycket svaveldioxid som hela Sverige gör, har man tittat på allergiförekomsten. Man har då kunnat se att den är 6-7 %. I Sundsvall har man den siffra som är vanlig i Sverige, för små barn upp till 70 %, annars normalt 30 %. Naturligtvis anser inte jag att miljöpolitiken i Östeuropa har varit bra, för de har aldrig haft någon. De har över huvud taget inte haft någon miljöpolitik. De har haft höga skorstenar och föroreningar rakt ut i rören. Men man måste ändå hålla tungan rätt i mun. Man måste se vilken typ av miljöförstöring de har. De har den typ av miljöförstöring som vi hade på tidigt 50 tal. De har koleldade verk, de har kväveoxider och de har partiklar. De har inte alla kemikalier som vi har. Man kan till och med se i den här undersökningen, som Ola Sundell borde läsa med stort intresse, att jämförelser har gjorts mellan Leipzig och någon stad i Västtyskland. Där har man exakt samma fördelning. 6-7 % allergiförekomst i Leipzig, 30% i München, som jag tror att det är. Man kan också se vad som händer när människor flyttar från de länderna till våra västerländska länder. Hos samma individer uppkommer samma typ av allergier som vi har. De fanns inte innan. Jag påstår därmed inte alls att Östeuropa har en bättre miljö, men de har en annan typ av miljöproblem. Det är intressant, Ola Sundell. Det är intressant, för det visar nämligen att det inte går att jämföra äpplen och päron alla gånger.
Herr talman! Påläst eller ej, i vart fall har jag kvar det omdöme som säger mig att det Gudrun Lindvall visar i den här debatten inte är relevant för vårt samhälle. Det tycker jag att hon skall ta med sig i framtiden. Den statistik Gudrun Lindvall visar på kan inte jag på något vis hävda skulle ha någon relevans i det här sammanhanget. Vad är statistik i ett samhälle som inte har lagar, regler och förordningar på ett sådant sätt att man kan veta att det är tillförlitliga källor?
Herr talman! Jag tror inte att Ola Sundell hörde vad jag sade. Jag hänvisade inte till någon statistik. Jag hänvisade till undersökningar som svenska allergiforskare har gjort. De har alltså på ort och ställe pricktestat barn i Konin, pricktestat barn i Sundsvall och gjort jämförelser. Jag förmodar att Ola Sundell litar på svenska vetenskapsmän. De har på ort och ställe gjort jämförelser mellan människor i Leipzig och människor i München och tittat på hur allergiförekomsten ser ut. Det handlar inte om någon öststatsstatistik. Det handlar om möjligheter för västerländska forskare att i dag gå in och undersöka hur det ser ut och göra egna jämförande studier. Dem måste man som miljöpolitiker ta till sig. Man måste framför allt försöka hitta en förklaring till varför skillnaden är som den är. Gör vi inte det tycker jag att vi som miljöpolitiker begår ett enormt stort fel. Då leds vi av någon sorts gammaldags ideologi i stället för att titta på faktum. Faktum är att vårt samhälle skapar allergier hos barn. Det gör inte deras samhälle. Här har vi en chans att titta på skillnaden och se vad vi måste ändra i vårt samhälle så att vi blir av med den stora allergiförekomsten. Jag påstår, och många forskare med mig, att det här handlar om kemikaliesamhället, där en mängd olika organiska kemikalier utsätter små barns immunförsvar för en chock som de inte klarar. Ta till er det här! Glöm att det är Östeuropa, glöm att det är Västeuropa! Titta på forskningen och se vad den kan ge för resultat!

Herr talman! I föreliggande betänkande från jordbruksutskottet behandlas 75 yrkanden från allmänna motionstiden 1995 gällande vatten och luftvård. Många av motionsyrkandena är angelägna och ligger väl i tiden, vilket bekräftas av det utredningsarbete som pågår inom departement, myndigheter och utredningsväsende. Jag yrkar avslag på samtliga motioner och bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande. Jag tänker kort kommentera innehållet i betänkandet och bakgrunden till utskottets ställningstagande. Regeringen har nyligen i skrivelsen Vår miljö presenterat en redovisning av tillståndet i miljön. Skrivelsen omfattar också en redogörelse av det miljöpolitiska arbete som bedrivits under året. Utskottet kommer att behandla denna skrivelse i särskild ordning. I skrivelsen anges i vilken utsträckning viktiga nationella miljömål uppfylls, och inriktningen på fortsatta åtgärder presenteras kortfattat. Vidare anför regeringen att man avser att återkomma till riksdagen med förslag om bl.a. nya och omarbetade miljömål i en samlad miljöproposition våren 1998. Centrala inslag i regeringens politik är att stödja en miljömässigt hållbar utveckling i Central och Östeuropa, speciellt kring Östersjön och för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. För att kunna driva dessa frågor vidare har en inbjudan gjorts till en regeringskonferens i Visby i maj i år. Miljöarbetet runt Östersjön kommer att vara ett centralt inslag vid denna konferens. Östersjöprogrammet har hittills varit framgångsrikt. Inför Visbykonferensen kommer Helsingforskommissionen HELCOM att ta fram en rapport om hur Östersjöprogrammet framskridit. Denna rapport bör ge en indikation om i vilka delar som Östersjöprogrammet kan behöva kompletteras. Ett viktigt inslag i regeringens politik är också att förbättra Nordsjöns miljö. Sommaren 1995 undertecknade Nordsjöländernas miljöministrar den fjärde Nordsjödeklarationen. I denna anges gemensamma mål som syftar till att väsentligen förbättra Nordsjöns miljö inom flera områden. Målen skall uppnås genom nationella åtgärder i respektive land. Regeringen konstaterar vidare att för flertalet av Nordsjöländerna gäller det att de uppsatta målen inte uppnåtts inom angivna tidsramar. Det fortsatta Nordsjöarbetet kommer att ske inom ramen för en speciell Det svenska arbetet med att förbättra den marina miljön i Nordsjön fokuseras på åtgärder för att minska utsläppen av miljögifter. I detta sammanhang har Naturvårdsverket fått i uppdrag att till regeringen i april 1996 redovisa kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå de tidigare uppsatta målen. Verket skall dessutom föreslå ytterligare åtgärder mot utsläpp av miljögifter. Arbetet med ett miljöanpassat trafiksystem måste drivas vidare på ett kraftfullt sätt, anser regeringen. Ett viktigt underlag för detta arbete är Kommunikationskommitténs del och slutbetänkanden som kommer att presenteras den 1 mars respektive den 1 december. Bland de åtgärder som vidtagits för att minska trafikens miljöpåverkan nämns ett fortsatt arbete med att utveckla miljöklassystmet för bilar såväl nationellt som inom EU. Regeringen påpekar att det pågår ett arbete inom EU för att kvalitetskraven när det gäller bensin och diesel skall utvecklas. Sveriges position är att förslagen skall ge goda hälso och miljöeffekter som inte begränsas till lokala luftkvalitetsprogram och att medlemsländerna skall ges möjligheter till att stimulera en introduktion av bättre kvaliteter och miljöklasser. Regeringen avser också att göra en översyn av vägtrafikens samlade beskattning i syfte att förbättra den samlade styreffekten med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet. Herr talman! Till betänkandet finns 16 reservationer fogade. Jag har inte tänkt att kommentera alla, utan jag väljer att kommentera några och jag återkommer gärna i replikskiftet. Jag vill kommentera Miljöpartiets reservation 1 under mom. 6 angående aktionsplaner. Naturvårdsverket har i uppdrag att senast den 1 april 1996 redovisa förslag som gör det möjligt att uppnå det 50 Utskottet anser att rättsligt bindande planer som baseras på miljökvalitetsnormer är en stor och komplicerad fråga från bl.a. lagstiftningssynpunkt. Enligt utskottets mening måste i första hand frågorna kring miljökvalitetsnormer och deras rättsverkan kartläggas innan man går vidare med sådana planer som reservation 1 under mom. 6 innebär. Utskottet hänvisar i detta sammanhang till Miljöbalksutredningen. Under mom. 9 gällande oljeletningen i Skagerrak har både Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverat sig, men med olika motiveringar. Utskottet hyser oro inför Norges planer på provborrning efter olja i Skagerrak. Frågan har behandlats av utskottet vid ett flertal tillfällen. Som tidigare förutsätter utskottet att regeringen med stor uppmärksamhet följer frågans utveckling och vidtar de åtgärder som anses erforderliga. Oljeletningen i Skarrak är en viktig fråga för såväl fisket som miljövården. Utskottet förutsätter också att regeringen på lämpligt sätt håller riksdagen informerad om hur ärendet utvecklas. Herr talman! Vatten och luftvård är viktiga frågor för oss människor både ur miljösynpunkt och ur livskvalitetssynpunkt. Därför är det glädjande att konstatera ett så stort engagemang från riksdagens ledamöter, vilket motionsfloran bekräftar. Det är också glädjande att konstatera att mycket är på gång i enlighet med motionsyrkandena. Herr talman! Än en gång yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Som tidigare har sagts i den här debatten är alla motioner i det här ärendet avstyrkta med hänvisning till pågående utredningar. Det innebär naturligtvis inte att arbetet med luft och vattenvård är oväsentligt, tvärtom. Det visar på ett engagemang och att det pågår ett arbete inom miljöområdet. Miljöarbetet står inte stilla, Gudrun Lindvall. Det finns ett otroligt engagemang, ett engagemang hos människor och näringsliv runt om i Sverige och i hela Europa för att man skall kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga inför framtiden. Vi skall naturligtvis vara med och påverka och vara aktiva för att driva politiken framåt. Men det finns ett annat problem som vi sällan vidrör, och det är att vi är dåliga på att definiera olika maktcentrum. Var fattas i dag besluten om inriktningen av miljöfrågorna? Vem är det som styr miljöpolitiken? Är det de olika aktiva miljögrupperna som finns runt om i Sverige och i Europa? Eller är det näringslivets inriktning som styr miljöpolitiken? Det kan hända att båda delarna är bra, men vi har en stor uppgift att definiera olika maktcentrum, och det tror jag att vi borde ha en större debatt om i den här kammaren. Herr talman! Jag är glad att arbetet med EU:s regler för avgaskrav när det gäller motorer i arbetsmaskiner har gått åt rätt håll. EU:s kommission har nyligen antagit ett förslag till utformning av avgaskrav för dieselmotorer i arbetsmaskiner, och miljöministern har vid ett flertal tillfällen klart uttalat att hon i ministerrådet kommer att verka för mycket stränga regler. Jag hoppas också att reglerna för motorer i arbetsredskap går åt samma håll. Även detta har vi påpekat i det yttrande som vi har avgett till betänkandet. Då har vi från Folkpartiet liberalerna i alla fall fått ett starkt önskemål uppfyllt, ett önskemål som vi hade i vår partimotion från januari 1995. Dessa regler handlar i första hand om föroreningar såsom partiklar och avgaser såsom kväveoxider. Men man får inte glömma bort att motorerna också släpper ut växthusgaser såsom koldioxid. Kampen mot växthuseffekten är en av vår tids strategiskt viktigaste miljöfråga. Utsläppsfria personbilar och lastbilar låter kanske som en utopi, men jag är övertygad om att vi måste börja vidta åtgärder så att vi har kommit framåt en bit in på nästa sekel. Man har från bilindustrin vid ett flertal tillfällen skrivit till mig och sagt att man tar det ansvaret. Man ser det som en utmaning att framöver kunna utveckla personbilar och lastbilar som kan leva upp till de miljökrav som vi i den här kammaren och i den debatt som förekommer har framfört. Jag hoppas att det är på det sättet. Detta är ett viktigt motiv för vårt krav på utsläppsfri trafik i storstäder 2010. Jag är inte så säker på att vi kommer att bli nöjda med resultatet av det utredningsarbete som nu pågår. Vi får nog återigen diskutera den här frågan. Alla frågor som tas upp i det här betänkandet behandlas i olika utredningar, kommittéer och kommissioner. Det innebär att vi i den här kammaren kommer att komma tillbaka till dem igen. Det är viktigt för Sverige att vi fortsätter kampen mot växthuseffekten. Vi måste medverka till att världssamfundet fattar beslut om minskningar efter år 2000. Det effektivaste sättet att begränsa koldioxidutsläppen är kanske att lägga skatt på dem. Det har vi god erfarenhet av i Sverige, och vi är eniga om detta. En viktig väg för oss borde vara att arbeta för att koldioxidskatter införs internationellt. Åtminstone alla OECD-länder borde ha likvärdiga skatter, och då kan vi börja med EU. EU kan i dag fatta en hel del miljöbeslut med kvalificerad majoritet. Men EU kan inte besluta om skatter om inte alla medlemmar är överens. Det står ju som vi alla vet inskrivet i EU:s grundläggande fördrag. Vi i Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om en förändring av inriktningen så att EU:s fördrag ändras i den meningen att man ställer krav på att fördragets skrivningar blir att vetorätten tas bort när det gäller beslut om en gemensam nivå för koldioxidutsläpp. Men socialdemokraterna har en gång tidigare i förening med partier som påstår sig värna mest om miljön röstat ned det här förslaget i riksdagen. Vad tänker man göra nu? Motionerna till IGC-propositionen visar att man återigen inte ställer upp på detta. Moderaterna yrkade bifall till ett förslag som tidigare lades fram i här i kammaren, och nu vill man återigen inte vara med om att ta bort vetorätten. Herr talman! Detta är en viktig fråga. Med hänsyn till detta inlägg och tankarna runt växthuseffekten samt problemen kring övriga frågor som tas upp i betänkandet har vi inte sett någon anledning till att reservera oss, eftersom det pågår ett arbete. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Vi har här talat om att Skagerrak är ett oerhört vackert och fantastiskt hav. Det utgör det rikaste reproduktionsområdet på vårt halvklot. Men det är också ett av de mest utsatta haven. Man kan säga att det också är flodmynningen till Östersjön. Det är detta hav som får ta emot giftstötarna från kontinenten, England och Nordsjön. På grund av dess djuphålor ansamlas här transporterade giftiga kemikalier, oljerester och tungmetaller. Forskarna har hittat oroväckande mängder av polycykliska aromatiska kolväten. Här ligger också uppskattningsvis 170 000 ton dumpat krigsmateriel, varav 5 000 ton senapsgas, som långsamt men säkert håller på att lösgöras. Tillsammans med kväveutsläppen och andra obalanser orsakade av människan stressas livet på bottnarna. Reproduktionsförmågan är i fara. Men Skagerrak är fortfarande ett mycket vackert och relativt rent hav. Runt dess stränder, bland kobbar och skär, har folk levt och funnit sin utkomst sedan urminnes tider. I dag invaderas kustområdet sommartid av miljontals turister, som finner sin rekreation med salta bad, nöjesfiske och båtliv. Vattnet rör sig. Det är inte lätt att besluta om marina reservat, men det är ett av flera sätt att bevara den biologiska mångfalden och en uthållig havsmiljö. Bl.a. detta kom man fram till vid en internationell konferens vid Kärnö marinbiologiska laboratorium i augusti 1995. Planerna på de norska oljeprovborrningarna, som alla partier i Sverige och hela den berörda kustregionen runt om säger nej till, är ändå fortfarande ett hot. Herr talman! Även om koncessioner för provborrningarna inte skall beviljas förrän 1997, är arbetet med att "mota Olle i grind" avgörande. Frågan har flera gånger varit uppe i riksdagen. Bl.a. jag själv har ställt frågor och hållit anföranden om Skagerrak och de norska planerna. Jag hoppas att vi kan utgå från att regeringen är uppmärksam och tar saken på allvar. Men problemet är att det kanske inte räcker. Kraven på konsekvensbeskrivningar, samråd och tillsättandet av en speciell Nordsjökommitté är inte till fyllest. Jag tror att Sverige måste agera mer kraftfullt. Därför har vi i Miljöpartiet de gröna yrkat på att regeringen skall ta initiativ till en nordisk överenskommelse om att freda Skagerrak från borrningar efter olja och gas. Detta är ett steg längre och en framtida försäkring. Det är ingen omöjlighet. Om jag inte är fel underrättad har just en sådan "fredning" skett utmed Floridas kust. Vi har också i vår motion yrkat på att de nordiska länderna gemensamt skall utreda möjligheterna att rensa havet och återställa det som går att återställa. Dessa frågor bör lämpligen hanteras av Nordiska rådet. Som sagt tror jag att vi alla här i kammaren i princip är överens när det gäller Skagerrak. Det får inte exploateras av gas och oljeindustrin. Det finns dock ett men, nämligen EU. Som medlemmar har vi kanske inte rätten att fatta den här typen av överenskommelser med Norge? Är de övriga EU medlemmarnas intressen avgörande? Det vore klarläggande om någon kunde ge mig svar på frågan. Rent ekonomiskt står i dag fiske och turistnäringarnas intressen tvärt emot gas och oljeindustrins. Kustfolket i Norge, Sverige och Danmark har betydligt större ekonomisk nytta och glädje av fisket och turismen än av gasen och oljan. Detta är ett faktum. De normala oljeläckage som det skulle medföra med en utvinning i Skagerrak och det oljeläckage som vi i dag får från Nordsjön, för att inte tala om vad som skulle hända vid en olycka - en s.k. utblåsning - skulle kunna utradera turismen utmed kusten fullständigt. Det skulle samtidigt ta död på den för alla så viktiga fiskenäringen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till

Herr talman! Dess värre är inte Kristdemokraterna representerade på ordinarie plats i jordbruksutskottet. Därför tvingas vi lägga våra yrkanden direkt här i kammaren. Vi har nu tre betänkanden kvar att behandla. Men jag skall bespara kammarens tid och framlägga ett eget yrkande bara när det gäller just detta betänkande. Jag yrkar alltså bifall till motion Jo105, yrkande 7. Motionen handlar om att Sverige i FN skall verka för inrättandet av en global vattenkonvention. Yrkandet har avslagits mycket kortfattat av utskottet. Det föranleder mig att snart ställa en fråga till Siw Wittgren-Ahl men också till övriga partiers ledamöter i utskottet som står bakom avslagsyrkandet. Siw Wittgren-Ahl sade tidigare att motionerna tog upp frågor som är under utredning. Men det gäller inte just frågan om en global vattenkonvention. Det gäller exempelvis den reservation som Lennart Brunander tog upp i sitt inlägg - ett inlägg som jag hyser stor sympati för. I reservationen finns det en utredning. Därför kan vi förvänta oss ett resultat som förhoppningsvis blir gynnsamt, bl.a. när det gäller etanolbilen. Men när det gäller just en global vattenkonvention finns det ingen utredning. Herr talman! Sedan 1950 har vattenförbrukningen i världen trefaldigats. Vattentillgången per person är i dag en tredjedel av vad den var 1970. Det beror på att ytterligare 1,8 miljarder människor har tillkommit. Framtidsbilden ser mörk ut, om inte vattenhushållningen ökar. I flera regioner utgör den bristande tillgången på dricksvatten ett av de allvarligaste konflikthoten. Vi kristdemokrater menar att en global vattenkonvention skulle behöva behandla frågor om vattenområden som delas av stater, om nyttjandet av ändliga grundvattentillgångar, om ett instrument för ett effektivt globalt samarbete för att få till stånd spridning, teknik och kunnande för effektivt vattenutnyttjande. Vi utvecklar denna frågeställning i vår motion, som jag hänvisar till. Jag konstaterar att utskottet i sitt betänkande inte har någon invändning mot regeringens bedömning att möjligheterna att få till stånd en global vattenkonvention förefaller små. Min fråga till regeringspartiet Socialdemokraterna är: Har ni verkligen försökt att verka för en sådan här konvention? Vad är resultatet av det arbetet, eftersom ni nu säger att möjligheterna att komma fram till ett resultat är små? Övriga partier vill jag fråga: Delar ni verkligen regeringens bedömning att man inte skall göra något åt denna fråga? Detta är centralt i miljöpolitiken, globalt och internationellt sett. Herr talman! Debatten har återigen halkat in litet på frågan om miljöbalken. Därför kan jag inte avhålla mig från att också ta upp den frågan. Maggi Mikaelsson sade här tidigare att det är tråkigt att det drar ut på tiden. Ja, det må jag säga. Men jag vill framför allt rikta mig till Gudrun Lindvall. Hon sade tidigare att en bra miljöpolitik är att stå stilla. Med det menade hon att andra hade den uppfattningen. Men, herr talman, i fråga om miljöbalken kan man se att det är Miljöpartiet som har sett till att miljöpolitiken står stilla. Man har varit en bromskloss. Man har tidigare i denna kammare sagt att man försökte förändra miljöbalken, och det skulle inte försena ikraftträdandet med en dag. Det handlade då om ikraftträdande den 1 juli 1995. Jag satt nyss här i bänken och räknade ut att det har gått 229 dagar sedan man sade att ikraftträdandet inte skulle försenas med en enda dag. Vad Miljöpartiet har gjort på detta område är, det vet vi, att man har varit en bromskloss. Man har förhindrat att vi får fram en effektiv och samordnad miljölagstiftning. Det är en dyster insats Miljöpartiet står för på detta område.

Herr talman! Jag tänker inte kommentera det där med miljöbalken mer. Däremot skall jag kommentera den motion som Dan Ericsson yrkar bifall till. Jag stöder denna, och jag beklagar att jag faktiskt har missat den, det måste jag erkänna, när vi hade diskussionen uppe i utskottet. Jag tog faktiskt upp detta då, men jag har inte yrkat bifall, och inte heller reserverat mig. Men vi kommer att stödja detta. Det är ju som Dan Ericsson säger. Vattenfrågorna är av grundläggande betydelse om vi skall kunna ha kvar en jord att leva på i framtiden. Det handlar både om det rena vattnet och om hur vi tar hand om det vatten vi förorenar. Ett problem är ju att FN i dag står inför ekonomisk bankrutt. Det är ett annat problem, men det gör att det kanske är svårt att driva frågorna. Det skall i alla fall inte hindra oss att från svensk sida försöka göra vad vi kan för att få detta till stånd. Jag stöder alltså yrkandet.
Herr talman! Jag tackar för det stödet. Vänsterpartiet var det första parti som gav besked. Nu förväntar jag mig besked från övriga partier. Det är möjligt att vi så småningom kan få en majoritet. Jag kan som svar på detta stöd meddela Maggi Mikaelsson att det i senare betänkanden faktiskt finns ett par reservationer från Vänsterns sida som vi kristdemokrater kommer att stödja.
Herr talman! Dan Ericsson ställde en fråga till mig. Jag skulle vilja svara så här: Regeringspartiet har inte tagit några initiativ till att bilda en sådan kommission. Vi har inte gjort detta bl.a. för att vi tycker att det kan vara bättre att börja lokalt och regionalt för att nå globala resultat. Därför har Sverige i bl.a. Nordiska ministerrådet förordat starka regionala havsmiljöavtal, såsom Helsingforskonventionen, Oslokonventionen och Pariskonventionen.
Herr talman! Också den här debatten känner man numera igen. Socialdemokraterna ställer de lokala initiativen mot de internationella. Det finns ju ingen motsättning. Vi har fört denna debatten några gånger tidigare. Varför vill man på just denna punkt, den globala vattenförsörjningen, inte ta något initiativ? Vi vet att det faktiskt handlar om ett reellt hot mot mänskligheten. Detta måste vara en av de viktigaste miljöfrågorna. Men här hänvisar man till lokala och regionala initiativ, trots att vi vet att det krävs ett globalt synsätt.
Herr talman! Jag tycker inte precis att det handlar om ett motsatsförhållande, men jag tror att man måste ha en strategi för att åstadkomma resultat. Då tror jag, precis som det socialdemokratiska partiet, att det är bättre att börja lokalt för att sedan nå en global lösning.
Herr talman! Jag blev inte riktigt klok på det där inlägget. Först höll Siw Wittgren-Ahl med mig om att båda sakerna är viktiga. Sedan kom hon ändå till slutsatsen att man inte skulle jobba på den globala nivån. Jag vill i all ödmjukhet ändå vädja till Socialdemokraterna att fundera igenom också denna fråga ett varv till och faktiskt försöka ta initiativ i det globala perspektivet. Jag såg faktiskt ett TT-telegram i går som visar att det regionalt börjar hända litet grand. Det handlade om Mellanösterns där man tydligen har börjat resonera om hur man skall kunna klara vattenförsörjningen mellan de olika staterna. Jag tror att det är helt nödvändigt för att undvika kommande konflikter mellan olika stater, regionala konflikter såväl som storkonflikter, att man har det globala synsättet i denna fråga. Jag hade nästan förväntat mig att Socialdemokraterna skulle vara mer aktiva i denna fråga. Vi får väl avvakta och se om det händer någonting. Annars kommer vi givetvis att återkomma.
Herr talman! Det blir litet fånigt när man skall stå och diskutera miljöbalken en gång i veckan med de borgerliga politikerna. Låt mig bara konstatera att alla som jag bedömer som kunniga när det gäller miljöjuridik var överens om att vi, om vi hade drivit igenom den miljöbalk som den borgerliga fyrklöverregeringen lade fram, i dag hade haft en sämre miljölagstiftning än om vi inte hade gjort något alls. Vi har alltså en bättre miljölagstiftning i dag, medan vi väntar på en kommande balk. För mig var det helt avgörande. Jag ville inte bidra till att få en sämre miljölagstiftning, även om den kallades för sammanhållande miljöbalk. Det var dåligt och urvattnat, och visade verkligen hur svårt ni hade haft det med samarbetet mellan de fyra borgerliga partierna. Om det var resultatet, så var det ett mycket klent och magert resultat. Jag är mycket glad att Miljöpartiet såg till att det förvisades dit där det hör hemma; till det runda arkivet. Vi får i stället en ny miljölagstiftning som är bättre än den vi har i dag. Förutsättningen när vi utformar en ny miljöbalk måste ju vara att det skall vara en bra miljölagstiftning. Så vill jag kommentera det yrkande som Dan Ericsson gjort. Jag kan tyvärr inte som Maggi Mikaelsson stå här och lova vad mitt parti tycker. Men jag kan att ta upp detta med gruppen i morgon. Vad Sverige får göra är väl att i EU driva att EU skall verka för att FN tar initiativ till denna konvention. Vi är ju liksom med i EU, jag vet inte om det har undgått Dan Ericsson. Såvitt jag förstår måste vi se till att få med oss de övriga staterna i EU innan vi lägger förslag i FN. Jag skulle gärna vilja höra en kommentar till detta. Så måste det väl de facto vara, eller hur?
Herr talman! Jag vet inte vem det är som är fånig i den här debatten. Jag ställde ju faktiskt bara en fråga. Det handlar ju om Miljöpartiets trovärdighet. Man har i denna kammare sagt att ikraftträdandet av en ny miljöbalk inte skulle försenas en dag. Det har nu gått Hur många dagar ytterligare skall vi vänta? Var finns trovärdigheten? Det ni bidrog med var alltså att stoppa en effektiv, samordnad miljöbalk som skulle varit ett viktigt instrument i det samlade miljöarbetet. Gudrun Lindvall vet mycket väl att det fanns skönhetsfläckar i förslaget, men vi hade kunnat lösa detta i riksdagsbehandlingen. Det fanns det tydliga majoriteter för. Vad Miljöpartiet har åstadkommit är att man först sagt att detta inte skall försenas, men sedan går bara dagarna, och ingenting händer. Sedan, herr talman, är ändå jag tacksam för att också Miljöpartiet nu aviserar ett eventuellt stöd för motionen. Då är ju inte hoppet helt ute. Om övriga oppositionspartier också samlar sig, har vi en majoritet även om Socialdemokraterna har sagt nej. Slutligen, herr talman, vill jag säga något om EU. Jag vet inte vem som missuppfattar vad, men om Gudrun Lindvall tror att Sveriges röst i världen liksom har tystnad i och med att vi nu är medlemmar i den europeiska unionen, så tror jag att det är hon som fullständigt missuppfattat EU-frågan.
Herr talman! När det gäller hur många dagar som går innan vi får en ny miljöbalk, kan jag säga att de som verkligen kan det här, nämligen många miljöjurister, skulle vilja att utredningen får minst ett år till på sig jämfört med vad vi från jordbruksutskottet har krävt. Den här miljöbalken kommer att komma i sådan tid att den blir så bra som möjligt. Jag kan inte ha sagt att vi skulle genomföra det här samma dag som ert förslag skulle ha lagts. Det har nog Dan Ericsson missförstått. Det hade ju inte varit möjligt! Naturligtvis är det så att det inte skall försenas en dag utöver det förslag till tidsplanering som stod i jordbruksutskottets betänkande där vi avslog den borgerliga miljöbalken. Sedan när det gäller det här med Sveriges röst i världen, vill jag säga att visst har vi en röst. Men vår förslagsrätt i FN har minskat högst väsentligt i och med medlemskapet i EU. Vi måste vara överens mellan EU-länderna, och det är EU som skall vara den gemensamma rösten i FN. Det vet Dan Ericsson. Jag skall titta på om det finns en möjlighet att yrka bifall till det här förslaget. Jag är ganska säker på att man egentligen inte kan väcka ett sådant förslag i dag, utan man måste gå via EU. I så fall är det ingen idé att yrka bifall till ett förslag som egentligen inte är tekniskt möjligt att genomföra.
Herr talman! Jag tog inte med mig riksdagsprotokollet i dag, eftersom jag inte trodde att vi skulle få en miljöbalksdiskussion igen. Men jag kan hämta det sedan och visa för Gudrun Lindvall att Miljöpartiets representant här i kammaren har lovat att det inte skall försenas en enda dag. Det kommer inte Miljöpartiet ifrån. Effekten av ert agerande är att ni har varit en bromskloss för miljöarbetet och en bromskloss för en ny och samlad miljölagstiftning. Det ansvaret kommer ni att få fortsätta att bära. Sedan får vi hoppas att det kommer en ny miljöbalk. Men jag tror inte som Gudrun Lindvall att den kommer att vara fulländad till perfektionism. Det kommer ingenting att vara som vi behandlar i den här kammaren. Däremot kan vi ta steg i rätt riktning. Men vad ni i Miljöpartiet har gjort är att ni har förhindrat att vi över huvud taget har tagit detta steg.

Herr talman! I det här betänkandet instämmer vi till stor del i utskottsmajoritetens skrivning, men vi har fogat två reservationer till betänkandet där vi pekar på problem som vi anser skall ha en annan lösning än den som majoriteten föreslår. Jag yrkar bifall till reservation 5 om förbränning av avfall. Vi står givetvis bakom även den andra reservationen, och jag kommer att motivera varför vi har skrivit den också. Våren 1993 lade riksdagen fast riktlinjerna för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. När det gäller avfallsfrågorna framhölls att återanvändning i princip bör prioriteras före materialåtervinning, energiutvinning och deponering, som är den sista åtgärden. Den metod som bäst hushållar med resurser skall prioriteras. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att bl.a. ta fram kriterier för vilka avfallsslag som bör tas emot vid deponier och vilka som bör gå till deponering. Vi moderater anser att Naturvårdsverkets kriterier skall vara vägledande och att resurseffektivitet skall vara styrande för avfallshanteringen. När det gäller sophanteringen måste vi se seriöst till målen som vi har för denna. Det är mycket viktigt att inte blanda samman mål och medel - den mest ändamålsenliga lösningen skall användas i varje enskilt fall för att man på ett så effektivt sätt som möjligt skall ta hand om avfallet. Sverige är ett glest befolkat land med relativt långa avstånd. Det innebär att återanvändning av varor i en del fall kan leda till långa transporter som ger negativa miljöeffekter i jämförelse med att genom förbränning återvinna energi ur avfallet. Speciellt stora miljöfördelar uppnås om man genom energiåtervinning ur avfall kan ersätta kol, olja och andra bränslen som bidrar till växthuseffekten. Herr talman! Vi moderater anser därför att energiåtervinning ur avfall skall utgöra en viktig del i en ansvarsfull, miljötillvänd och resurssnål sophantering. När det gäller vårt stora problem att få till stånd en förnyelse av fordonsparken har försäljningsskatten och skrotningspremien betydelse. Den svenska försäljningsskatten på bilar är förhållandevis hög samtidigt som skrotningspremien är låg. Detta samverkar till att alltför många svenskar kör omkring i bilar som är 15, 20 och 25 år gamla och som belastar miljön i mycket hög grad. Sänkta kostnader för bilen - sänkta bilskattekostnader - skulle öka möjligheterna för svensken att köpa en ny bil. Storbritannien, och trots en i övrigt svag ekonomi ökade nybilsförsäljningen. Antagligen skulle detsamma hända här i Sverige om försäljningsskatten togs bort. Vi skulle få en ökande andel nya bilar med kraftigt reducerade utsläpp i förhållande till de gamla bilar som nu rullar på våra vägar. Det skulle ge stora miljövinster. En ökad nybilsförsäljning skulle också ge staten ökade momsintäkter som skulle kompensera bortfallet från försäljningsskatten. Försäljningsskatten och skrotningspremien bör därför ses över. Vi svenskar måste nämligen få bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna byta upp oss och ha nya bilar, dels genom att vi får ett lägre pris på bilen, dels genom en morot i form av en rejäl slant när vi skrotar den gamla bilen.

Herr talman! Avfallsfrågan är väl en av de stora frågorna för framtiden. Vi har diskuterat den här typen av frågor tidigare i kammaren. I kväll blir säkert inte den sista gången som vi gör det. I vårt samhälle kommer vi i framtiden att behöva diskutera detta i mycket större utsträckning än vad vi har gjort hittills. Det intressanta är att det händer en hel del saker på området. Det ligger många utredningar och väntar, och det har kommit många utredningar i dagarna med nya förslag på saker som har att göra med precis dessa områden. Därför tänker vi i Vänsterpartiet inte yrka bifall till några av våra reservationer. Däremot står vi naturligtvis fortfarande bakom dem, och vi stöder till fullo både dem och vår motion. Jag tänker kommentera våra reservationer. Reservation 1 handlar om avfallshantering i stort. I den pekar vi på vikten av att återanvända saker i större utsträckning. Jag är väldigt glad över att det faktiskt står i detta betänkande att vi skall återanvända. Regeringen har vid ett flertal tillfällen faktiskt glömt detta och utelämnat just detta ord när den har talat om denna typ av frågor. Man har talat om t.ex. återvinning. I regeringens skrivelse om EU och miljön lämnade man återanvändning, vilket jag tycker är mycket beklagligt, eftersom jag anser att vi måste ha återanvändning som mål. Reservation 3 handlar om industrins avloppsvatten. I den pekar vi på att det är mycket viktigt att kunna dela på olika typer av vatten redan innan man för in det i reningsverken. Enligt utskottet kan man göra det redan i dag. Det är mycket möjligt. Samtidigt är detta en viktig och stor fråga, och det är möjligt att vi behöver gå in djupare just i denna fråga. När jag har varit ute och talat med folk har många pekat på att just vatten och avlopp utgör de stora problemen när det gäller lagstiftning som direkt motverkar miljöarbetet. Det vore ganska bra om vi kunde uppmärksamma denna fråga även i fortsättningen. Reservation 7 handlar om producentansvar. Jag vill påpeka att vi står bakom denna reservation. Jag tror att vi behöver diskutera producentansvar mycket mer. Vi behöver utveckla producentansvaret. Som det ser ut i dag är det många kommuner som har stora och viktiga diskussioner och debatter och som verkligen försöker lösa de problem som har uppkommit. Det finns nämligen stora problem i detta sammanhang. Ett av de största problemen som vi behöver se över är att konsumenten har fått ta för stort ansvar för hela denna process. Producenterna måste lägga ned väldigt mycket tid och ekonomi på detta. Det tar tid att sortera varor, och det tar tid att dela på varor som innehåller både metall och plast och vad det nu kan vara. Det tar tid att göra rent varor för att kunna återvinna dem eller för att kunna lämna in dem för återvinning. Det tar också tid att lämna dessa varor någonstans. Man behöver också ofta ganska stor plats i hemmet för att kunna sortera. Det finns de som funderar på att man kanske behöver så många som tio lådor hemma under sin köksbänk för att kunna sortera det som vi egentligen skulle vilja att man sorterar innan man lämnar in det någonstans. Detta tror jag är ett för stort ansvar för konsumenterna som det ser ut i dag. Vi behöver faktiskt diskutera detta. För mig är diskussionen om sex timmar arbetsdag också en miljöfråga utifrån just detta perspektiv att det kräver tid, energi och pengar att kunna göra dessa saker som är en förutsättning för det samhälle som vi strävar efter. Det är också ett problem att vi i dag inte har någon helhetsbild av eventuella ökade resurskostnader på miljöområdet i och med den här typen av producentansvar. Vi vet inte hur mycket vattenförbrukningen ökar om vi skall börja skölja ur alla mjölkpaket och andra förpackningar för att sedan lämna tillbaka dem. Det kan tyckas vara en detalj, men fortfarande är det fråga om en helhetsdel. Vi vet inte hur mycket mera vi behöver resa när vi skall åka fram och åter för att lämna tillbaka de här sakerna. Vidare vet vi inte hur mycket mera tid som går åt. Det här kanske inte är stora problem, men detta tillhör fortfarande helhetsbilden och den tror jag att vi behöver titta mera på. Miljövarudeklarationer är en fråga som tas upp i reservation nr 8 från oss. Jag tänker inte kommentera den saken, eftersom vi pratade om den för en vecka sedan i denna kammare. Avfallsskatten tänkte jag däremot kommentera. Den frågan har inte hamnat på jordbruksutskottets bord, utan den har hamnat i skatteutskottet. Avfallsskatten tror jag är väsentlig för avfallspolitiken. Jag vet att en utredning är tillsatt och jag hoppas att den lägger fram ett bra förslag. Jag vet också att Vänsterpartiet inte är det enda partiet som i denna kammare kommer att stödja någon form av avfallsskatt, något som jag ser väldigt positivt på. Samtidigt är det precis den typen av frågor som inte får fastna någonstans, utan där måste vi gå vidare väldigt fort. I de flesta kommuner, reningsverk etc. där den här typen av avfallsfrågor hanteras väntar man just på avfallsskatten. Man gör ingenting förrän man vet hur det blir med den skatten, vilket är beklagligt. Egentligen borde vi även i det här betänkandet ha poängterat att avfallsskatten är något som vi prioriterar och att vi kommer att driva den frågan.
Herr talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom Miljöpartiets alla reservationer här men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 6. När man i dag talar om avfall och avfallshantering gäller det mest hur det skall cirkulera. Man pratar väldigt litet om det som är viktigast, nämligen att vi minskar avfallet. Den diskussionen skulle jag vilja ha mycket mer av - det vore bättre än att diskutera hur det skall cirkulera - därför att det är den diskussionen som gör att vi får ett resurssnålt samhälle. Det är dit vi måste komma om vi skall ha ett samhälle i ekologisk balans och ett samhälle där även kommande generationer kan få del av välfärden. Vi har utvecklat detta i ett särskilt yttrande. Just nu håller Naturvårdsverket på med att ta fram en aktionsplan, Avfall 2000, där dessa frågor hanteras. Vi hoppas verkligen att många av de här frågorna blir belysta på ett riktigt sätt och att man ser över detta med hur vi kommer till ett resurssnålt samhälle där allt mindre cirkulerar. Mot den bakgrunden har vi inte skrivit någon reservation i detta sammanhang. När det gäller det producentansvar som finns sedan några år kan jag säga att jag var ordförande för Miljö och Hälsa i Södertälje. Därunder ligger även renhållningen. Vi var mycket kritiska då producentansvaret infördes. Vi tyckte att det gick snabbt och att det hela var litet illa genomtänkt. Men vi förstod att det var politiskt viktigt att införa det just vid den tidpunkten. Detta har dock medfört vissa problem. Det viktigaste med producentansvaret är kanske inte att producenten samlar in det som skall samlas in utan att producenten betalar insamlandet. Det här är utvecklat i ett antal motioner. I dag ser det väl ändå ut som om man håller på att få ordning på insamlandet av glas och papper. Framför allt när det gäller glas har det varit mycket stora inkörningsproblem. Men även här diskuteras hur det skall samlas in och hur det skall cirkulera, inte hur det skall bli mindre som cirkulerar. Batteriutredningen har presenterats i dagarna. Där slås det fast att kommunen skall ha insamlingsansvaret och att producenten skall betala. Jag är övertygad om att hade man gjort likadant när det gällde införandet av producentansvaret för glas och papper skulle betydligt mer ha samlats in jämfört med hur det är i dag. Att producentansvaret infördes på det sätt som skedde innebar att en död hand lades över kommuner. Många kommuner slutade samla in. Man fick ju egentligen inte göra det. Nu börjar man se en återhämtning. Utvecklingen var mycket stark då producentansvaret kom - väldigt mycket var på gång då. Ibland finns det politiska anledningar till att saker införs i stället för att det bygger på en omtanke om miljön. En form av avfall som vi måste hantera mycket noga är det miljöfarliga avfallet. Det är fascinerande att vi producerar 300 000 ton miljöfarligt avfall varje år. Detta avfall kan inte återanvändas. Vi måste därför se till att det försvinner. Vi måste nämligen få en lagstiftning som ser till att de här ämnena substitueras ut. Det handlar bl.a. om innehållet i batterier. Det finns i dag stora lager av kvicksilverhaltiga batterier, och ingen vet hur de skall hanteras. Vi i Miljöpartiet anser att produktionen av miljöfarligt avfall skall minskas med ungefär 80 % på tio år. Vi borde ta fram en plan för hur detta skall gå till. Tyvärr kan vi i dag se att i och med EU medlemskapet tenderar många av de varor som kommer in i landet att innehålla ämnen som vi tidigare sagt att vi inte vill ha. Det finns ett antal undantag där vi hoppas att EU skall ha hunnit i kapp oss om tre år. Av ungefär tio ämnen är det bara ett som EU har börjat jobba med. Det gäller då kadmium. För övrigt har ingenting hänt. Risken finns alltså att vi om några år återigen har de tennorganiska föreningar som vi inte vill ha och som egentligen är miljöfarligt avfall. Åtminstone borde de hanteras som miljöfarligt avfall. Reservation nr 6 om förbränning av avfall yrkar jag bifall till. Förbränning framför allt av organiskt avfall är ingen lösning. Det är inte något som hör hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle. Det finns så mycket bättre sätt att ta hand om biologiskt nedbrytbart avfall. Antingen kan man nämligen kompostera det, så att det i stället blir jord av det. Den jorden kan sedan läggas ut på marker. Eller också kan man ta ut rötgas ur avfallet. Den rötgasen kan användas till en mängd olika saker. Dessutom: Eldar man den här typen av avfall blir det förskräckligt många kemikalier som kommer ut - t.ex. dioxiner, som det är mycket svårt att rena. Ibland räcker det med mycket små mängder av de ämnena för att det skall bli negativa effekter på miljön. Det otäcka med många av de här ämnena är att de sedan reagerar vidare i det levande. Vi får då ämnen som vi i dag inte ens vet namnet på. Vi vet att de finns, men inte hur de ser ut eller exakt hur de reagerar. Laxsjukdomen M 74 är ett exempel på en miljöeffekt om vilken man vet att det är en organisk kemikalie - antagligen klorerad eller tillsammans med någon annan halogen, som spökar. Exakt hur den ser ut vet man inte, men det är antagligen något som bildas av miljögifter. Med många av de ämnen som släpps ut händer det sedan saker i den levande cellen. Därför menar vi att sopförbränningen bör avvecklas, framför allt när det gäller osorterat avfall. Elda gärna rena biobränslen - framför allt trä eller kanske, om det är nödvändigt, papper, men elda inte en mischmasch! Elda framför allt inte med en blandning som innehåller organiska ämnen, matrester osv., för då får vi dioxinproblemet. Det finns dessutom många andra ämnen vars namn vi i dag inte riktigt känner till. Vidare gäller det frågan om miljövarudeklarationer, en fråga som vi för en vecka sedan mycket ingående diskuterade. Därför skall jag hoppa över den saken. Dessutom gäller det materialbalanser. Vi anser att i all tillståndspliktig verksamhet med miljöfarliga kemikalier skall det hållas register över materialbalanser; detta för att exakt veta vad som hanteras - exakt vad som kommer in, exakt hur det fungerar och exakt vad som skall omhändertas på sluttampen. Ett av problemen i dag när det gäller miljötillsynen över industrin är att man inte exakt vet vad som kommer ut. Man vet vad industrin uppger kommer ut, men man har egentligen ingen riktig kontroll över det. Det är en viktig fråga som diskuterats i många olika sammanhang i utskottet. Jag är övertygad om att just avfallsfrågorna måste diskuteras mycket i framtiden.

Herr talman! I detta betänkande från jordbruksutskottet redovisas igen några positiva drag. Först och främst finns det en stor samstämmighet i utskottet kring det angelägna i de här frågorna. Det tycker jag är en god grund att stå på. Det redovisar ett engagemang från alla partier i utskottet kring vikten av miljöfrågorna, och i det här fallet särskilt de som gäller avfallshantering, producentansvar och kretsloppstänkande. Jag är naturligtvis särskilt glad att vi har kunnat besvara många av de frågor och förslag som ställts i dessa motioner. Vi har kunnat redovisa det kretsloppsarbete som bedrivs av bl.a. Kretsloppsdelegationen men också till stor del till följd av den tidigare regeringens kretsloppsproposition och kretsloppsarbete. Nu börjar det ta allt tydligare form i takt med att de olika förslagen och lagstiftningarna genomförs. Detta är grunden. Utskottet har kunnat avstyrka de olika motionsyrkandena inte på något negativt eller elakt sätt, utan mer mot bakgrund av att det pågår en mängd konstruktivt arbete för att föra dessa frågor framåt. I något fall har utskottet redan klarat ut och redovisat sin ståndpunkt i de aktuella frågorna. Om det funnits ett sådant uttryck som ett mjukt avstyrkande, herr talman, kan man tala om att det är fallet med de allra flesta av dessa förslag. Om man tittar på reservationerna som finns till betänkandet - och jag har all respekt för dem - kan man finna att några av dem har det problem i sig som vi har diskuterat tidigare i kammaren. Man försöker ge sig in i detaljer i arbetet, detaljer som borde vara förbehållna andra organ: regeringen, statliga myndigheter eller kontrollerande verk. Det gör att innehållet i reservationerna i många fall blir förvirrat. Det blir oklart vad man menar. Skulle till äventyrs några av de knepigaste reservationerna vinna bifall här i kammaren vore det, vågar jag påstå, vara till skada för miljöarbetet. Det är tvärtemot de ambitioner som reservanterna egentligen vill skall komma i dagen. Herr talman! Jag skall tillåta mig att titta på några av dessa reservationer med den utgångspunkten. Jag börjar med Vänsterpartiets första reservation om avfallshanteringen i allmänhet, där man gärna vill ha ett standardiserat system för olika typer av förpackningar. Problemet är då att om man lämnar ansvaret till producenterna att ta ett producentansvar kan man inte samtidigt gå in och styra hur producenterna skall bete sig, hur producenterna skall utveckla konstruktivt ansvar. Herr talman! Man kan inte säga: Du får välja vilken bil du vill, bara den är blå. Man kan inte göra på det sättet. Det går då inte för producenterna att själva finna de bästa lösningarna. Det innebär att man inte kan styra så att alla glasförpackningar i Sverige har exakt likadant utseende. Det går inte. Det standardiserade tänkandet är inte förenligt med producentansvarstanken. Man kan säga tyvärr, men det är två oförenliga begrepp. När det gäller renhållningslagstiftningen och de resonemang som förs fram i reservation 2 av Miljöpartiet tror jag att man litet grand har missuppfattat innebörden av producentansvaret. Man tror uppenbarligen i reservationen att det måste finnas regionala insamlingsmål och en lägsta insamlingsnivå på kommunal nivå för att producenterna skall ta sitt ansvar. Herr talman! Verkligheten är den att producentansvaret inte är lagreglerat som något straffsanktionerat när det gäller insamlingsmålet. Det som är sagt i de förordningar som gäller är att producenten skall bete sig på ett viss sätt. Eftersom detta är en förordning gällande i Sverige skall producenten på detta bestämda sätt i alla kommuner och i alla regioner. Det är det som är det viktiga, och det är det som har åstadkommits med den nuvarande lagstiftningen. Jag tror att det skulle vara direkt förfelat att börja arbeta med ett annat synsätt och regionalisera eller kommunalisera agerandet från producenterna. Herr talman! Jag skall inte gå igenom alla reservationer, utan titta särskilt på en fråga som var uppe till diskussion i ett likartat sammanhang för någon tid här i kammaren. Det gäller miljövarudeklarationerna, som behandlas i reservation 8 av Miljöpartiet och Herr talman! Jag fascineras fortfarande av att man vågar använda sådana resonemang som: Miljövarudeklarationen skall finnas på alla varor och produkter. Det kan till synes vara attraktivt. Det kan få något miljöhjärta att klappa och tycka att detta är utmärkt. Men det är inte utmärkt. Man har t.ex. inte rett ut om man menar nya, begagnade eller båda delar av varor och produkter. Menar man verkligen alla varor och produkter? Menar man att det skall finnas en miljövarudeklaration när jag går och köper en påse gummisnoddar eller när jag köper hem en liten förpackning med vita kuvert? Skall det finnas miljövarudeklarationer när jag går och köper en cykel? Det kan kanske vara naturligare. Var tänker man dra gränsen någonstans? Vilka varor och produkter skall ha en miljövarudeklaration? Det kanske Hanna Zetterberg eller Gudrun Lindvall kan berätta. Om en sådan reservation skulle vinna bifall i kammaren - och här är återigen ett exempel på att det inte fungerar att vara så detaljerad - måste den ha möjlighet att också bli verklighet. Har man inte klarat ut var gränserna skall dras blir det bekymmersamt, och jag tror att det blir negativt, för miljöarbetet. Herr talman! Reservation 9 handlar om materialbalanser. Det är samma sak där. Till vem hade Gudrun Lindvall tänkt att materialbalanser skall redovisas? Vart skall de någonstans? Vilken myndighet skall hantera materialbalanser? Det står i Gudrun Lindvalls reservation:"I materialbalanserna skall redovisas vad som köps in till företaget -" Är det vad som köps in för att producera någonting i företaget eller till kontoret och cafeterian? Vad är det för någonting av allt det som köps in till företaget som skall in i en materalbalans? Man kan tro att det finns gränsdragningar som är enkla. Men vad gör man när de inte är gjorda? Då har man litet svårt att överföra detta förslag till ett praktiskt fungerande politiskt beslut. Herr talman! Det största problemet hittar jag i reservation 11 om producentansvaret för förpackningar. Där skriver Miljöpartiet och Gudrun Lindvall: "Avsikten med producentansvaret var att få i gång en insamling, återvinning och på sikt minskning av produkter". Jag är inte så säker på det. Nu hör jag till dem som skrev den proposition där man började tala om producentansvaret, och jag är inte så säker på att det riktigt var detta som vi menade. Om Gudrun Lindvall vill kan vi ha en litet längre diskussion om vad vi menade med producentansvaret. Det var någonting helt annat än det Gudrun Lindvall försöker beskriva. Gudrun Lindvall och Miljöpartiet för här en diskussion om att kommunerna skulle vara missnöjda, överkörda och ha problem med producentansvaret. Jag har hört det tidigare. Men enligt den lagstiftning som finns har kommunerna möjlighet att begära hos regeringen att få ta ut en producentavgift själv eller att regeringen gör det och återför medlen till kommunerna. Såvitt jag vet har inte någon kommun gått till regeringen och begärt detta. Man har inte kört möjligheterna att utnyttja producentansvaret i botten, vilket skulle vara ett tecken på att det inte riktigt fungerar. Herr talman! Miljöpartiet säger i reservationen att man vill att kommunerna skall bibehålla insamlingsansvaret. Jag förmodar att man menar de skall återfå insamlingsansvaret. Men producenten skall alltså betala. Man säger: "Producentavgiften skall betalas av producenterna och vara så tilltagen att den ger full kostnadstäckning för hanteringen i kommunerna". Är tanken kommunerna skall kunna skapa vilken hantering de vill och sedan skicka räkningen till producenterna? Eller skall det finnas någon gräns för kommunen skall kunna bete sig för att kräva ersättning av producenten? Jag tror att mycket av det här är feltänkt. Ambitionen är säkert hög. Men problemet när man ger sig in i den här typen av detaljresonemang är att man förlorar sig, till förfång för miljöarbetet. Det här präglar reservationerna. I övrigt tycker jag att vi har lyckats besvara motionerna med det engagemang som präglar utskottet i de här frågorna. Därför yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 13.
Herr talman! När det gäller standardisering av varor och produkter, något som vi har tagit upp i reservation nr 1, menar Lennart Daléus alltså att man inte kan lägga sig i det. Jag tror inte att det är riktigt sant. Man skulle kunna lägga sig i det. Jag tror att det ibland t.o.m. skulle leda till något mycket bra. Man lägger sig i produktionen på andra sätt genom att t.ex. reglera vad som finns i varorna, vilka ämnen de får innehålla eller för den delen förpackningarna. Det tycker Lennart Daléus att man kan göra. Att standardisera innebär inte att alla flaskor skall se likadana ut. Däremot innebär det kanske att de flesta flaskor har samma storlek. Det är mycket som är viktigt och som jag tror sätter käppar i hjulet för standardisering över huvud taget och också för de pantsystem och standardiseringssystem som vi har i dag. När det gäller t.ex. flaskor från Vin och Sprit eller flaskor för läskedrycker och öl hade vi ett väl fungerande system som nu håller på att urholkas i och med EU-medlemskapet, som gör att vi inte kan sätta stopp vid gränserna. Det har visat sig att Systembolagets pantsystem troligen kommer att urholkas ganska rejält därför att producenter kommer med vinflaskor som ser olika ut och som Systembolaget i Sverige inte tar emot för återanvändning. Det gör att konsumenter antagligen inte kommer att ta med sig alla flaskor till Systembolaget när de går dit. Det finns många sådana problem. Det största problemet handlar egentligen om EU och om EU:s handelsrestriktioner. Den diskussionen är betydligt viktigare.
Herr talman! Jag instämmer i Hanna Zetterbergs ambition. Det kan vara bra att förpackningar är likartade så att de blir lätta att hantera. Men man får välja. Det är bekymret. Om man väljer att införa ett producentansvar och sätter ramar för hur man vill utforma miljömålen måste man låta det finnas en frihet för producenterna att agera innanför de ramarna. Man kan inte, som jag tidigare sade, göra båda sakerna, särskilt inte när vi är med i EU. Det håller jag gärna med om. Det innebär ju att vi har ett fritt flöde av en mängd produkter som är förpackade i en mängd förpackningar och att andra länders förpackningar också når Sverige precis som våra förpackningar når andra länder. Det är klart att de förpackningar som kommer hit inte är likadana som förpackningar som finns på sina håll i Sverige. Det får man väga mot de fördelar som enligt mina utgångspunkter finns i ett EU-medlemskap och hantera materialet på bästa sätt, t.ex. genom återvinning. Skulle det visa sig att producenterna över nationsgränserna och inom ramen för sitt ansvarstagande förmår att standardisera och åstadkomma något som låter sig återanvändas som förpackning i större utsträckning än vad vi klarar i dag är det utmärkt. Men jag värjer mig mot att å ena sidan ställa ett ramkrav, å andra sidan kräva att också få styra detaljerna. Jag tror att det är en dålig hantering av den här typen av miljöproblem.
Herr talman! För mig är standardisering inte någon detalj. Det handlar om just ramen. Jag tycker att det är bra att Lennart Daléus har insett begränsningen av EU-medlemskapet på just det här området. Jag hoppas att de flesta vid det här laget känner till att det finns stora problem. Återigen: Nog skulle vi från centralt håll kunna kräva att alla dryckesförpackningar skall kunna återanvändas, komposteras eller något liknande. Jag tycker inte att det över huvud taget strider mot producentansvaret. Jag tror i stället att det faktiskt skulle kunna vara bra, med tanke på att producentansvaret finns och att det ändå kommer ut många olika förpackningar på den svenska marknaden som inte är ett dugg anpassade till vare sig miljön eller något annat. Jag tror att just en central diskussion om standardisering vore ganska bra. Jag inser att det är en svår fråga att diskutera, och förslaget är ju inte på något sätt färdigt. Hade vi velat lösa frågan i utskottet hade vi kanske kunnat hitta en bra lösning, precis som i diskussionen kring miljövarudeklarationen. I den tidigare diskussionen om den frågan i utskottet hörde vi inte det som kom fram här i talarstolen. Hade det varit just begreppet alla varor som hindrade Lennart Daléus från att delta i en diskussion om miljövarudeklaration hade i alla fall jag varit öppen för att diskutera det begreppet. Då hade vi kanske fått en bättre skrivning i betänkandet i stället för en reservation.
Herr talman! Jag skall vara alldeles uppriktig och säga att mitt ställningstagande i fråga om EU medlemskapet inte hade något med förpackningarnas utseende att göra utan mer med möjligheterna för fredsarbete och andra sådana frågor. Vi hade problem i den förra regeringen när vi höll på med förpackningarna inför producentansvaret för dryckesförpackningar. Vi hade bl.a. de problem som Hanna Zetterberg tar upp. Men jag tycker ändå att vi lyckades få balans mellan krav på såväl återanvändning som materialåtervinning av dryckesförpackningar. De kraven återfinns i förordningarna. Båda de momenten finns alltså med och kraven kommer, såvitt jag begriper, att uppnås. Jag vet också att det finns problem med Vin och Sprit förpackningar. Importen av det som blir härtappade produkter har minskat i relation till buteljimporterade produkter. Också det är en följd av EU-medlemskapet. Det hindrar mig inte från att inta ståndpunkten att EU-medlemskapet innebär möjligheter. Jag tycker inte att miljövarudeklaration så som det har föreslagits är bra. Jag tror inte att konsumenter som köper en påse gummisnoddar läser igenom hela raden av uppgifter som Hanna Zetterberg vill skall finnas med. Jag tror att man skall ha klarare, tydligare och enklare signaler som säger vilka produkter som har passerat nålsögat. Det gör inte miljövarudeklarationen. Vad jag vänder mig mot i den här konstruktionen är att man vågar sig på detaljdiskussioner om problem som vi aldrig hade klarat i utskottet hur länge vi än hade suttit. Att avgränsa vilka varor och produkter det gäller är en myndighetsfråga, Hanna Zetterberg. Det inte en uppgift för utskott eller för riksdagen att göra den typen av avgränsningar. Ambitionerna kan vi dela, men vad gäller arbetsmetoderna är det kanske annorlunda.
Herr talman! Jag vill kommentera det som Lennart Daléus säger. Lennart Daléus har läst utredningen Avfallsfri framtid. På s. 245 kan man läsa: I syfte att minska användningen av skadliga ämnen i varor samt för att stimulera en miljöanpassad produktutveckling föreslår utredningen införandet av en obligatorisk miljövarudeklarationsplikt för tillverkare och importörer av varor på den svenska marknaden. Sedan preciserar man sig mycket noga. Litet längre fram i texten på s. 146 nämns en förteckning över alla miljörelevanta ämnen som varan innehåller och som har använts vid dess tillverkning. Initialt föreslås att ämnen som finns nämnda i någon av 40-listan, 10 Det är det här förslaget som vi stöder i vår motion. Därför har vi också valt att använda samma språkbruk som i utredningen så att vi därmed skall kunna tala om vad det är vi hänvisar till. I reservationen står det också att vi hänvisar till SOU 1994:114. Det är möjligt att Lennart Daléus inte har sett det. Vi hade ju samma debatt för en vecka sedan. Jag tycker dessutom att det skulle vara intressant att få litet förnyelse när det gäller debattämnen. Lennart Daléus kunde t.ex. börja med att tala om vad Centern tycker i miljöfrågor i stället alltid köra samma debatt i repris. Materialbalansen diskuterade vi också för en vecka sedan. Har man litet kommunal erfarenhet, vilket jag vet att Lennart Daléus saknar, vet man att de industrier som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet deklarerar de ämnen som är skälet till att industrierna är skyldiga att söka tillstånd. Det är naturligtvis de ämnena det handlar om. Det är kemikalier som gör att verksamheten är tillståndspliktig. Har man litet kommunal erfarenhet, Lennart Daléus, är det självklart. Har man inte det är det kanske svårt att förstå. Det är möjligt.
Herr talman! Jag har lärt mig under de här debatterna i kammaren att det egentligen bara är Gudrun Lindvall som har erfarenhet av de här frågorna. Möjligen har det undgått henne att jag i tre år var ordförande i gatu och parknämnden i Nacka kommun, som hade hand om just det miljöfarliga avfallet, avloppsfrågor och liknande. Jag förstår att den informationen kan ha undgått henne. Det hon sade om mig var kanske inte heller någon viktig del i hennes argumentation. Gudrun Lindvall frågar vad Centern står för. Vi står för det här betänkandet. Det är själva poängen. Det motsvarar de uppfattningar vi har. Gudrun Lindvall står för sina reservationer, och det är de som jag här diskuterar som en del av behandlingen av det här betänkande i kammaren. Vad jag har pekat på, herr talman, och vilket bekräftas av det Gudrun Lindvall säger är att det finns utredningar som kan vara nog så detaljerade, utredningar som ofta leder till regeringsförslag, som i många fall är mycket detaljerade, väl avgränsade och preciserade för att möjliggöra en lagstiftning kring det problem som behandlas. Men, herr talman, det måste för varje läsare framstå som fullständigt omöjligt att utnyttja de reservationer som jag har pekat på som grund för ett beslut som leder till en lagstiftning. Då kan möjligen Gudrun Lindvall invända att man får fylla på med detaljer på olika håll. Men det är just det som är själva problemet, herr talman, nämligen att detta inte är ett arbete som lämpar sig för utskottet eller kammaren. Vad gäller det jag nämnde tidigare om producentansvaret vill jag, herr talman, peka på hur olyckligt det skulle vara om de reservationer fick bifall som innebär en återgång till ett gammalt system i stället för att riksdagen väljer den nya strömfåran.
Herr talman! Jag är i alla fall glad att Lennart Daléus inser vad vi menar när vi skriver att vi vill ha miljövarudeklarationer. Det som avses är alltså det som står i SOU. Jag förmodar att många jurister har tittat på den texten och anser att en fortsatt hantering av den texten skulle vara möjligt. Det står också mycket klart hur avgränsningen skall se ut, och jag tycker inte att det är nödvändigt att läsa ytterligare stycken högt. Lennart Daléus kan gärna beställa utredningen och titta på den. Jag förmodar att den kunde vara intressant i många sammanhang. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är inte alls samma sak som miljöfarligt avfall. Industrier som kommer i fråga för tillståndsplikt är sådana som hanterar ämnen som ofta gör att de behöver koncession och även många industrier som hanterar vissa andra kemiska ämnen. Jag vet inte om den kommun där Lennart Daléus var verksam hade tagit över tillsynen över de här industrierna. Lennart Daléus var väl verksam där för så pass länge sedan att man då kanske inte hade gjort det. Dessutom ligger det tillsynsansvaret sedan länge ofta inte på den nämnden, utan det brukar ligga på miljö och hälsoskyddsnämnden. Jag påstår definitivt inte att jag är den enda som kan någonting om det här, men om Lennart Daléus inte kan förstå vad som står i en reservation så måste jag säga att det förvånar mig. Vi har olika uppfattningar vad gäller producentansvaret. Det förslag som Batteriutredningen nu har lagt fram tilltalar till en del kanske mig mer. Förslaget går alltså ut på att den instans som är bra på att samla in samlar in, och sedan skall producenterna betala. Jag är mycket medveten om att detta skulle kunna leda till att olika kommuner får olika ambitioner. Men just det, att kommuner kan få ha olika ambitioner, är det intressanta med det kommunala självstyret. Då finns nämligen möjlighet för miljöpolitiker i kommunen att ta initiativ, och det är också till stor del sådana kommunala initiativ som har fört avfallsfrågan framåt. Jag kan lägga till att dessa i och med producentansvaret inte finns längre.
Herr talman! Det får stå vad det vill i det SOU dokument som Gudrun Lindvall hänvisar till. Den vanliga arbetsgången här brukar vara att en statlig offentlig utredning lägger fram ett förslag som går ut på remiss, och så småningom presenteras ett regeringsförslag, som ofta rymmer ett lagförslag som passerar Lagrådet och sedan landar i kammaren för behandling. Det är en förhållandevis trygg och säker gång. Men att ur en sådan utredning rycka loss tio meningar och lägga in dem som ett förslag till ett beslut i kammaren är - om herr talmannen tillåter uttrycket - litet häftigt. Det var också min invändning mot reservationen. Jag vet vad som menas med tillståndsplikt. Det tror jag i alla fall, herr talman. Det var inte min poäng i diskussionen kring materialbalans. Vad jag frågade var om man i det sammanhanget skall göra det som Gudrun Lindvall och Miljöpartiet menar, nämligen upprätta materialbalanser över vad som köps in till företagen. Jag ville veta om det var detta Gudrun Lindvall menade eller om hon menade det som köps in för att producera någonting eller det som köps in för att användas på annat sätt i företagen. Uppenbarligen är jag en dålig läsare av reservationer, men för mig var detta inte alldeles glasklart. Vi har uppenbarligen olika uppfattning vad gäller producentansvaret. Också i det fallet tycker jag att mycket var oklart. Miljöpartiet skriver i sin reservation: "Inför därför en producentavgift för returpapper, glas och andra förpackningar i hushållsavfallet." Hur inför man en producentavgift för en förpackning i hushållsavfallet? Menar Gudrun Lindvall att man skall införa en producentavgift på förpackningar som säljs i affärer, eller var skall avgiften tas ut? Enligt den här skrivningen skall den tas ut när förpackningen är hushållsavfall. Flera av de här oklarheterna gjorde att jag blev litet bekymrad över med vilken detaljrikedom men förvirring Miljöpartiet hanterar frågorna i kammaren.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på avlämnade reservationer. I mycket, om än inte i allt, kan jag hålla med Lennart Daléus i det han nyss framförde från talarstolen. Jag skall försöka undvika att upprepa det som redan har sagts och ta upp ett par frågor som jag anser ändå bör nämnas i den här debatten. I avfallshanteringens kretslopp talas det enligt min uppfattning alldeles för litet om konsumenternas roll. Utan konsumenternas insatser skulle många tänkta system i Sverige i inte fungera. Svenska konsumenter är i allt väsentligt en resurs i kretsloppssamhället, villiga att ställa upp och hjälpa till. Producenter av varor och produkter ger ett svagt stöd åt konsumenterna och deras möjligheter till ett bra miljöval, ett val mellan produkter med likvärdiga funktioner. Enligt min uppfattning borde producenterna, om nödvändigt med samhällets påtryckningar, öka varuinformationen och ge en bättre miljömärkning. I dag vet producenterna att märkning som uppfattas som miljöpositiv ger försäljning och försäljningsframgångar. Samhället måste där sätta regler som gör att konsumenterna inte luras av tvivelaktiga s.k. miljömärkningar - det finns alltför mycket av detta på marknaden. Utskottet påpekar att utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle förutsätter ett effektivt resursutnyttjande, återanvändning och återvinning. Låt mig påpeka att alltför många producenter sätter likhetstecken mellan återvinning och förbränning, en utveckling som vi måste vara observanta på och inte lättvindigt acceptera. Jag tycker att det finns skäl att säga det med anledning av en del av de tidigare inläggen. Frågan blir ännu svårare om vi ser till önskemålet om återanvändning. Väldigt mycket av det vi har resonerat om bygger på att man skall återvinna, men återanvändningen tycker jag har kommit bort i debatten. Det är förvånansvärt få omslag och emballage som återanvänds. De höljen som omger de batteripack som driver många av riksdagsledamöternas mobiltelefoner går t.ex. inte i dag att återanvända, vilket inte borde vara något problem. Detta är ett exempel, men det finns många produkter som skulle kunna återanvändas och alltså inte återvinnas. Skall vi i framtiden få mer återanvändning kommer det säkert att krävas både morot och piska. Producentintresset för återanvändning är svagt. Återanvändning betyder ju ofta att producenten inte får möjlighet att tillverka en vara som kan säljas ytterligare en gång. Vi bör vara uppmärksamma på detta, för här finns en stor vinst att göra för samhället vad gäller energi och resurser. Enligt utskottet bör producenterna få ett ökat miljöansvar för de produkter de släpper ut på marknaden. Detta har börjat, och det planeras ske i en större omfattning på en rad andra områden. Den här utvecklingen är riktig, men samhället bör enligt min mening som en följd av detta också se över den tillsyn som kommer att krävas för att det här skall bli framgångsrikt. Vi har en tillsyn som inte är anpassad till det nya producentansvaret. Vi bör se över den tillsynen och se till att den kommer att stämma mot det nya producentansvar som kommer att läggas ut. Det här bör prövas så att inte våra nya ambitioner ger monopolsituationer eller möjligheter för vissa producentgrupper att utestänga andra tillverkare. Utskottet påpekar också att producentansvar kan behöva utformas på olika sätt för olika varugrupper. För egen del tycker jag att detta är ett viktigt understrykande. En ansvarig för en produkt i Sverige kan vara en stor eller flera stora inhemska producenter men kan på ett annat varuområde utgöras av många små importörer, eller naturligtvis av kombinationer av dessa. Det här kommer att ställa olika krav på flexibilitet, anpassning, på det vi menar med producentansvar. Jag tror att vi måste hitta inte en modell utan flera modeller som innebär anpassning till det vi vill åstadkomma i varje läge. Lennart Daléus sade, och där har jag en avvikande mening, att om man ger producenterna ansvar räcker det med det. Samhället skulle sedan i stort sett strunta i det, om jag förstod honom rätt. Denna in blancofullmakt vill jag och mitt parti inte ge i något sammanhang. Det går inte att göra det. I så fall skulle det snarare bli en undfallenhet. Jag tror att man är tvungen att följa upp producentansvaret, från samhällets sida veta vad man lägger ut och ha regler för det. När man väl har lagt ut ansvaret skall naturligtvis producenten fullfölja åtagandet, med de nya regler för tillsyn som jag också talade om. Jag vill ta upp ett yrkande i en av motionerna. Vänsterpartiet tar upp frågan om avloppsvatten från industrin. Jag tror att det handlar om ett missförstånd. Vi skriver i utskottet att det finns möjligheter för kommunen att helt enkelt bestämma gentemot industrin på det här området. Det är ett slag i luften. När det gäller en rad utsläpp från avloppsvattnen måste jag samtidigt säga att avloppssystemet varit den väg samhället kunnat gå för att faktiskt komma åt miljöbovar. I kommuner är det ofta just avloppssystemet som avslöjar den som håller på med miljöfarlig verksamhet. I väldigt många kommuner i Sverige har avloppet använts för att hitta miljöbovarna. Man kan gå bakåt i avloppssystemet och på det sättet mycket enkelt söka sig fram till den som förorenar. I de större städerna och kommunerna är det inte industrin som utgör de största problemen, utan det är faktiskt hushållen. De enskilda hushållen är större miljöbovar än vad vi i vanliga fall tänker oss. Herr talman! Som avslutning kan jag konstatera att mycket är på gång, som utskottet redovisat, men att en kontinuerlig uppföljning kommer att krävas. I de här frågorna upplever jag att riksdagen och regeringen har konsumenternas stöd för att gå vidare.
Herr talman! Med anledning av det Ingemar Josefsson sade om producentansvaret, attityden till hur det skall hanteras, av vem och var det platsar i miljöarbetet vill jag säga att när vi nu valt en ny huvudlinje för den här delen av miljöarbetet, nämligen kretsloppsarbete med producentansvar, innebär det att det kan gnissla i maskineriet. Jag vill inte säga att det kan bli konversioner, men det är klart att det känns när man vrider om miljöarbetet på det här sättet, och mycket av det ser vi redan. Men det är viktigt att vi håller oss till producentansvaret, ganska renodlat, så att vi inte sviktar i var ansvaret ligger. Vi skall t.ex. inte lägga in ett kommunalt ansvar som något av en buffert i systemet. Producentansvaret kräver en viss fasthet och tydlighet, rent av en viss likriktning i den meningen att det skall gälla generellt, och det skall gälla fler och fler varugrupper. Först måste man skapa den verkliga respekten för det, så att producenterna inom näringslivet rättar sig efter de nya förhållandena. Jag tycker att det är viktigt att det slås fast.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra med producentansvaret, och jag tycker att man skall fullfölja det. Men när Lennart Daléus uttalade sig förut lät det väldigt undfallande, ungefär som att när man väl har lagt ut ansvaret skall man inte lägga sig mera i det. Så vill inte jag se producentansvaret. Jag tror att om vi skall ha ett producentansvar måste det ansvaret också vara flexibelt i förhållande till det som man har att ta hand om. Man måste alltså se vilken produkt det är och vad det är för krav som skall ställas. Därför måste kraven utformas olika på olika producenter. När man väl har utformat kraven skall man inte - där delar jag Daléus uppfattning - gå in därefter. Men jag tycker att det måste vara olika krav på olika typer av producenter. Annars kommer det inte att fungera.
Herr talman! Jag var säkert otydlig och klumpig i min beskrivning. Men jag menade att ramtänkandet, tydligheten och det faktum att man inte sviktar i tillverkarens ansvar är det som bär upp producentansvaret. Jag förstår nu på Ingemar Josefsson att vi i grunden har samma inställning, även om vi kan tolka varandra litet olika.

Herr talman! Då är vi inne på kvällens sista betänkande. Återigen gäller det ett antal motioner och krav som har rests tidigare och debatterats många gånger förut. Jag tänker i alla fall ta upp några av dem. I en del fall har vi haft reservationer under det här riksdagsåret, i en del fall under tidigare riksdagsår. Därför har vi nu valt att ställa upp i gemensamma reservationer med bl.a. Miljöpartiet. Den första reservation jag tänker beröra handlar om fångstredskap. Vi tycker att det är viktigt att vi kommer till rätta med bensax och liknande fångstredskap, att vi blir av med dem. Det här är något som man jobbar med i EU, men det går väldigt långsamt. Det sades från början att man skulle sätta stopp för det 1995. Men då var man inte färdig och sköt upp det ett år till. Man blir inte klar till 1996, och nu har man skjutit på det ytterligare. Vi tycker inte att det är rimligt att det skall ta så lång tid. Därför har vi valt att avge en reservation i denna fråga. Den andra fråga där vi reserverat oss gäller pälsdjursuppfödningen. Om man börjar fundera över livet för de pälsdjur som föds upp i bur och försöker få det att gå ihop med de krav som vi ställer i djurskyddslagen på att djur skall kunna leva ett något så när normalt liv, inser man att det enda rätta är att sätta stopp för buruppfödning av pälsdjur. Det finns inte någon annan väg att gå. Att ändra i djurskyddslagen och skärpa den räcker inte, utan de krav som vi från Vänsterpartiet har drivit är att man upphör med buruppfödning av pälsdjur. Det är inte ett bra sätt. Man skall över huvud taget inte ha pälsar från djur som behöver födas upp i bur. Framför allt är det just sådana djur som inte får en chans att leva ett normalt liv, hur man än ordnar det. Det går inte att skapa så stora utrymmen att djuren skulle kunna leva ett normalt liv. Den tredje reservation som vi har handlar om eldressyr av hundar. Där finns ett förslag på gång från regeringen. Jag tycker att det är synd att man inte kunde snabba på med det här. I den utredning som gjordes ganska nyligen föreslogs lagändringar som gör det möjligt att förbjuda användning av el som dressyrmetod. Den frågan är ny på ett sätt och inte ny på ett annat sätt. Vi har haft en diskussion i utskottet tidigare. Riksdagen har diskuterat frågan om kodressörer, som också innebär användning av elektricitet för att få fram ett önskat beteende. Det är inte förenligt med god djuromsorg att använda det, varken på kor eller på hundar. Jag skulle vilja säga att en som inte utan att använda el kan få en hund att göra så som man vill inte skall ha hund. Det är inte rimligt att man skall gå sådana genvägar. Det visar på en brist på kunskap om hur djur beter sig. Vi har därför valt att reservera oss på denna punkt, även om jag vet att man kan hoppas på att det skall komma ett lagförslag som innebär att motionen och vår reservation tillgodoses. Vi har också reserverat oss till förmån för en mycket bra s-motion om handel med utrotningshotade djur. Det hade varit mycket enkelt att i Sverige få en behandling likvärdig med den som förekommer i andra länder genom att skärpa straffen. Jag stödjer verkligen innehållet i denna motion, som vi tillsammans med Miljöpartiet har reserverat oss för. Vi har också ett antal reservationer som handlar om djurfrågor i EU. Eftersom de frågorna just nu behandlas i samband med den skrivelse som skall avges inför regeringskonferensen, kommer vi inte att yrka bifall till dem i detta sammanhang, och jag skall inte heller gå närmare in på dem. Jag vill till slut helt kort yrka bifall till reservation nr 2 om pälsdjursuppfödning.

Herr talman! Också detta betänkande behandlar motioner som har väckts. För Miljöpartiet är djurskyddsfrågorna oerhört viktiga. Det handlar om en respekt för livet, som också måste innefatta djuren. Därvidlag är vi i Sverige på många områden långt framme. Det betyder inte att djurskyddsarbetet inte kan drivas ännu längre framåt. Det finns i dag många djur som har det illa, och vi måste på de punkterna kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt. Det som jag främst tänker på är de djur som lever i burar. Vi kan säga att det nu börjar ske en viss förändring på den punkten. Man har i alla fall ändrat rävhållningen så, att räven skall ha möjlighet att gräva. Det sätt som man har haft för att hålla djur i bur strider egentligen totalt mot 4 § djurskyddslagen, som säger att djur skall ha möjlighet att bete sig naturligt. Det är inte naturligt för en räv att sitta i en bur. Det är absolut inte naturligt för den att inte kunna gräva och inte heller att vara så passiv som den blir i en bur. Vi kan här se vissa förändringar som väl i varje fall är till det bättre, men frågan är om vi över huvud taget skall ha räv i bur. I det sammanhanget är Sverige faktiskt inte ett föregångsland. Schweiz har kommit längre. I Schweiz är det förbjudet att ha räv i bur. Det är där också förbjudet att ha mink i bur. I Sverige finns fortfarande ungefär 50 000 rävar på pälsfarmer. Antalet minskar fortlöpande, och antalet pälsfarmer har minskat från 650 till 250 på tio år. Vi tycker att det är bra. Måste man hålla djur på ett sådant här sätt, skall vi kanske fundera på om vi verkligen måste använda dessa djurs pälsar. Vi i Miljöpartiet anser att det inte är så. Vi anser denna typ av djuruppfödning inte är värdig ett samhälle som säger sig sätta djurskyddet högt. Det finns fortfarande 2,2 miljoner minkar i bur i Sverige. De finns i burar som är 0,8 m långa, 0,35 m breda - vilket inte är speciellt mycket - och 0,4 m höga. I en sådan bur har man 3 minkar. En mink beter sig i naturen definitivt inte som en mink i bur. En mink är ett djur som är beroende av vatten och som tillbringar 60-70 % av sin aktiva tid under vatten. Skall man här se till att mink kan bete sig naturligt, borde den ha tillgång till vatten. Man har i Schweiz också dragit konsekvensen av detta, där ett par måste ha 6 kvadratmeters utrymme och tillgång till 1 kubikmeter vatten. Minken måste alltså ha tillgång till vatten. Detta är oerhört väsentligt, inte bara därför att minken måste kunna bete sig naturligt utan också därför att vistelsen i vatten är ett sätt för minken att reglera temperaturen. Vi borde verkligen fundera på om det är vettigt att ha 2,2 miljoner minkar i bur i Sverige. Vi måste kanske överväga om ett burförbud för mink vore lika angeläget som burförbud när det gäller höns. Skall man föda upp dessa djur, skall man göra det på ett för djuret vettigt sätt. Det blir då också naturligt att säga att vi inte skall importera pälsar från länder som har en sådan uppfödning av dessa djur som vi själva inte accepterar. Skall vi importera, måste man föda upp djuren på ett sätt som vi tycker är vettigt. Jag yrkar bifall till reservation 2. I reservation 1 talar vi litet grand om det faktum att det fortfarande ute i världen diskuteras om man skall få fånga djur med bensax eller inte, trots att man vet att detta är ett av de mest grymma sätten att fånga djur. Många sitter under lång tid fast i bensaxfällor. Många lider också så mycket att de biter av sig benet för att komma loss. Det är ingen diskussion om att detta är det absolut mest plågsamma sättet att fånga djur. Ändå diskuterar man fortfarande i internationella forum hurdan standarden skall vara, och vi kommer inte till skott internationellt. Dessutom stöter vi på problem genom att vi enligt WTO-reglerna inte kan gå före på miljöområdet. Vi kan alltså egentligen inte förbjuda import av päls från saxfångade djur. Vi menar i reservation 8 att det är oerhört viktigt att man utformar frihandelsreglerna så att djurskyddsaspekterna får ett mycket större genomslag och så att det också blir möjligt att säga nej tack till länder som t.ex. tar fram pälsar på ett sätt som vi inte själva vill tillämpa här. Jag yrkar bifall till reservation 8. Vi i Miljöpartiet för i betänkandet inte så mycket diskussioner om EU och djurskyddet, utan vi har valt att ta upp dem i andra sammanhang. Vi tar ändå upp litet grand om djurtransporter. Sverige har fått undantag för transport av högdräktiga och nyförlösta djur. Enligt vår uppfattning måste man göra allt för att permanenta den övergångsbestämmelsen. Jag vet att vi har en samsyn, och vi måste försöka driva det här tillsammans. Jag vill också kort kommentera den motion som Urban Ahlin har väckt och där det anförs att straffet för handel med utrotningshotade djur borde skärpas. Det ligger i dag mycket pengar i döda falkar och örnar. Många människor tar mycket stora risker för att komma över t.ex. dessa fåglar. Straffets längd är då naturligtvis något som man kalkylerar med. Är straffet som i Sverige två år, får man en mindre påföljd än i Norge, där straffet är sex år. Man väljer självfallet hellre att försöka i Sverige än i Norge, där effekten av att åka fast blir större. Det skulle vara oerhört bra om man kunde samordna lagstiftningen på detta område inom Norden. Vi har likartade arter och samma hot mot dessa arter. Jag stödjer verkligen denna reservation. Detta betänkande är mycket viktigt, och det är bra att samsynen i Sverige är så stor. Jag hoppas att vi kan komma till skott när det gäller burar för rävar och mink, framför allt vad beträffar mink, där vi har en bra bit kvar. Om man nu skall hålla dessa djur i bur, skall de enligt 4 § ha möjlighet att bete sig naturligt.

Herr talman! Återigen behandlar vi ett betänkande där samsynen om grundinställningen är mycket tydlig vad gäller omsorgen om djurskyddsfrågorna och om att plågsamhet vid t.ex. djurförsök eller vid fångst av djur till varje pris måste undvikas. Detta betänkande har föregåtts av en ganska gedigen hantering i utskottet. Bl.a. har vi gjort studiebesök och haft andra aktiviteter för att få information om djurskyddsfrågor och om hantering av djur. Det är viktigt att säga att den samstämmighet som finns i stor utsträckning förlitar sig på det arbete som regeringen bedriver, den lagstiftning som finns i Sverige och det engagemang som Sverige visar i det europeiska arbetet. Herr talman! Jag kan säga att också i det senare fallet har en samstämmighet varit mycket tydlig. Utskottet säger nu i yttrande över materialet inför regeringskonferensen mycket tydligt att frågor om djuromsorg bör skrivas in i EU:s grunddokument. Herr talman! De reservationer som finns i betänkandet redovisar en ambition att skynda på, och att redan i dag fatta beslut som leder till åtgärder på flera av dessa viktiga områden. Vi menar att detta nu är regeringens ansvar, både nationellt och internationellt. Jag tror att den ambition som reservanterna visar är angelägen. Samtidigt har vi i utskottsmajoriteten valt att peka på den nationella samstämmigheten och enigheten i det internationella uppträdandet. Herr talman! Vi får säkert anledning att återkomma till dessa frågor i många omgångar, när vi behandlar EU-material såväl som nationella frågor. Under tiden yrkar jag bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Vi konsumenter har under senare år blivit alltmer nyfikna, kunniga och krävande. Vi frågar inte bara efter priset på matvarorna - vi vill också veta varifrån maten kommer, hur säden till mjölet är odlat och hur djuren är uppfödda. Dagens konsumenter ställer krav på hög kvalitet, god miljö och en god djuromsorg. Sverige har som medlem i EU såväl möjlighet som skyldighet att agera för att förbättra djurskyddet inom gemenskapen. Vi har en betydligt högre målsättning än EU när det gäller att skapa en god djurmiljö. Vår svenska djurskyddslagstiftning omfattar alla djurslag i fångenskap. Den säger uttryckligen att djurhållningen skall vara utformad så att djuren skyddas mot sjukdom och att deras hälsa främjas. Några sådana krav finns vare sig i Europakonventionerna, i EU:s direktiv eller i de enskilda EU-länderna. Den socialdemokratiska regeringen har efter EU inträdet fört en offensiv politik för att skärpa kraven på bl.a. djurtransporter. EG:s direktiv om skydd av djur under transport är, till skillnad mot övriga djurskyddsdirektiv, totalharmoniserat. Regeringen har nått vissa framgångar med att skärpa EU:s regler för krav på fordonens utformning och utbildningen av förarna. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå en acceptabel standard på djurtransporterna inom EU. Regeringen får fortsätta sitt arbete med att driva detta. Sveriges höga djurskyddskrav gäller inte bara mjölk och köttdjur, utan även pälsdjur. Djurskyddslagen ställer höga krav på att djuren skall hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Utgångspunkten för djurhållningen skall vara anpassad till varje djurarts beteende och behov av rörelsefrihet. Under senare år har Jordbruksverkets föreskrifter skärpts, och kraven för uppfödning av pälsdjur har höjts. Speciellt långtgående är kraven för hållandet av räv. I december 1995 skärptes djurskyddsförordningen. Ändringarna innebär bl.a. att rävar bara får hållas på sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, av att röra sig och av att gräva tillgodoses. Herr talman! EU:s inre marknad innebär att varor och tjänster fritt skall kunna föras över gränserna mellan medlemsländerna. Den inre marknaden innebär inte att djur och djurprodukter skall kunna föras över gränserna hur som helst. EU har sedan 1964 utvecklat enhetliga djurhälsokrav och riskbedömningar när det gäller djursjukdomar. En förutsättning för att den inre marknaden skall kunna uppnås för handeln med djur och animalieprodukter är att det finns en gemensam syn på djurhälsa, smittsamma djursjukdomar och en gemensam bekämpningsstrategi. EU:s mål på området skiljer sig alltså inte från det svenska målet - att hindra smittspridning för att skydda djurs och människors hälsa. Skillnaden ligger egentligen i stället i de metoder som används. Sverige har tidigare varit relativt förskonat från djursjukdomar. Vårt EU-medlemskap kan därför medföra ökade risker för vissa djursjukdomar. Djurhälsoarbetet och smittskyddsarbetet skall därför intensifieras. Det handlar om ökad utbildning, diagnostiskt utvecklingsarbete och träning för att kunna bygga upp en effektiv beredskap att upptäcka sjukdomsutbrott i tid. Dessutom bör Sverige verka för hur ett program för bekämpning av djursjukdomar skall utarbetas. EU:s regler skall vi vidare diskutera i skrivelsen om regeringskonferensen. Även bin drabbas av sjukdomar. I Sverige påträffades varroakvalstret för första gången på Gotland 1987. I mars 1991 gjordes de första fynden på fastlandet, och sedan har kvalstret spritt sig över delar av södra Sverige. Bekämpningen av varroakvalstret, liksom av andra smittsamma bisjukdomar, regleras framför allt i bisjukdomslagen och i bisjukdomsförordningen. Ansvarig myndighet är Jordbruksverket. Dessutom ligger det inom länsstyrelsernas ansvarsområde att regionalt biträda Jordbruksverket vid bekämpningen. Det kan i framtiden finnas anledning att ytterligare pröva vilka bekämpningsinsatser som kan behövas för att på lång sikt trygga den svenska binäringen. Bekämpningen av varroakvalster åligger dock i första hand ansvarig myndighet. Jag förutsätter alltså att Jordbruksverket, länsstyrelserna och regeringen uppmärksamt följer frågan och vidtar de åtgärder som behövs. Herr talman! Som jag sade inledningsvis ställer vi konsumenter högre krav på den mat vi köper. Vi är inte bara intresserade av varans pris - vi vill veta vad som händer med maten under hela produktionskedjan från uppfödning till transport, slakt, förpackning och slutligen återvinning.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
Herr talman! Nu blir jag tvungen att ge mig in i en bidiskussion, vilket jag inte hade tänkt mig. Jag börjar med att tala om mink. Jag undrar om Ann-Kristine Johansson verkligen menar att minkar, med tanke på hur de föds upp i dag, har möjlighet till ett naturligt beteende. Många socialdemokrater, bl.a. Birgitta Gidblom, motionerar också om burförbud vid uppfödning av pälsdjur. Finns det i det socialdemokratiska partiet något stöd för hennes tankar om att införa ett förbud, eller talar hon för döva öron? Det skulle vara mycket intressant att få ett svar på detta. Jag håller med om att det naturligtvis är viktigt att vi får sådana djurskyddsregler att djuren har en chans att bete sig naturligt. Jag förmodar att vi är överens om att minken inte kan bete sig naturligt med de förhållanden som finns i dag. Jag skall kort kommentera min reservation om bin. Vi har diskuterat varroakvalstret många gånger i Sverige. Låt mig bara konstatera att sjukdomen sprider sig, herr talman. Den har nu kommit även till Ann-Kristine Johanssons landskap, Värmland. Man gör mycket litet i Sverige för att hindra spridningen och mycket litet för att bekämpa sjukdomen i bisamhällena. Dessutom står nu nästa bisjukdom för dörren, nämligen trakékvalstret. EU har nämligen sagt att det skall vara möjligt att fritt flytta bisamhällen mellan länderna. Vi i Miljöpartiet menar att enda chansen att komma till rätta med denna tragiska situation är att införa bin under epizootilagen. Det gör man genom att kalla dem för vad de är, nämligen husdjur.
Herr talman! Gudrun Lindvall tar i sin replik upp frågan om mink och rävfarmar. Förhållandena för rävarna har förändrats en hel del för rävarna. De har fått möjlighet att gräva och bete sig mer naturligt. Minkarna är fortfarande kvar i burar, men också där har det hänt litet grand. Jag tror också att det är viktigt att konsumenterna trycker på, och inte köper pälsar. Om vi inte gör det kommer lönsamheten för minkfarmarna att bli dålig, och de kommer att läggas ned. Gudrun Lindvall tog också upp frågan om varroakvalstret. Jag tycker inte att riksdagen kan göra så mycket åt detta - det är Jordbruksverket som skall handha frågan. Jag tycker inte att bin skall klassas som djur. Jag tycker att de är insekter. De skall alltså inte hamna under epizootilagen.
Herr talman! Det som har hänt på rävområdet är mycket bra. Det är också mycket bra att jordbruksministern såg till att det förslag som uppfödarna hade inte gick igenom. Det innebar att man skulle få ha rävar i bur de sista två månaderna innan man slaktar dem för att få en snygg och fin päls. Jag uppskattar det mycket. Där har det skett bra saker. När det gäller mink tror jag tyvärr att om vi skall vänta på konsumenttrycket lär de 2,2 miljoner minkarna få sitta i bur mycket länge. Det krävs nog en lagstiftning där för att vi skall få en annan tingens ordning. Jag hoppas att vi i framtiden kan hitta ett sätt att lagstifta om det, t.ex. som Schweiz har gjort. Då kan vi se till att vi även håller mink på ett sådant sätt att de har en chans till ett naturligt beteende. Det går i Schweiz, och det skulle kunna gå här. Som biolog och biologilärare blir jag litet förvånad när Ann-Kristine Johansson påstår att insekter inte är djur. Man kan möjligen diskutera detta när det gäller lägre stående arter, men när det gäller insekter vill jag påstå att de absolut är djur i alla andra sammanhang, utom när det gäller epizootilagen. Då är väl bin något annat - växter möjligen. Det är ju växter och djur vi hanterar. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Skulle vi säga att bin faktiskt är djur - det låter ju inte klokt det här - skulle de omfattas av epizootilagen. Det skulle räcka med ett tillkännagivande från riksdagen att vi anser att bin skall klassas som djur och därmed hamna under epizootilagen för att det skulle börja hända saker i Sverige. Då skulle vi nämligen få i gång en bekämpning av varroan. Då skulle det vara lag på att bekämpningen skulle komma i gång. Skall vi kunna stoppa varroan i dag, vilket skulle bli svårt även med hjälp av epizootilagen, måste vi kräva att bisamhällen som har varroa omintetgörs, annars sprids sjukdomen. Jag och mitt parti ser med viss förskräckelse på den dag då vi också har trakékvalster. Trakéer är de system som bin andas med. När den dagen kommer har vi ytterligare ett problem. Effekten av detta, Ann Kristine Johansson, är att många biodlare tar till kemikalier. I Tyskland vet man att de hamnar i honungen. Jag tror inte att de små odlarna eller fruktodlarna som behöver bina är speciellt betjänta av detta. Det är storodlarna som inte vill att bina skall omfattas av epizootilagen och inte småodlarna. Vi stöder småodlarna i det här fallet.

Herr talman! Gudrun Lindvall säger att Schweiz har ett förbud för minkfarmare att ha djuren i bur. Det vet jag ingenting om. Men de har också förbud att ha höns i bur. Där har man klätt in näbbarna på hönsen, och jag vet inte om det är så mycket bättre. Jag vet inte hur det ser ut på minksidan. När det gäller frågan om bin är djur eller inte måste jag säga att jag tyvärr inte är biolog utan en enkel lantarbetare. Jag har inte den kunskapen att jag kan avgöra om de är djur eller inte. Men som jag ser det är bin inte djur.

Herr talman! Hösten 1994 antog riksdagen en ny lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Den antagna lagstiftningen innebar att man samlade alla regler om nationell och internationell handel samt övrig hantering och förvaring av vilt levande djur och växter under en lag. Härigenom skulle en effektivare kontroll av reglernas efterlevnad på detta område möjliggöras. Man framhöll särskilt att den nya lagen bör kunna förbättra möjligheterna att påverka den illegala handeln med hotade vilda djur och växter. Lagens ansvarsbestämmelser omfattar böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grova brott kan man dömas till fängelse i högst två år. Tyvärr kan alla dessa goda intentioner gå om intet på grund av de i Sverige alltför låga straffen för handel med utrotningshotade djur. Straffet för dessa brott är som ni hörde högst två års fängelse. Vårt västliga grannland Norge har en betydligt strängare lagstiftning där dessa brott kan ge upp till sex års fängelse. Utöver detta har Norge även en generalklausul för dessa typer av brott. Detta leder ofelbart till att bl.a. äggplockarna och fågeltjuvarna söker sig till Sverige med sin avskyvärda verksamhet. Örn och falk är Sveriges begärliga bidrag till den illegala djurhandeln. En jakttränad kungsörn betingar ett pris på ca 850 000 kr. En jaktfalk betalas med hälften. I den illegala importen till Sverige dominerar kräldjuren. En svensk man lyckades på ett år smuggla in 6 700 reptiler till ett marknadsvärde på 20 miljoner kronor. Mannen dömdes till fem månaders fängelse. De enorma pengar som figurerar i detta sammanhang gör att man faktiskt kan jämföra det med narkotikahandeln. Kaj Månsson, som har utrett den illegala handelns omfattning, finns det tecken på att denna brottslighet, som förr utövades av enstaka knäppskallar med något maniskt samlarbeteende, i dag alltmer har fått formen av organiserad kriminalitet. De låga straffsatserna och de stora pengarna gör den illegala handeln förmånlig i jämförelse med annan brottslighet. Detta måste upphöra. För att undvika att svenska utrotningshotade djur dödas eller infångas och att Sverige blir ett transitland för denna snuskiga trafik måste straffskalan höjas till norsk nivå. Dessutom borde polisen efter norsk modell inrätta en central enhet med kunnande om denna handel och operativa enheter ute på fältet. Jag vill inte besvära kammaren med att begära votering om min motion, men jag lovar att återkomma i ärendet.

Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket angelägen fråga. Eftersom jag själv är uppfödare och har kennelnamn har jag kommit i kontakt med den här frågan på olika sätt. Det finns framför allt tre raser där man fortfarande har problem med att uppfödare vill kupera svansar. Det är rottweiler, dobermann och vorsteh. Av dessa jagar man bara med vorsteh. Problemet är egentligen störst hos rottweiler. Det är helt fel när Elisabeth Fleetwood säger att man inte kan bedriva avel med hundar som har kuperade svansar. Det går alldeles utmärkt! Man kan importera från de länder man vill med de karantänsbestämmelser som finns. Det man inte kan göra är att ställa ut. Att ställa ut innebär att man får avelsmeriter på sin hund. Tar man in en hund som redan har avelsmeriter går det alldeles utmärka att avla. För aveln är det alltså inget problem. Man kan också mycket väl exportera hundar. Det är heller inget som helst problem. När det gäller rottweiler har rasklubben som tur är tagit tag i det här. I dag förekommer det en del illegal kupering, och den är fruktansvärt obehaglig. Man råkar klämma små valpars svans i bildörren, man råkar sätta en spruta med saltlösning i svansen på hunden - ni anar inte vad man gör på grund av det här. Jag tycker det är oerhört bra att Sverige är konsekvent när det gäller kuperingsförbudet. Det finns en del problem hos vorsteh. Det finns en del hundar som är mycket aktiva med sina svansar och slår sönder dem. Det är dock ett mycket litet problem i dag, och de hundar som har problem med upprepade svanssönderslagningar amputeras under bra förhållanden hos veterinär. Personligen har jag alltid valt raser där jag slipper sätta saxen i en liten valp. Jag tycker att den bestämmelse som Sverige och för övrigt också Norge har är en mycket bra bestämmelse. De problem som finns beträffande vissa raser tror jag att rasklubbarna kan lösa på egen hand.

Herr talman! Den där typen av argumentation om att man tror sig veta allt tycker jag inte borde vara värdig en ledamot som har suttit så länge i riksdagen. Eftersom jag är intresserad av hunduppfödning har jag tagit kontakt med folk som har just de här raserna. Framför allt har jag goda vänner som har rottweiler, som ju är en ras där man har en del problem. Det finns också många som har vorsteh som har agerat inom Kennelklubben. Där har jag många bekanta, och där har man gjort en översyn över det här. Den översynen har hittills sagt att problemet finns men är inte så stort som man hade väntat sig. Det finns problem, framför allt för vorsteh. Men det finns också många hundägare som har dessa raser som är emot att införa ett nytt kuperingsförbud. De vill i stället avla på egenskaper så att man får hållbarare svansar - det kan man nämligen säkert också avla fram. Det tror jag skulle vara betydligt bättre. Jag tror också att det skulle vara fullt möjligt. För dem som strider allra mest för att få tillbaka kuperingstillståndet handlar det dess värre om utseendet. Det gäller framför allt många rottweileruppfödare och en del dobbermannuppfödare. Där handlar det inte om att svansar går sönder, utan där handlar det om att man tycker att hundarna är fula när de har svans. Eftersom dessa hundar inte har haft svans på så länge får man dessutom många olika typer av svans. En kvinna som jag har god kontakt med bedömer rottweiler, och hon menar att efter ett antal år ser man inte svansen längre - man ser hunden. I många fall tror jag att det här är något man kommer att vänja sig vid. För många raser diskuterar man inte ens det här, eftersom man inte tycker att det påverkar utseendet. Det gäller t.ex. många spanielraser. Vi har i dag ett förbud i Sverige. Låt det verka några år! Låt oss se hur man vänjer sig, och låt oss se vilka problem vi har. Att i dag begära en utredning om det här tycker jag skulle vara att ge helt fel signaler.

Herr talman! Jag beklagar att jag begärde ordet, men Gudrun Lindvall har en sällsam förmåga att locka upp mig i talarstolen med sina inlägg. Det gällde reservation 5, som handlar om handel med utrotningshotade djur. Det är Maggi Mikaelsson och Gudrun Lindvall som står för den. Jag har då en fråga till Gudrun Lindvall. Det är bara ett år sedan vi antog den här lagstiftningen. I det sammanhanget fanns det en motion, från ett parti. Det var en motion från kristdemokraterna, där vi krävde en hårdare lagstiftning och en central enhet för att bekämpa den illegala handeln med hotade växter och djur. Var fanns Miljöpartiet då? Det går bra att i efterhand hänga på både den ena och den andra frågan, men det är bra om vi försöker fatta besluten när de skall fattas. Lagstiftningen antogs för ett år sedan. Den kan givetvis förbättras, men då, för ett år sedan, fanns inte Miljöpartiet med i den debatten. Herr talman! Det var en liten debatt här om det att Gudrun Lindvall vet allt och påstår sig veta allt. Det är bara att konstatera att hon många gånger framställer sakerna så. Vi har dock haft anledning att i efterhand undersöka en del av de fakta hon lämnar här. Jag kommer att återkomma till det i andra sammanhang, men jag kan trösta Ann-Kristine Johansson med att det inte är så säkert att alla de fakta som kommer från Gudrun Lindvall är korrekta, inte ens på det biologiska området. Men det tar vi en annan gång.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att förverkliga mitt tidigare uttalade mål att få en billigare och effektivare polis. Att upprätthålla respekten för lag och ordning är en av de viktigaste uppgifterna för en demokratisk rättsstat. Polisväsendet är ett av de kärnområden inom rättsväsendet som har en central roll i denna uppgift. Därför ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter att förse polisen med goda möjligheter och effektiva instrument för att förbättra det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Det är mot den bakgrunden den kraftfulla satsningen på metodutveckling, närpolisverksamhet samt modern teknik och samverkan både hemma och i internationella sammanhang skall ses. Det problemorienterade arbetssättet liksom närpolisarbetet och den kvalificerade brottsutredningsverksamheten införs för närvarande i hela landet. Ett flertal utredningar har till uppdrag att undersöka möjligheten att förse polisen med nödvändiga hjälpmedel för dessa nya arbetsformer. Det nationella brottsförebyggande program som regeringen har aviserat kommer också att ge värdefulla bidrag till polisarbetet. Slutligen vill jag framhålla att en effektiv svensk polis inte är tillräcklig. Vi måste också ha ett internationellt samarbete som resulterar i effektiva gemensamma åtgärder på det internationella planet. Att förlita sig på att nya resurser är lösningen är både oriktigt och alltför inskränkt. Den metoden har prövats tidigare, utan synbara resultat. Många andra jämförbara länder har dragit samma slutsats och följaktligen i stället satsat på ny metoder för att förebygga och bekämpa brott. Men jag vill ändå framhålla att besparingskraven på polisen har varit begränsade jämfört med annan offentlig verksamhet. Som jag nämnde arbetar polisen med att förändra och rationalisera sin verksamhet. Närpolisen skall vara basen i polisarbetet, och vid sidan om den skall den kvalificerade brottsutredningsverksamheten utvecklas. Därutöver finns också ett antal specialfunktioner. All polis skall arbeta problemorienterat, dvs. samla in, systematisera och utvärdera den kunskap som finns om de förhållanden som påverkar brottsligheten. Utifrån detta skall problemen analyseras och förslag till lösningar tas fram tillsammans med dem som berörs av brottsligheten och dem som kan hjälpa till att förebygga och förhindra brott. Närpolisverksamheten innebär också att polisen utvecklar en bred kontakt med människor där polisen verkar. För att skapa bättre förutsättningar för samverkan med andra delar av samhällslivet har omfattande organisatoriska förändringar genomförts. Närpolisverksamhet är nu en verklighet på många håll i landet. På vissa håll är verksamheten fullt genomförd, på andra håll befinner man sig i ett inledningsskede. Att genomföra närpolisverksamheten är en av polisens absolut viktigaste uppgifter just nu. Riksåklagaren har kritiska synpunkter på den nyordning som införts inom polisen. Jag är väl medveten om att det nya arbetssättet i flera avseenden påverkar åklagarnas arbetssituation, och det är viktigt att också åklagarkåren kan stödja och känna sig delaktig i omorganisationsprocessen. Därför fick Riksåklagaren i uppdrag av regeringen att undersöka effekterna för åklagarväsendet av polisens omorganisation. Av Riksåklagarens redovisning, som lämnades den 21 december 1995, framgår att Riksåklagaren hyst oro över effekterna av de senaste årens verksamhetsförändringar inom polisen men att han också har goda förhoppningar inför framtiden vad gäller utredningsverksamheten. Det framgår också att han är övertygad om att de svårigheter som övergångsvis kan finnas kommer att kunna lösas på ett bra sätt inom en väl fungerande närpolisverksamhet. Men han understryker att närpolisverksamheten måste kombineras med en satsning på utveckling av den kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Jag instämmer helt i Riksåklagarens bedömning. Riksåklagaren framhåller vidare att det med nya lednings och organisationsformer inom polis och åklagare krävs en fördjupad analys av hur polis och åklagare skall kunna uppnå de kriminalpolitiska målen. Ett sådant arbete bedrivs inom Riksåklagarens kansli, och Riksåklagaren har bl.a. tillsatt en utredning om förbättrad operativ samverkan i Stockholms län. All förändring innebär risker för omställningssvårigheter, men det är min bestämda övertygelse att de svårigheter som nu kan finnas är av övergångsnatur. Utvecklingen måste givetvis följas noga, och därför ser regeringen till att hålla sig väl underrättad om hur förändrings och rationaliseringsarbetet fortskrider för att ha beredskap för att snabbt kunna vidta korrigerande åtgärder: Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att till regeringen lämna en halvårsrapport om verksamhetsutvecklingen. Rapporten skall redovisa hur närpolisverksamheten, den kvalificerade brottsutredningsverksamheten och rationaliseringsarbetet utvecklats. Den skall också redovisa hur polisen har arbetat med de prioriterade områdena våldsbrott, ekobrott och narkotikabrott. Förra månaden gav regeringen Riksrevisionsverket i uppdrag att identifiera väsentliga hinder för ett effektivare resursutnyttjande inom polisen. En delrapport skall lämnas till regeringen den 15 april och en slutrapport den 1 november 1996. Utredningen En samlad resultatredovisning för rättsväsendet lämnade i december förra året förslag som syftar till att klarlägga möjligheterna att identifiera, analysera och vidta åtgärder som samlat bedöms vara effektivast i förhållande till rättsväsendets mål och resurser. Förslagen skall remissbehandlas. Regeringen avser att samtidigt med remissförfarandet starta ett försök med en samlad resultatredovisning, detta för att snabbare få en bättre bild av var insatser och resurser är mest verkningsfulla. När det gäller Rolf Gunnarssons litet lösryckta uttalande om 6 000 ekobrottsärenden i balans vill jag framhålla att antalet oavslutade ekobrottsutredningar inte beror på besparingar hos polisen. I det sammanhanget har regeringen tvärtom tillskjutit extra medel. Sammanfattningsvis: Jag är alltså medveten om att omorganisationen på sina håll inte har varit oproblematisk, och arbetet är på intet sätt fullbordat. Tvärtom är vi i början på en lång omställningsprocess, som jag är övertygad om kommer att leda till en mindre kostsam och mer effektiv polis.